Rinkeby är namn som föder många olika associationer. Man kan associera till socialbidrag, arbetslöshet, segregation, hopplöshet. Men jag för egen del förknippar också namnen Hjällbo, Hammarkullen, Rosengård och Rinkeby med gemenskap, kraft, vilja och stolthet. Socialdemokraterna har misslyckats fullständigt med att ta till vara den resurs som invandringen innebär. Trots svårigheter finns det många småföretag som ägs och drivs av invandrare. Många av våra nytillkomna svenskar har en djupt rotad företagartradition - detta i kombination med den hopplösa svenska arbetsmarknaden har gjort att många invandrare trots de dåliga oddsen driver framgångsrika små familjeföretag. Dålig social ingenjörskonst passiviserar. Det pratas om integration. Det startas upphaussade projekt, pengar satsas här och där, projekt som inte utvärderas eller slutförs, en del bra projekt som inte leder till några slutsatser över huvud taget. I verkligheten behövs det respekt, delaktighet, möjlighet att få klara sig själv utan beroende. Alla som vill och kan arbeta måste få göra det, sade en tidigare talare här i dag. Det var Gudrun Schyman från Vänsterpartiet. Hon klarade dock inte ut hur alla skulle få möjlighet att arbeta. Inte heller regeringens och majoritetens företrädare klarade ut hur man skall lösa arbetslöshetsproblemet. För att vi skall kunna ge dessa duktiga ambitiösa människor chansen att försörja sig själva måste krångliga regler på arbetsmarknaden avskaffas. Dessutom måste man sänka skatten på arbete. Det måste bli enklare att starta och driva ett företag. Varför dröjer regeringen med jobbskapande förslag? Färdiga lösningar finns faktiskt i Småföretagsdelegationens förslag. Det är alltså fritt fram för regeringens superministrar att skriva en proposition. Den är lätt att finna majoritet för här i kammaren. Det är faktiskt endast med generella åtgärder, fru talman, som en verklig integration kan åstadkommas. Särregler skapar bara avundsjuka och motsättningar. Ingen lagstiftning hjälper. Diskriminering är en fråga om attityder. Integrationsplaner på arbetsplatserna har det talats om, men de kommer att i bästa fall bli tomma dokument. Troligen blir de rent kontraproduktiva. Spåren av jämställdhetsplanerna förskräcker. I många kommunala förvaltningar i t.ex. Göteborg, som jag känner väl till, upprättas tjusiga jämställdhetsplaner. Oftast förekommer ingen som helst uppföljning av resultat, utan påföljande år upprättas en ny plan helt oberoende av den tidigare. Ingen har en aning om hur det egentligen gick. När det gäller jämställdheten omfattar planen bara två grupper: män och kvinnor. Jag törs knappast tänka på hur en integrationsplan med tjugotalet etniska grupper skulle kunna se ut, med hopplösheten att utvärdera hur det gick. Jag lyssnade för några år sedan på en man som heter Bel Habib. Han arbetar på Invandrarverket. Han hade besök av en departementstjänsteman. Denne frågade: När kommer muslimerna att vara integrerade i Sverige? Habib funderade lite grann och högg till: Om tre år. Tjänstemannen förstod inte att Habib skojade utan fortsatte att fråga: Hur skall vi veta att de är integrerade? Efter ett kort tänkande svarade Habib: När de inte går till moskén på fredagarna utan i stället ställer sig i Systembolagets kö är de integrerade. Fru talman! Detta är inte integration utan snarare assimilation. Det vill vi verkligen inte ha. Verklig integration handlar i stället om rättvisa och respekt. Alla människor måste ges förutsättningar till en egen försörjning genom lönarbete eller som egna företagare. Verklig integration sätter kunskaper och kompetens i centrum. Det gäller såväl språk som yrkeskompetens. Många invandrare har med sig kunskaper som aldrig kommer till nytta, varken för den enskilde individen eller för samhället. Verklig integration, fru talman, måste utgå från människorna själva. Invandrare är i dag genom socialistisk politik gjorda till beroende stackare. Socialisterna har tenderat att betrakta alla invandrare som en homogen grupp. Det är ofta större skillnader mellan invandrade individer med olika bakgrund än mellan infödda och invandrade. Vi moderater vill bort från hopklumpningspolitiken. Varje människa måste betraktas som en självständig individ med rättigheter och skyldigheter. Varje människa, oavsett etnisk bakgrund, måste ges en ärlig chans att förverkliga sina egna drömmar. Släpp loss kraften, ge möjlighet, ge respekt. Fru talman! Ett annat område där politiken varit kontraproduktiv är äldreomsorgen. I Sverige är det dåligt beställt med omvårdnaden av gamla. Detta gäller i hög grad patienter med demenssjukdom. Värdighet saknas, valfrihet saknas. Hur gör man när en anhörig behöver vård? Patienter och anhöriga är helt utlämnade till kommunernas godtycke eller oförmåga. Ända sedan Gustav Vasas dagar har svenskarna tränats i att inför överheten bocka och kröka rygg och tacka för det man får. Det är otillständigt att gamla människor som arbetat ett helt liv inte ges möjlighet till en värdig äldreomsorg och sjukvård i tid utan i stället placeras i en kö. Här gäller det att kraftsamla resurser till de verkligt behövande. Stora socialbidragsbelopp skulle t.ex. kunna frigöras om vi, som jag sade tidigare, nyttiggör oss de nytillkomna svenskarna och arbetslösa och ser till att de får verkliga jobb. Där finns det mycket pengar. Arbetslösheten kostar mångdubbelt mer än all Ge möjlighet till mångfald i vårdutbudet, konkurrensutsätt, men gör det med kvalitetsmål och kvalitetskontroll. Ge valfrihet. Människor är faktiskt vuxna att välja själva. Ge makten åter till människorna. Ge också värdighet och respekt.

Fru talman! Jag har valt att gå upp i denna talarstol för att vädra min oro för och omsorg om en liten grupp medborgare som riskerar att bli ännu mindre, nämligen småbarnen. Jag skall försöka att använda ord som inte är politiska. Det blir inte lätt för mig som är politiker, men jag skall försöka. Hur möter ett litet barn sin omgivning med känslor, närhet, hörsel, syn, känsel? Närhet, intimitet och kärlek överförs mycket mer av trygghet och tillit än av att vistas i stora grupper utan närhet och kärlek. Detta gäller särskilt för barn under fyra år men också senare i åldrarna. Fru talman! Jag undrar om talmannen och ni andra som sitter i salen kan frammana lukten av nygräddade bullar? Kanske jag har för stora förväntningar på det lilla auditoriets fantasi, men jag hoppas att det går bra. Blunda och känn lukten av mandel, socker, kanel, russin, ugnsvärme! Vad betyder doften av nygräddade bullar för er? Det var då jag som barn kände lycka, som jag själv kommer ihåg. Min mamma arbetade utanför hemmet under hela min barndom, och doft av bullbak var mycket sällsynt. Denna doft är min symbol för ett barns trygghet, tillit, livskvalitet och hemtrivsel. Jag dristar mig till att säga att trygghet och tillit är ett barns mest elementära behov. Detta går inte att mäta eller väga, men det är mycket viktigt, och det är mycket dyrt att misslyckas med ett barn. Vad gör vi då här i riksdagen för barnen? Vart leder alla våra ansträngningar - i bästa välmening, får jag hoppas - till? Hur fungerar barns och deras föräldrars vardagstillvaro i dag? Omsorgspolitik, familjepolitik, jämställdhetspolitik, rättvisepolitik, näringspolitik, ekonomisk politik, ja, all politik, gäller allt detta verkligen det lilla barnet? Vad innebär det för ett barn att komma hem trött och grinigt tillsammans med trötta och griniga föräldrar och eventuella syskon att snabbt få något i sig och sedan i säng för att nästa morgon ryckas ur sin varma säng för ytterligare en dag med stress och jäkt? Jag tror inte att detta är ett bra liv för ett barn. Är det verkligen det bästa vi kan åstadkomma för att ge barn en bra start i livet? Jag träffar en hel del småbarnsföräldrar. Jag ser mina egna åtta barnbarn och mina tre barns strävan att göra det bästa för dem. Deras vardag är ingen dans på rosor. Under juluppehållet har jag läst delar av Kvinnomaktutredningen. Där penetrerar man orättvisor mellan könen och kommer med förslag till lösningar. Barnen benämns som en besvärande faktor, som en ständig källa till diskussioner och gräl mellan föräldrarna. När barnsjukdomar och förkylningar grasserar, vem skall då stanna hemma? Den som drar Svarte Petter förlorar och måste tillbringa sin dag med barnen. I volymen Makten är Din, som ingår i Kvinnomaktutredningen, formuleras en vision. Där föreslås steg mot målet. Man har rangordnat viktigheten, som jag ser det. Sist och slutligen kommer att barnens behov måste stå i centrum. Säg att barnens behov är annorlunda än de vuxnas behov, går då barnens behov före? Nej, vill jag hävda. I de flesta motsättningar mellan vuxnas och barns behov vinner de vuxnas behov. I dag fick jag på ett frukostmöte veta att småbarnsföräldrar jobbar 70 timmar i veckan. Detta är inte människovänligt för någon. Jag fick vid samma möte veta att varken kvinnor eller män når maximal makt i samhället om arbetslivet avbryts, om de är hemma med barnen. Väldigt många, till övervägande delen kvinnor, tvingas att välja mellan makt i samhället och sina barns hälsa och kvalitet. Därför är det viktigt att hitta andra lösningar för det nödvändiga arbete som utförs i hemmet, för den tid som det tar att få hem mat och stå i kö vid kassan, för den tid som går åt till att tvätta, stryka och städa. Den tiden måste minimeras så att fritiden kan disponeras till kvalificerad samvaro mellan föräldrar och barn. Som det nu är åtgår den mesta vakna tiden för småbarnsföräldrar att göra allt detta hushållsarbete med påföljd att de umgås mindre och mindre med sina barn. Fru talman! Vi har världens mest jämställda parlament. Vi är det parlament som har flest ledamöter med normalt vardagsliv. Därför har jag en förhoppning om att det är fler än jag som ser vad som håller på att ske med barnen i Sverige. Vi måste byta perspektiv ifrån att se hur barn hankar sig fram i livet med lagar och regler som gäller för deras föräldrar och andra vuxna till att ta vår utgångspunkt från barnet. I vår välvilja och kanske av okunnighet har det skapats regler och miljöer där barn inte mår bra. Sjukvården - t.ex. barn och ungdomspsyk - kan inte i tid hjälpa barn med problemföräldrar som inte klarar sin roll när det gäller att få hög livskvalitet. Det skall vara ett rättvist och jämställt samhälle för medborgare i Sverige. Jag vill påminna om att barn också är människor och medborgare, fast små. Ingen vill ju medvetet ett barn någonting illa, i alla fall ingen normal människa. Ändå är det väldigt många barn som inte uppnår den höga livskvalitet som de borde ha. Vilka lagar är det då som är bovar i dramat? Sverige som omyndigförklarar och förminskar föräldrarna och som gör dem svaga som uppfostrare och förebilder. 2. Alla lagar som gör att varje svensk, även föräldrar, får behålla en tredjedel av sin lön och som därför inte har råd att köpa de tjänster som de så väl skulle behöva i sin vardag. 3. Alla lagar, förordningar och allmänna författningar som kamouflerar vuxnas behov och kallar dem för barnens bästa. Fru talman! Vad har jag då för lösningar? Låt oss använda vår fantasi och försöka att tvinga oss att med barnens ögon se på barnens krav, deras möjligheter och villkor. Jag väntar med att redovisa de lösningar och förslag som jag har i ett annat anförande. Fru talman! Jag hoppas att nya och gamla ledamöter är så nära vardagen att de ser barn växa upp i samhället och att de vill att barn i Sverige i överförd betydelse får känna doften av bullbak, dvs. trygghet, gemenskap och hemtrivsel och att de får förmåga att känna empati och tillit till sig själva och andra.

Fru talman! Innan jag börjar att tala om familjer och familjers rätt att välja vill jag tacka Tullia von Sydow, som nu har gått härifrån. Hon tog i sitt anförande upp en viktig sak, nämligen äldres rätt på arbetsmarknaden och vikten av att få behålla sitt arbete. Här hoppas jag att hon inte bara kan förändra de tidigare negativa attityderna inom socialdemokratin utan också förändra attityderna över huvud taget. Socialdemokraterna vill ju ta bort möjligheten för vissa arbetsgrupper att jobba efter 65 år. Jag är helt överens med Tullia von Sydow om att man skall gå efter kompetens och inte efter ålder. Fru talman! Jag skall alltså tala om familjepolitiken och dess utformning. Den måste anpassas till en annan verklighet än den som gällde i går. I dag beslutas det mesta som förr avgjordes hemma vid köksbordet av politiker. Då var min mamma stolt över sitt arbete som hemarbetande, men i senaste valrörelsen fick hon i stället av en företrädare för det socialdemokratiska partiet höra hur onyttig hon var som hemmaförälder. Då utformades den sociala ingenjörskonst vars tankar än i dag präglar den rådande socialpolitiken. Vad är det som händer ute i samhället, ute i verkligheten? Det lilla samhället har drabbats hårt. Under de senaste åren har flera unga människor förolyckats på tragiska sätt. Ungdomar har mist sin tillit och föräldrar har insett att de ingenting har förstått. Lärare har förlorat sin auktoritet och fritidsledare har fått sina ondaste aningar besannade. Ja, så beskrivs situationen i det lilla samhället. Rektorn i byn drar en avgörande slutsats av det som har hänt. Föräldrar och lärare måste ta tillbaka initiativet i fostran och sätta gränser. Ordet "man" som i "man måste göra något" betyder oftast att samhället, polisen, kommunen, sjukvården, socialtjänsten osv. skall ta på sig rollen som tröstare och problemlösare. Aron Antonovsky är en forskare som intresserat sig för vilka förutsättningar som finns för ett friskt och meningsfullt liv. Han menar att människans egen livskontroll är en nyckelfaktor. Ju mer otrygga vi är i våra liv, desto sämre mår vi, och vår största trygghet är just friheten att kunna välja förhållningssätt till det vi möter. Men i dag när ord som valmöjlighet och frihet framförs av majoriteten låter det onekligen mer som den gamla reklamen för Fordbilen: Du får välja vilken färg du vill på bilen, bara den är svart. Med andra ord: Välj vilken skola du vill, bara den är kommunal. Finns då förutsättningarna i dag för att en familj skall känna den frihet som livskontroll innebär och som därmed skapar trygghet och hälsa? Fru talman! De höga skatterna gör det omöjligt för många barnfamiljer att känna denna frihet. En vanlig barnfamilj betalar mer än 60 % i skatt, och många är beroende av bidrag och tvingas att be om hjälp - en olustig situation som man drar sig för i det längsta. Tidigare i debatten i dag uppmuntrades den familj som fick tusen kronor över för att åka på semester. Det önskar jag också att de skall kunna göra, men jag vill också påminna om de många barnfamiljernas ekonomiskt svåra situation där det inte finns några kronor över vid månadens slut och där minsta oförutsedda händelse innebär gränsen mellan socialbidrag och inte, mellan livskontroll och vanmakt. Maxtaxa är en annan styrmodell som är tänkt att minska kostnaderna för vissa barnfamiljer, än mer om man har hög inkomst, väljer kommunalt dagis och ökar sin arbetstid. Därmed skulle också barnets vistelsetid på dagis bli längre. Nu är det många barnfamiljer som har det ekonomiskt svårt, också utan barnomsorgsavgifter. I min hemkommun Svalöv har 54 % av barnen kommunal barnomsorg. De övriga familjerna skulle därmed tvingas att betala till ännu en reform som de inte vill eller kan utnyttja. En pappa med två barn i kommunal omsorg talade om för mig att han skulle tjäna 60 000 kr per år före skatt på denna reform. Han röstade inte på Socialdemokraterna för det. Det gjorde andra som i dag känner sig lurade. Fru talman! Det gäller också att kunna räcka till när det gäller familj och arbete. En tjänstesektor som ger nya jobb, samtidigt som den underlättar för dem som behöver just denna hjälp, är en lösning också med tanke på nya och flera jobb. De som här talar om pigjobb och kvinnofällor är de som nedvärderar den sorts arbete som våra mödrar tidigare var stolta över. Över 200 000 barn har en eller två föräldrar som är arbetslösa, och ju längre arbetslösheten varar, desto större blir påfrestningarna på barnen. Vårdnadsbidrag, skolpeng och möjlighet till alternativ barnomsorg är reformer som skulle ge familjen möjlighet att fatta vardagsbeslut hemma vid köksbordet. 175 000 familjer ansökte om och fick vårdnadsbidrag under några korta månader 1994. Sedan återgick bestämmanderätten till sammanträdesborden bakom lykta dörrar. Demokratin var återställd, tyckte vänstermajoriteten. Vi har under dagens debatt fått höra flera politiker som efterlyser redskap för att vi skall kunna göra det möjligt för människor att växa. Ge oss dessa redskap, har man sagt. Inget har sagts om att medborgarna - individen - skall få de redskap som man så väl behöver för att själva kunna växa. Det handlar om politisk makt att styra och ställa. Med hjälp av byråkrati och administration låter man människor bli utlämnade inför andra för att de skall få sin rättmätiga del i stället för att skatten minskas med motsvarande summa. Det handlar om respekt. I regeringsförklaringen står att barnkonventionen skall efterlevas och att man skall analysera hur alla politiska beslut påverkar barnens situation. Jag ställer då en ödmjuk fråga: Vem vet vad som är bäst för barnet, politikern i någon kommunal nämnd eller föräldrarna? Eftersom vi alla vet att de flesta föräldrar vet bäst och att det också är de som har ansvaret för barnets uppehälle och fostran, ge då också föräldrarna de redskap som behövs för att de skall växa som människor och föräldrar. Till sist, fru talman, konstrueras fortfarande i dag nya system som i praktiken inte ger någon valfrihet. Kan man över huvud taget tala om välfärd när de flesta föräldrar i dag inte har råd att ta hand om sina barn?

Fru talman! Jag skulle vilja tala om ett område som jag tycker känns angeläget att på nytt få lyfta upp på dagordningen. Det handlar om barn till alkoholmissbrukande föräldrar. Regeringen överlämnade i juni 1998 till riksdagen propositionen Strategi för att förverkliga FN:s barnkonvention om barnens rättigheter i Sverige. Där beskrivs en strategi för det fortsatta arbetet med att förverkliga och genomföra barnkonventionen i Sverige. I regeringsförklaringen skriver regeringen, precis som Cristina Husmark Pehrsson citerade, att barnkonventionen skall efterlevas och att alla politiska beslut skall analyseras utifrån hur de påverkar barnens situation. Bakgrunden är FN:s granskning av hur Sverige följer barnkonventionen samt att ett flertal undersökningar visat hur besparingar i samhället har gjort barnens situation allt svårare. Förverkligandet av barnkonventionen är en ständigt pågående process som måste hållas levande. Arbetet med att förankra det synsätt som genomsyrar barnkonventionen är långsiktigt. Det handlar om att ändra attityder, förhållningssätt och arbetssätt i olika verksamheter och på olika nivåer i samhället. Satsningar måste göras på att höja medvetenheten hos beslutsfattare och vuxna som arbetar med barn samt hos barn och ungdomar själva. På så sätt kan på lång sikt barnperspektivet utvecklas så att barnens bästa verkligen sätts i centrum och respekteras. Barn till missbrukare är en försummad och utsatt grupp. De är försummade både av sina föräldrar och av samhället, trots att undersökningar visar på att 10 15 % av alla barn växer upp i familjer där en förälder eller båda föräldrarna missbrukar. Vi vet att det i Sverige i dag finns 100 000-150 000 barn i åldrarna 0-12 år som växer upp i alkoholistfamiljer. Missbruk är också det dominerande skälet till omhändertagande av barn. Varje omhändertagande kan man säga är ett misslyckande som kan utvecklas. Dessa barns uppväxtförhållanden är svåra och ofta inte kända av omgivningen. Både barn som blir omhändertagna och placeras i familjehem och de barn som lever tillsammans med sina missbrukande föräldrar behöver stöd. Socialstyrelsens rapport, som presenterades 1993, visade att det fanns bara tio verksamheter i Sverige som var direkt riktade till yngre barn i alkoholistfamiljer. En enkätundersökning gjordes angående alkoholmottagningarnas och rådgivningsbyråernas insatser. Resultatet visade att endast 300 mottagningar erbjöd särskilt stöd. När det gäller samhällets möjligheter att förebygga utveckling av alkoholism bland befolkningen måste särskild uppmärksamhet riktas mot barn till just alkoholmissbrukande föräldrar. I besparingstider är det av största vikt att säkerställa att resurser frigörs för verksamhet som ser till barnens bästa, och då även till barn till missbrukande föräldrar. Det får aldrig bli godtagbart att svaga grupper som inte själva kan föra sin talan eller som inte har någon förespråkare skall drabbas mer av besparingar än de grupper som demonstrerar och kräver sin rätt. Kristdemokraterna har under många år förespråkat verksamhet riktad till missbrukarbarn. Redan 1991 krävde vi en kartläggning av dessa barns situation. Alkoholkommissionen tillsatte en utredning som senare presenterade en sammanställning av olika undersökningar genomförda av Socialstyrelsen. I debatten aktualiserades dessa barn, och ett flertal kommuner började att kartlägga och undersöka missbrukarbarnens situation. Verksamheter startades och projektmedel tillfördes från Rädda barnen och Socialstyrelsen. Några av dessa verksamheter blev sedan införlivade i den ordinarie verksamheten. Men många fick tyvärr läggas ned efter projekttidens slut. I Gävle, som jag kommer från, startades projektet Ganska snart uppenbarades att det var många barn som for illa i Gävle. Kön till Grindens verksamhet växte. Den är i dag två år lång, och verksamheten skulle behöva byggas ut. Svårigheten är att få beslutsfattare att avsätta resurser till liknande verksamhet, för det går inte att visa snabba resultat. Det ger inga kortsiktiga vinster. Konsekvensen av detta kortsiktiga tänkande är att dessa barn far illa och inte får det stöd som samhället är skyldigt att ge. Barn till missbrukare kan få psykiska och känslomässiga störningar och inte sällan även fysiska skador vid misshandel och övergrepp. Behandlingsforskning måste prioriteras. Enligt Socialvetenskapliga forskningsrådet, SFR, är få intresserade av forskning på detta område. Orsaken är att det är svårt att få medel beviljade till projektstudier av den här karaktären. De forskningsprojekt som har fått anslag handlar mest om studier av missbrukaren, missbrukets omfattning liksom uppföljning av barn som har omhändertagits. Behovet av utvärderingar är stort, och det finns några forskare som har uttryckt det så här: Forskning i socialt arbete är inte särskilt intresserad av barn som far illa, framför allt inte av små barn. Det är av största vikt att missbrukarvård, socialtjänst, psykiatri, skola, m.fl. i samverkan utvecklar effektiva behandlingsprogram, program som kan förhindra att dessa barn själva hamnar i en missbrukarsituation. Fallskärmarna i barnens liv har blivit allt bräckligare. Därför faller barn ibland rätt igenom samhällets skyddsnät. Det här är oacceptabelt och drabbar i högre grad de barn som inte har fullt stöd hemma. Därför krävs nu kraftfulla insatser för att skydda barn och ge dem goda och trygga uppväxtförhållanden. Det måste vara ett tydligt mål i regeringens arbete för att man skall kunna genomföra det som står i regeringsförklaringen, att relevanta beslut skall analyseras utifrån hur de påverkar barnens situation.

Fru talman! Jag är mycket glad över detta inlägg som behandlar en fråga som jag också har bekymrat mig för. Jag uppfattade till min fasa och jag har förstått att det tar två år innan man får möjlighet att få hjälp för ett litet barn. Men jag skulle också vilja fråga Ragnwi Marcelind vilka konkreta förslag hon och kristdemokraterna har. Jag uppfattade orden kartlägga, undersöka, studera, utvärdera och sådana saker. Jag undrar om hon har något konkret förslag om hur man kan hjälpa ett missbrukarbarn som är instängt i en lägenhet eller ett rum med sina missbrukande föräldrar.
Fru talman! Jag kan bara kort klargöra hur det har varit i Gävle, där man från början inte trodde att det fanns så många barn som hade problem hemma med missbrukande föräldrar. Ofta är detta ett dolt problem. Det är ofta bara de barn som kommer i kontakt med socialtjänsten som man uppmärksammar. I och med att Grinden kom i gång och det fanns ett telefonnummer som man kunde ringa, ringde inte bara barnen själva, utan t.o.m. barnens föräldrar ringde i vissa fall för att anmäla att man behövde hjälp. Man såg att situationen var ohållbar. Projektet går ut på att ge barn terapeutisk hjälp, så att de skall kunna inse och förstå att det inte är de som bär skulden till att mamma och pappa missbrukar. Jag är inte ensam i Gävle eller i Sverige som har de här problemen. Dessutom kan de bli ett stöd hemma. Vad man skulle kunna göra, som vi kristdemokrater har föreslagit gång på gång, är att utveckla verksamheten så att man rehabiliterar och hjälper hela familjen. I Gävle har jag t.ex. gång på gång föreslagit att det skulle vara intressant om man också kunde följa upp de här barnens föräldrar tillsammans med barnen. Vi har också sagt att det behövs fler insatser på barnavårdscentraler osv.
Fru talman! Det är spännande att höra. Jag är tacksam för att jag får dessa besked. Jag skulle gärna vilja att Ragnwi Marcelind läste min motion, som handlar om barn till missbrukare. Det är inte bara alkoholister, det finns andra missbruk som kanske ibland är mycket värre. Jag har i motionen föreslagit någon form av god man för dessa barn som man kan hämta i släkten eller i grannskapet runtom eller att hemtjänsten går hem till barn som har så att säga problemföräldrar. Jag hoppas att vi kan mötas i något samtal där vi kan utveckla detta vidare. Tack, Ragnwi Marcelind.
Fru talman! Jag tycker att det är mycket positivt med alla som vill vara med och arbeta för att förbättra de här barnens situation. Jag får alltid med mig kommunfullmäktiges ledamöter hemma i Gävle när det gäller den här frågan. Problemet är när besluten skall fattas. Vilka är villiga att avsätta och öronmärka pengar för just de här små människorna? Det är så lätt att ha fina ordvändningar när man talar om att hjälpa missbrukarna och se till att de får en bra situation. Men man glömmer gärna de här små barnen när pengarna skall tas fram. Det är därför vi har den situation vi har hemma. Vi har inte pengar att utveckla verksamheten, och kön är två år lång. Det är detta jag vill uppmärksamma. Jag vill lyfta upp frågan på dagordningen, därför att jag vill vara ett språkrör och en förlängd arm i riksdagen för de här barnen som inte har någon som ropar för dem. Jag tror att det är viktigt att fler i den politiska världen vaknar upp och ser dessa 100 000-150 000 barn som i dag far oerhört illa i Sverige, där vi säger att barnkonventionen skall få styra våra beslut.
Fru talman! Det har varit roligt att följa det engagemang för barnen och barnens bästa som särskilt de senaste föredragen har handlat om. Även jag skall tala om barnen, om välfärden och om de sjunkande födelsetalens hot. Låt mig börja med att citera ur Nordisk familjebok, årgång 1914, där det står att läsa: "I forntiden förde tvåbarnssystemet Grekland och Rom mot undergången. Det torde göra detsamma med våra folk, därest det blir allmän folksed." Under hela 1900-talet har också tvåbarnsidealet varit förhärskande, men alldeles särskilt dramatisk har nedgången av antalet födda barn varit under 1990-talet. Det är förvisso en överdrift att säga att vårt land hotas av undergång, men situationen är onekligen alarmerande. Under 1997 och 1998 har antalet födda sjunkit och för andra året i rad har vi ett födelseunderskott, dvs. det är fler som har avlidit under året än som har fötts. Under hela 90-talet har antalet födda minskat, och nu är fruktsamheten under Det är den lägsta nivån som någonsin i historien har observerats i Sverige. Befolkningsraset hade varit ännu större om det inte hade varit för invandringen som 1998 ökade med 5 000 personer till 50 000 om året. De största invandrargrupperna är irakier och jugoslaver. Även antalet giftermål minskade. Det är 1 000 färre än 1997 och det lägsta antalet någonsin i förhållande till antalet ogifta personer. Andelen av befolkningen som är gift har heller aldrig i svensk historia varit lägre. Dessutom, vilket också är allvarligt, växer andelen äldre kraftigt, samtidigt som andelen unga minskar. Jag vill ställa tre frågor i mitt tal: Vad kan det låga födelsetalet bero på? Vad kan det få för konsekvenser? Vad kan vi göra åt det? Orsakerna först. Professor Rolf Ohlsson, ekonomisk-historiska institutionen vid Lunds universitet skriver: "Många tror att förändringarna i åldersstrukturen främst beror på att dödligheten gått ned. Detta är emellertid inte fallet. Till 90 procent förklaras förändringarna i åldersstrukturen av att fruktsamheten gått ned. Det är alltså främst fruktsamhetens nedgång som förklarar varför Sverige har världens äldsta befolkning och inte så mycket nedgången i dödlighet". Den ofrivilliga barnlösheten blir allt vanligare. Kvaliteten på sperman har sjunkit stadigt under de senaste decennierna. I dag vet vi att rökning, alkohol, miljögifter, infektioner och könssjukdomar är viktiga faktorer som sänker fruktsamheten hos både män och kvinnor. Professorn i gynekologi och obstetrik på Huddinge sjukhus, Outi Hovatta, säger att livsstilen ändå har störst betydelse för den låga fruktsamheten: "I dag skjuter vi upp barnafödandet tills vi är färdiga med allt annat. Det är en livsstil som inte bara senarelägger nästa generation utan också ger färre barn, eftersom kvinnors fruktsamhet successivt går ner och försämras drastiskt efter 35-årsåldern. Sexualundervisningen är alltför inriktad på preventivmedel. Oplanerade graviditeter utmålas som en katastrof. Jag skulle gärna se en attitydförändring. Barn borde vara något man får, inte något man skaffar sig. Samhället kan inte uppmuntra en livsstil som försvårar för så många att få barn. Så långt professor Hovatta. En annan viktig del av problemen är att barns värde har gröpts ut sedan bondesamhällets dagar, då många barn betydde arbetskraft och en trygghet för ålderdomen. Att vårt samhälle blivit alltmer barnovänligt syns ju inte minst av det faktum att var fjärde graviditet slutar med att det väntade barnet aborteras, dvs. över 30 000 barn årligen. Förutom ofrivillig barnlöshet, en livsstil med senare barnafödande, tvåbarnsidealet, en barnovänlig attityd som speglas av de många aborterna, har också det sjunkande födelsetalet ekonomiska och arbetsmarknadsmässiga orsaker, som 90-talets dåliga ekonomi, ungdomsarbetslöshet och framför allt att antalet studerande har ökat kraftigt. Studerande har, till skillnad från arbetslösa, en mycket låg fruktsamhet. Att antalet studerande har ökat kraftigt förklarar, enligt SCB, ungefär halva fruktsamhetsnedgången. Min andra punkt gäller konsekvenserna. Vilka blir då konsekvenserna av det låga födelsetalet? Barn blir bristvara. Förskollärare och barnskötare tvingas byta jobb. Det finns i dag 127 000 åttaåringar men bara 90 000 ettåringar. På några års sikt kommer också lärare att bli arbetslösa. Det allvarligaste hotet uppträder först efter ännu några år då det blir brist på ung arbetskraft och då kostnaderna för de alltfler och alltmer vårdnadskrävande äldre skall täckas av skatterna för de allt färre unga. Med en åldrande befolkning blir resurserna knappare. Var behövs redan i dag den unga arbetskraften, och var är den redan i dag svårast att rekrytera? Svar: inom vård och omsorg. Antalet sökande till landets vårdgymnasier har på två år minskat med 40 %. I t.ex. Gävle fanns fem sökande till 210 platser. I sin förlängning kan dessa attityder tillsammans med de låga födelsetalen innebära att de äldre blir hänvisade till att tvingas ta hand om varandra - om de alls skall få någon omsorg. Enligt beräkningar på riksdagens budgetkontor kommer också det sjunkande födelsetalet att ha flera nationalekonomiska negativa följder som att tillväxten blir lägre, det inhemska sparandet påverkas negativt, efterfrågan och utbudet av varor och tjänster minskas liksom efterfrågan på bostäder. Pensionssparandet och därmed pensionerna sjunker och det blir en ökad arbetskraftsinvandring. Lena Sommestad, chef för Institutet för framtidsstudier, säger: "Om befolkningen minskar behövs inga nya bostäder, och företagen måste slåss om allt färre kunder. Vi riskerar att hamna i en ekonomisk depression. Vi måste fråga oss hur vi ska skapa ett samhälle där människor vill och kan sätta barn till världen." Professor Rolf Ohlsson varnar särskilt för den jättesmäll på arbetsmarknaden som kan komma när 40-talisterna börjar gå i pension omkring år 2005, speciellt inom den offentliga sektorn och då särskilt bland lärare. Också han pekar på den ekonomiska faran i den sneda ålderspyramiden. Vad kan vi då göra åt det låga födelsetalet? Det är fråga om dels bättre ekonomiska villkor, dels nya attityder. Först och främst behöver vi verka för nya och positiva attityder till barn, barnafödande, äktenskap och familjebildning. I trygga och stabila familjer föds trygga barn - och fler barn. Barn är värdefulla, och barns liv är okränkbara. Det är värt att skjuta lite på att fullgöra sin högskoleutbildning eller karriär för att föda barn. Att fostra barn är den största av alla uppgifter - det är att forma framtiden. Handen som gungar vaggan, styr världen. Tvåbarnsidealet måste ersättas av ett trebarnsideal och framför allt inte av ett enbarnsideal! Barnfamiljer i en kommun eller ett bostadsområde skall ses som en tillgång, något att satsa på. Men vi måste också ge barnfamiljerna ekonomiska möjligheter att föda barn, själva fostra sina barn, ge dem valfrihet att själva välja barnomsorg, och vi måste få ett vårdnadsbidrag som ger föräldrarna den valfrihet de önskar.

Fru talman! Jag kan konstatera att även kammaren tycks ha drabbats av befolkningsflykt. Jag funderar på om det över huvud taget finns några representanter från regeringen här för att eventuellt svara på frågor. Ämnet är välfärdsfrågor. Min rubrik är Barnets bästa. En god välfärd uppnås bäst i ett samhälle där människor känner sig betydelsefulla och trygga. Trots att Sverige har ett av de mest utbyggda välfärdssystemen i världen finns det en stor oro och otrygghet i vårt land. Orsakerna till denna oro står att finna i de standardlösningar som många människor tvingas att acceptera även mot sin vilja. De ekonomiska resurserna styr människors handlingar. Ett exempel är den socialdemokratiska familjepolitiken. De som inte passar in eller kan acceptera det kommunala utbudet får inte del av skattesubventionerad barnomsorg. Familjestödet är starkt reglerat och saknar en fördelningsprofil. Det gynnar dem som tjänar mest. Dessutom har regeringen aviserat att man avser införa maxtaxa inom barnomsorgen, dvs. ytterligare ett steg i fel riktning att öka förmånerna för de redan välbeställda. Många småbarnsföräldrar som funderar över andra alternativ inser snabbt att de inte har råd att fundera över egna lösningar. Statens ekonomiska stöd till barnfamiljerna styr deras liv. Centerpartiet fortsätter därför kampen för ett nytt familjestöd, för rättvisa och för valfrihet. Vi vill att stödet skall utformas så att det passar alla familjetyper. Vi vill att alla barn skall värderas lika. Vi vill införa ett barnkonto att fördela under barnets förskoleperiod. Barnkontot minskar byråkratin, och reglerna är enkla. Föräldrarna avgör själva hur de vill använda sin föräldraledighet. Vid barnets födelse får de ett fiktivt konto med 250 000 kr som kan disponeras genom månadsvisa uttag under barnets förskoleår - lägst 1 000 kr och max drygt 15 000 kr per månad. Med dagens regler får en nybliven förälder som är studerande 60 kr per dag, medan andra med hyggliga inkomster kan erhålla 598 kr per dag. Orättvisan är uppenbar. I höstens regeringsförklaring talade statsministern om bl.a. att barnkonventionen skall efterlevas. Alla relevanta politiska beslut skall analyseras utifrån hur de påverkar barnens situation. Med barnets bästa för ögonen, samt efterlevnaden av FN:s konvention om barnets rättigheter i Sverige, borde vi ta hänsyn till att barn också är egna individer med olika behov. En del barn behöver mer tid tillsammans med sina föräldrar, en del föräldrar önskar inget högre än att under en längre tid få vårda och fostra sina egna barn. Många småbarnsföräldrar lever i dag under pressade förhållanden. Familjer med knappa ekonomiska marginaler känner en ständig oro över att pengarna inte skall räcka. Andra familjer arbetar och har god ekonomi, men lider brist på tid för sina barn. Båda grupperna känner sig av olika anledningar många gånger otillräckliga som huvudansvariga för vård och fostran av sina barn. Det är därför samhällets skyldighet att stötta småbarnsföräldrarna så att de får möjligheter att vara de goda föräldrar de önskar. Men det är också viktigt att föräldrar som sviktar i sin föräldraroll får den hjälp som behövs för att de och barnet skall må bra och utvecklas. Utbildning är alltid en investering för framtiden, och det gäller även inför föräldrarollen. Föräldrar utan tidigare erfarenheter av barn behöver öka kunskaperna för att bättre förstå barnens behov under uppväxtåren. Alarmerande rapporter har under senare år kommit angående barnens psykiska ohälsa, som ökat dramatiskt. Fler barn och i lägre åldrar klagar i dag över bl.a. ont i magen. Det har också framkommit att många barn upplever stress, även mycket små barn. Det framgår tydligt att barn behöver mer tid, mer omtanke och att stressfaktorer måste elimineras. Barn behöver också en kontinuerlig kontakt med båda sina föräldrar. Vi föreslår därför att det skall finnas en mammaoch pappamånad utöver barnkontot där ersättningen skall vara 90 %. Det är också viktigt att kontaktdagar återinförs för att föräldrarna skall engagera sig i sina barns skolgång. Två kontaktdagar per år med 80 % i ersättning tills barnet fyller tolv år bör underlätta de kontakterna. Vi i Centerpartiet vill också återinföra den fria etableringsrätten inom barnomsorgen, då det ökar valmöjligheterna. Föräldrarna skall ges större inflytande på hur barnomsorgen skall lösas. Med Centerns barnkonto kan föräldrarna välja att själva ta hand om sitt barn på heltid, förkorta arbetstiden eller köpa barnomsorg inom kommunen eller inom något privat alternativ eller kooperativ som finns på orten. De styrkta barnomsorgskostnaderna skall sedan få dras av. Många av de föräldrar som i dag är hänvisade till "svart" barnomsorg kommer då att redovisa sina barnomsorgskostnader. Centerpartiet har under den allmänna motionstiden även uppmärksammat barnens situation i vårdnads och umgängesfrågor. Vi vill trycka på att vid separationer där barn finns med bör samarbetssamtal via socialtjänsten vara obligatoriska. Lagstiftningens uppgift måste vara att stödja föräldraansvaret och skydda barnet från att bli utnyttjat i en konflikt mellan föräldrarna. Barnets möjligheter till umgänge med båda föräldrarna efter en separation skall inte påverkas av vilken samlevnadsform föräldrarna haft. Det är nödvändigt att den nya regeln om gemensam vårdnad inte bara gäller gifta föräldrar utan även omfattar de föräldrar som levt i samboförhållanden och där faderskapet har fastställts. I dag saknas bestämmelser i föräldrabalken som reglerar föräldrarnas inbördes ansvar för resekostnader i samband med umgänge. Det innebär att de av föräldrarna som vill att umgänge skall ske får bekosta resorna själv. I propositionen föreslås att den förälder som barnet bor hos skall betala en del av resekostnaderna i samband med att den andre föräldern umgås med barnet. Från Centerpartiets sida vill vi klargöra att föräldrarnas ekonomiska förmåga och andra omständigheter skall avgöra hur resekostnaderna skall fördelas. Barn har behov av umgänge inte bara med föräldrar utan även med andra personer som står dem nära, t.ex. mor och farföräldrar. Införandet av den fria etableringsrätten inom barnomsorgen, som vi föreslår, innebär inte att verksamheten kan undandra sig kommunal tillsyns och insynsrätt så länge samhället bidrar till finansieringen. Centerpartiets barnkonto är enkelt och robust. Det har sitt ursprung i det gamla vårdnadsbidraget, men är nu mer genomtänkt och bättre anpassat till småbarnsföräldrarnas krav på större flexibilitet.

Fru talman! Författaren Sven Delblanc skriver i en av sina sista böcker att var tid har sin blinda fläck. Frågan infinner sig: Vad skulle då kunna vara vår tids blinda fläck? Vi kommer sannolikt i historiens ljus att kunna konstatera att vi i vårt samhälle har dragits med både en och annan sådan. Ett exempel på en blind fläck som alltmer börjar uppdagas är det perspektiv som präglat synen på familjen under 1900 talets socialdemokratiska hegemoni. Den socialdemokratiska familjepolitiken är i hög grad en del av det s.k. moderniseringsprojekt som växte fram under seklets första del. Med makarna Myrdal introducerades den sociala ingenjörskonsten på allvar. Deras idéer visade på synnerligen rationalistiska och planmässiga lösningar för familjerna. Experter skulle skräddarsy familjernas framtid, allt för att passa som hand i handske i produktionen. Många insatser på familjepolitikens område har, i stället för att utgå från familjernas egna önskemål, utgått från arbetsmarknadens krav på föräldrarna. Det var inte alltför länge sedan barn gick under benämningen "förvärvshinder" i offentliga texter. Detta synsätt har, tillsammans med en skepsis inför föräldrars förmåga att veta vad som är bäst för sina barn, kommit att prägla den socialdemokratiska familjepolitiken ända fram till våra dagar. Här går en tydlig skiljelinje mellan den socialdemokratiska synen och den kristdemokratiska. I det kristdemokratiska samhället har familjen en central roll. Den ses som samhällets viktigaste grundsten. Familjen är basen för trygghet, ansvar och gemenskap. Vi kristdemokrater vill bidra till att familjens ställning stärks. Familjen är viktig för alla generationer och åldrar, och detta gäller såväl den lilla familjekretsen som de vidare familje och släktskapsbanden. Familjen är den naturliga platsen för förmedlingen av normer och värderingar. Det är också allmänt vedertaget att detta fungerar bäst i en kärleksfull, nära relation. Den etiska och moraliska grund som ges inom familjen har stor betydelse för barnens fortsatta utveckling. Det borde leda till den politiska slutsatsen att samhället vinner på att i hela sin uppbyggnad sträva efter att ge familjerna tillräckligt stöd för att fullt ut kunna ta på sig sin viktiga roll. I den lilla grupp som en familj utgör får familjemedlemmarna möjlighet att möta kärlek, omtanke och förståelse, men också att ställas inför krav och ta ansvar. På det sättet anknyter familjen som gemenskap till människans djupaste behov - behovet att bli sedd och vara en person som inte är utbytbar. Perfekta familjer och felfria föräldrar existerar självfallet inte. Precis som i alla andra sammanhang uppstår konflikter och begås misstag också inom familjen. Men trots sina brister är familjen den viktigaste byggstenen i samhället. Fungerar inte familjen som bas, ja, då fungerar inte heller samhället. Många socialdemokrater har uttryckt avsky gentemot den kristdemokratiska familjepolitiken eftersom den går ut på att frånta staten, kommunerna och landstingen en stor del av deras myndighetsutövning över familjerna och deras barn, och i stället myndigförklara föräldrarna själva och erkänna att de är de som vet vad som är bäst för sina barn. Vår syn på familjen rimmar naturligtvis illa med Alva Myrdals sköna värld. Frågan är när verkligheten skall komma i kapp regeringspartiet i den här frågan. Det finns en stark och tydlig opinion bland småbarnsföräldrar som pekar i riktning mot större valfrihet och mer flexibilitet när det gäller att fostra sina barn. Undersökning på undersökning visar att en förkrossande majoritet av föräldrarna själva vill avgöra hur barnen skall tas om hand under de första viktiga åren. Från vänsterhåll brukar man kunna höra att den kristdemokratiska familjepolitiken är omodern och föråldrad. Jag skulle snarare vilja påstå det rakt motsatta. Se bara på det enorma gensvar vårdnadsbidraget mottog under dess korta livstid. Det visade på ett enormt sug hos familjerna att under rimliga ekonomiska villkor kunna vara hemma med sina barn under de första åren. Det antal föräldrar som ansökte om vårdnadsbidraget var större än någon väntat sig. Ungefär 70 % av föräldrarna med barn i åldrarna ett till tre år valde att ansöka om vårdnadsbidrag, helt eller delvis. Reformen visade med all önskvärd tydlighet att många föräldrar efterfrågar alternativ till den kommunala barnomsorgen, redan vid en så förhållandevis låg nivå som det skattepliktiga bidraget på Från vänsterhåll brukar man kalla vårdnadsbidraget en kvinnofälla. Frågan är var den verkliga fällan ligger. För en mamma som helst av allt vill vara hemma med sina barn under deras första år är det inte hemmet som är en kvinnofälla, utan den stora fällan ligger i de system som mer eller mindre tvingar henne att lämna sina barn i statens omsorg för att hon själv måste ut och arbeta. Självfallet skall de kvinnor som vill ut i arbetslivet kunna få göra det, men för den skull skall man inte genom ekonomiska incitament tvinga ut även kvinnor som inte vill något hellre än att vara hemma med sina barn. Det finns dock ljuspunkter även bland socialdemokrater, även om jag i det här fallet har fått gå utomlands för att hämta ett exempel. Storbritanniens Tony Blair - som i den svenska debatten brukar få fungera som trumfkort både åt höger och åt vänster - har nyligen deklarerat för sin regering att den politik som skall bedrivas skall relateras till familjen. Beslut som missgynnar eller på något sätt skapar bekymmer för familjen vill således Storbritanniens socialdemokratiske premiärminister inte veta av. Kanske är det dags för den svenska regeringen att lyssna och lära av Blair. När kommer Sveriges statsminister att utfärda sådana förhållningsregler till samtliga ministrar att besluten skall gagna och inte försvåra för familjer? Den grundläggande familjepolitiska skiljelinjen mellan Vänstern och Kristdemokraterna kan således sammanfattas i följande fråga: Vem är det egentligen som bör ha ansvaret för barnen? Skall vi genom starka ekonomiska incitament tvinga Sveriges föräldrar att lämna sina barn i statens trygga famn, eller skall vi ge föräldrarna förtroendet att själva välja på vilket sätt de önskar fostra och ta hand om sina barn? Fru talman! Om det svenska folket fick välja skulle svaret vara givet.

Fru talman! Mikael Oscarsson kallar den socialdemokratiska familjepolitiken och vår syn på barn ett moraliseringsprojekt. Då måste jag naturligtvis ta tillfället i akt att fråga Mikael Oscarsson, f.d. ordförande i Ja till livet, om hans abortsyn. Han nämner inte någonting i sitt anförande, där han pratar om familjen, barnen och familjepolitiken, om sin syn på abort. Jag tycker att det är viktigt att få veta detta. Han bör tillägga detta när det gäller synen på familjepolitiken. Mikael Oscarsson har ju varit med och byggt upp verksamheten i Ja till livet. Min konkreta följdfråga efter Mikael Oscarssons anförande är om han fortfarande står bakom Ja till livets abortsyn.
Fru talman! Jag får konstatera att Inger Segelström inte med något ord bemöter det tal som jag höll om familjepolitiken och mina krav på valfrihet för föräldrar och föräldrars rätt att själva få bestämma om sina barn. I stället vill hon ställa en helt annan fråga. På den frågan - vad det gäller aborter - kan jag svara att jag naturligtvis vill att det ofödda barnet skall ha det rättsskydd som det kan få och att vi vill att samhället skall hjälpa gravida kvinnor att få den hjälp de behöver.
Fru talman! Det var intressant att få höra Mikael Oscarsson utveckla den syn han har på abort eftersom han har duckat i denna debatt ända sedan valet. Vad denna debatt handlar om tycker jag är ganska viktigt att få fram. Vi socialdemokrater, och framför allt vi s-kvinnor, tycker att just detta i kd:s familjesyn är ett hyckleri. Ni har en syn på familjepolitiken, men ni hycklar samtidigt i abortfrågan. Jag vill också ställa en följdfråga.

Fru talman! Om igen får jag konstatera att Inger Segelström inte med ett ord vill svara på frågan om vem det är som egentligen bör ha ansvaret för barnen och om hon vill ge föräldrar frihet att välja den omsorgsform som de själva vill ha. Min syn på abortlagstiftningen sammanfaller helt med det kristdemokratiska programmet. Jag kommer att arbeta för att det skall få gehör i Sveriges riksdag. Det ser jag fram emot i framtida debatter med Inger

Fru talman! Är Sverige ett välfärdsland? Tyvärr måste man ställa den frågan i dag. Sverige är i dag inte ett av Europas mest välmående länder, utan är på väg att bli ett av Europas mindre välmående länder. Vi faller på OECD:s välståndslista. Alltfler människor i Sverige har problem med att få ekonomin att gå ihop. Alltfler människor i Sverige lever på socialbidrag, och alltfler blir bidragberoende. Blir man sjuk kan man få vänta i flera månader, ja, ibland i år, på att få en operation. Åldringsvården fungerar dåligt i många kommuner. Skolan ger på många ställen i Sverige inte de kunskaper som eleverna behöver. Svenska studenter får dåliga studiestöd och får tydligen vänta på utlovade förändringar ännu en tid. Detta, fru talman, är tyvärr en bild av Sverige av i dag. Detta är en bild av Sverige som vi inte skulle behöva ha. Regeringen har misslyckats med sin politik, står handfallen och har inga recept på hur välfärden skall förbättras. Det är tragiskt för det svenska folket. Till denna dystra bild skall också läggas den stora arbetslösheten i Sverige. En halv miljon människor står utanför arbetsmarknaden. Det motsvarar lite mer än Göteborgs befolkning. Det motsvarar lite mer än hela Älvsborgs befolkning. Det motsvarar lite mer än hela Skaraborgs befolkning, och det motsvarar mer än Bohusläns befolkning, som allesammans står i situationer av hög arbetslöshet. Till detta skall läggas att vi dessutom har människor i kunskapslyft och att människor är förtidspensionerade av arbetsmarknadspolitiska skäl. Trots den höga arbetslösheten uppger enligt undersökningar 7 av 10 företagare sig ha problem med rekryteringen. Kan man ge arbetsmarknadsutbildningen ett sämre betyg? Vad gör då regeringen, som suttit i snart fem år, åt arbetslösheten? Jo, i stort sett ingenting. Inga förslag kom i budgeten, och inget finns i propositionslistan för våren. Nu överdriver jag. Det finns en sak: lag om utstationering av arbetstagare. Det står på Näringsdepartementets propositionslista, vad det nu kan vara för någonting. Detta är skrämmande. Ändå är arbetslösheten roten till mycket av Sveriges ekonomiska problem och till att välfärden krackelerar. Arbetslösheten kostar ca 150 miljarder kronor per år. Det är ungefär lika mycket som skola och vård kostar. Varje arbetslös kostar samhället 130 000 till 170 000 kr. Det är de kostnader som staten har, men de största problemen har faktiskt den enskilda människan som inte har något jobb och som dessutom får en sämre ekonomi. Hur vill då vi moderater lösa arbetslösheten och öka välfärden? Till skillnad från regeringspartiet har vi en politik på detta område, vilket vi har framfört i flera av våra motioner. Låt mig ändå upprepa den. Vi vill sänka skatten på arbete. Vi vill ha en marginalskatt på högst 50 %. Vi vill ta bort dubbelbeskattningen. Vi vill sänka skatt på kapital och förmögenhet. Vi vill att man skall kunna göra skatteavdrag för hushållstjänster. Jag vill återigen upplysa om exemplet med Humlan i Kungälv, som har visat att det framför allt är tvåbarnsfamiljer och pensionärer som vill ha detta system, och att det kan ge bortåt Vi vill ha en flexiblare arbetsmarknad, innebärande att regler ej får vara hinder för rörlighet och tillväxt. Vi vill ta bort hinder som försvårar för företag att starta och att växa. Vi vill ha enklare regler. Vi vill få fler alternativ inom sjukvård, inom äldreomsorg och inom barnomsorg och skola, inte minst för kvinnors skull. Det ger faktiskt kvinnor fler möjligheter, och de skulle inte vara hänvisade till det monopol som många är hänvisade till i dag. Därmed får de också sämre löner. Det har i undersökningar från Kommunförbundet visat sig att många känner en större arbetsglädje framför allt inom den privata sjukvården än inom monopolet. Vi vill införa en solnedgångsparagraf. Vi vill förändra turordningsreglerna. Vi vill införa individuella avtal. Vi vill förbjuda sympatiåtgärder. Vi vill ta bort fackets blockadmöjlighet mot ensamföretagare och tvånget att teckna kollektivavtal. Vi avvisar alla planer på att man genom lagstiftning skall kunna ange nya villkor för arbetstider. Det skall avgöras av den enskilde och företaget. Vi vill ha lärlingsutbildning för ungdomar. Vi vill ha satsning på kunskap i skolan. Detta är några av de åtgärder som vi föreslår för att få fart på Sverige. Till skillnad från regeringen har vi alltså förslag till hur fler jobb kan skapas så att arbetslösheten minskar. Det innebär att fler får jobb. Det blir mindre utgifter för staten, ökade skatteintäkter och högre välfärd. Men hittills har socialdemokraterna sagt nej till våra förslag. Men vi väntar på att något skall ske. Enligt tidningar skall något ske, men vad? Blir det sänkta skatter, som statsministern ibland säger? Accepterar i så fall Vänsterpartiet det? Blir det en borttagning av dubbelbeskattningen? Det är Vänsterpartiets Johan Lönnroth emot, enligt en intervju i Göteborgs-Posten. Blir det regelförändringar för företag? Det är LO emot. Följer man Öbergs utredning om att begränsa konflikträtten? Det är LO emot. Enligt vissa i regeringen är det inget problem. Enligt andra är det ett problem. En oenig regering skall dessutom förhandla med Vänsterpartiet och Miljöpartiet, som vill ha arbetstidsförkortning liksom socialdemokraternas kvinnoförbund. Det handlar om att begränsa övertiden m.m. Miljöpartiet vill ha ett friår, som Danmark är på väg bort ifrån. Jag kan förstå varför det inte kommer några förslag från regeringen. De ministrar som eventuellt vill förändra möter, åtminstone enligt vad de säger i tidningar, motstånd både bland kolleger i regeringen och hos sina koalitionspartner, Vänsterpartiet och Miljöpartiet. Och under tiden som regeringen diskuterar och debatterar men ingenting gör ökar arbetslösheten, och välfärden försämras. För svenska folkets skull ber jag slutligen våra ministrar Björn Rosengren och Mona Sahlin: Gör någonting! Vi inom Moderaterna har, som jag har visat, bra förslag. Och i och med vår generositet får ni gärna använda er av dem. Tack, fru talman!
Fru talman! Det är faktiskt intressant att lyssna till Kent Olsson. Jag har haft förmånen att få göra det under åren. Han och vissa av de moderata företrädarna kör sina pamfletter om att hylla de fria marknadskrafterna fullt ut utan minsta lilla begränsning. Vi fick höra ett helt batteri. Det gällde allt från flexibla arbetsrätter till att man skulle sänka skatten och sänka skatten och ytterligare sänka skatten på allt och för alla. Samtidigt vill man göra allt åt alla, inte minst på det mycket viktiga välfärdsområdet. Jag är stark i min övertygelse när det gäller hur viktig den generella välfärden är som omfattar alla utan hänsyn till plånbokens tjocklek. Förmodligen glattar han väl över de individuella medborgarkontona också. Kent Olsson! Hur skall ni finansiera detta, om ni nu vill göra allt åt alla och ni tar bort skattebasen? Det är min ödmjuka fråga. Ni hade ett fullskaleexperiment 1991-1994. Vi ser fortfarande sviter efter dessa år. Tack!
Fru talman! Pamfletter är det inte. Jag ville faktiskt visa att vi har en politik. Vi har väntat på socialdemokratiska förslag i fyra och ett halvt år. Då räknar jag inte RAS och sådana misslyckade förslag som någonting som ger arbetsmarknadspolitiken något innehåll och har minskat arbetslösheten. Därför tog jag upp detta. Om vi får i gång företagsamheten i det här landet minskar faktiskt arbetslösheten. I stället för att den kostar statskassan pengar får vi dels människor i arbete och dels människor som betalar skatt. Och om de betalar skatt, om vi får dem i arbete och om vi minskar de utgifter som staten har ger det faktiskt mer möjligheter att öka välfärden, som ständigt minskar. Under den socialdemokratiska tiden har det faktiskt blivit köer inom sjukvården. Det har blivit försämringar när det gäller äldreomsorgen. Och vi har problem i skolan. Det hade vi inte under perioden 1991-1994. Jag vet inte hur länge man skall hålla kvar vid detta. Jag vill bara påminna om vad som sades i Aftonbladet om den här tiden, nämligen att när vi lämnade makten var det en ökning med 1 000 jobb om dagen. Sedan den socialdemokratiska regeringen kom till har det minskat.
Fru talman! Ert fullskaleexperiment har vi snart ställt till rätta. Det var en tredubbling av budgetunderskotten och en dubblering av statsskulden. Man kan inte smita från de ekonomiska termerna hur som helst. Detta tar år. Vi varnade för det. Vi konstaterar att vi nu är på rätt väg när det gäller företagsverksamhet och jobben. Det är i storleksordningen hundratusen människor som på ungefär ett års tid har fått arbete. Det här är på gång. Det finns problem i välfärdssamhället. Vi vet om det, men det är viktigt att riksdagens partier när de lägger fram olika förslag till lösningar också ser till att de blir finansierade. Ni pratar om dem som betalar skatt. Ni vill ju snart inte att någon skall betala skatt. Frågan är då: Hur skall ni finansiera detta? Det är kärnpunkten. Smit inte ifrån den, Kent Olsson. Som jag uppfattar det skall ni i jobballiansen fullständigt släppa marknaden fri. Det skall inte vara några begränsningar alls. Vad finns då kvar?
Fru talman! Jag har full förståelse för det socialdemokratiska talet om forntid. Vi talar om perioden 1991-1994. Ni har ju inget nytt att tala om. Jag var med i en debatt alldeles före jul. Jag frågade vad det skulle komma för förslag. Det har ännu inte kommit några förslag. Vi ser fortfarande inte någonting i dag. Jag hänvisade till propositionslistan. Där fanns ett ynka förslag som kommer. Nästan samtliga inom företagsvärlden har gett förslag på förändringar som de säger kommer att ge fler jobb. Jag är alldeles övertygad om att det blir mindre pengar att betala ut från den statliga kassan om arbetslösheten minskar. Det borde inte vara så svårt att förstå. När folk jobbar betalar de skatt. Alltså går vi från minus till plus i budgeten. Dessa pengar kan då användas till att förbättra den välfärd som har försämrats.
Fru talman! Kvinnorna är mandatperiodens stora förlorare på arbetsmarknaden. Drygt fyra år med socialdemokraterna har pressat tillbaka kvinnorna såväl som företagare som löntagare. Om man gör en jämförelse mellan perioden juniaugusti 1995, då den socialdemokratiska politiken började få genomslagskraft, och motsvarande period 1998 visar det sig att 61 000 kvinnor färre hade en fast anställning. Männen står ensamma för hela den svaga uppgången i antalet fasta jobb det senaste året. I dag har Sverige en sysselsättningsgrad som ligger i ungefärlig nivå med den som gäller för kvinnorna i Schweiz. Det handlar om ca 74 % jämfört med ungefär 73 %. Svenska kvinnor har ju beklagat kvinnorna i Schweiz och deras ställning. Bara var fjärde företagare i Sverige är en kvinna. En SKOP-undersökning, som Folkpartiet låtit göra, visar att potentialen för fler företagare är stor bland kvinnorna. Många kvinnor svarar att de någon gång har funderat på att starta eget men att de har avstått. Varför har de gjort det? Jo, det handlar om krångel, byråkrati och höga arbetsgivaravgifter. Det är de skäl som åberopas av de kvinnor som jag talar med. Det är förresten desamma som också manliga presumtiva företagare åberopar. Det är ingen slump att kvinnorna drabbas värst av den förda politiken under de senaste åren. Det socialdemokratiska motståndet mot förändringar är som starkast på de områden som skulle betyda mest för kvinnors sysselsättning och företagande. Att kvinnor ges samma möjligheter som män att förvärvsarbeta och ha en egen lön att leva på är den viktigaste förutsättningen för ökad jämställdhet. Det är vi ju alla överens om. Men socialdemokrater och vänsterpartister vill gärna ha det till att kvinnor gynnas av högre skatter och att satsningar på jobb i näringslivet står i motsats till satsningar på vården och skolan. Vi liberaler vet att det är tvärtom. Sänkta skatter på arbete, mindre krångel och modernare regler ger fler jobb och mer resurser till skolan och vården. En liberal ekonomisk politik ger kvinnor samma möjligheter som män, i samhällets alla sektorer, till jobb, företagande och en egen rättvis inkomst. I dag är lönen för kvinnor inte rättvis. Det gör att könsbyte lönar sig bättre än utbildning för kvinnor. Kvinnor lönediskrimineras fortfarande. Det framgår väldigt tydligt av SCB:s utmärkta lilla skrift På tal om kvinnor och män från 1998. Enligt den följer visserligen kurvorna för kvinnors och mäns löneutveckling inom olika sektorer samma mönster, men kvinnors löneutveckling ligger alltid under männens. Stora förändringar har ägt rum sedan 70-talet. Kvinnor lönearbetar mer och män mindre. Men kvinnors löneinkomster är bara omkring två tredjedelar av männens. Lönesättningen vilar ofta på traditionella manliga värderingar om arbetets värde och svårighetsgrad. Brandmännens jobb värderas högre än vårdbiträdenas för att nämna ett exempel. Så om Frida blir Fredrik höjs lönen. Men för Frida att bli brandman är omöjligt med tanke på det kompakta manliga motståndet mot kvinnliga brandmän. Löneskillnadsutredningen kom för ett par år sedan. Den lämnar bra faktaunderlag för debatt och politiska beslut. Inget tyder ännu på att utredningens slutsatser blivit inaktuella sedan de presenterades. Därför är det hög tid att dra slutsatser av utredningens viktigaste besked, att mellan 1 % och 8 % av löneskillnaderna mellan män och kvinnor inte kan förklaras på något annat sätt än att kvinnor diskrimineras, detta trots att lagstiftningen sedan länge förbjuder könsdiskriminering. Också några av de faktorer som hänförs till sakligt berättigade löneskillnader behöver förändras och analyseras. Om kvinnor t.ex. väljer att gå ned på deltid när barnen är små är det en saklig grund som ger dem lägre lön och kanske också gör att andra går förbi dem när högre tjänster skall besättas. Men det faktum att kvinnor i högre grad än män väljer deltid är självfallet ett uttryck för traditionella könsroller. Det är därför som frågan om papparollen, pappaledigheten och möjligheten att köpa hushållstjänster har så stor betydelse för att utjämna mäns och kvinnors förutsättningar på arbetsmarknaden. Det behövs många nya arbetsvärderingsmetoder. De måste vara könsneutrala och lämpade för de olika områdena på den svenska arbetsmarknaden. Dessa arbetsredskap är av synnerligen stor vikt för att vrida lönesättningen bort från dagens diskriminering utan att för den skull införa centrala system. Det vill vi inte ha från Folkpartiets sida. I grunden skall lönesättningen vara fri och individuell. Vid könsneutral tillämpning av denna princip varken gynnas eller missgynnas kvinnor av individuell lönesättning. Att få bort de orättvisa löneskillnaderna är en mycket viktig uppgift inom jämställdhetspolitiken. Det är också en utmaning som kräver ständig uppmärksamhet och mod att ta till obekväma åtgärder. För att knyta an till mitt tidigare exempel gäller det då att se till att vårdbiträden, som ju till allra största delen är kvinnor, kan få en lön motsvarande den som brandmännen har, att man gör en rimlig arbetsvärdering av detta. Staten har som arbetsgivare ett särskilt ansvar för att se till att orättvisa löneskillnader försvinner. Staten kan ju i sin arbetsgivarroll agera ledande utan att för den skull lägga sig i löneförhandlingarna vare sig i den kommunala eller den privata sektorn. Fru talman! Vi i Folkpartiet vill att en särskild kommission tillsätts för att ta ett helhetsgrepp på frågan om orättvisa löneskillnader. En sådan kommission skall arbeta vidare med opinionsbildning och kunskapsspridning. Den skall föra ut idéer och metoder om hur den lönsamma könsneutraliteten skall uppnås.

Fru talman! Jag har begärt ordet för att tala om kvinnors arbetsmarknad. Under valrörelsen och hösten har vi många gånger diskuterat arbetslösheten. Det är glädjande att fler nu får arbete och att många som har blivit arbetslösa har valt utbildning för att bredda sin kompetens och kanske våga pröva något nytt. Det som oroar mig är att det händer alldeles för lite och att det går för långsamt med förändringen av strukturerna. Såväl Kvinnomaktsutredningen som andra utredningar och rapporter visar år efter år att vår könsuppdelade arbetsmarknad ser ut som den gör och att den utjämnas med snigelfart. Könsuppdelningen av arbetsmarknaden måste brytas på samma sätt som att deltid skall bli heltid och att vi skall få mer rättvisa löner. Vi s-kvinnor skrev i höstas en motion där vi gick igenom de olika områdena och lämnade förslag till lösningar. Jag skall presentera en del av dem. Riksrevisionsverket har gjort en översyn av de arbetsmarknadspolitiska åtgärderna ur ett jämställdhetsperspektiv. Och vad RRV har konstaterat är att kvinnor och män i huvudsak får del av åtgärder i förhållande till deras respektive andel av arbetslösheten. Men kvinnor och män blir genom åtgärderna placerade i för könet traditionella yrken och sektorer. Den könsuppdelning som finns på arbetsmarknaden består, något som alltså konserverar arbetsmarknaden. För att komma till rätta med det här är det nödvändigt att inte bara AMS utan alla som arbetar med arbetslösa gör något för att bryta den könsuppdelade arbetsmarknaden. Så till detta med att gå från deltid till heltid. Om kvinnor, unga och gamla, skall kunna välja det liv man vill ha och kunna försörja sig är det nödvändigt att vi också bryter med den här traditionella deltiden och att heltid blir en norm. Deltidsarbetslöshet är något som drabbar kvinnor till den helt övervägande delen. I dag arbetar ungefär 40 % av Sveriges kvinnor deltid och nästan hälften skulle vilja arbeta fler timmar om de bara fick. Det här är ytterligare en kvinnofälla. Om man inte kan försörja sig under den mest produktiva delen av sitt liv, hur skall man då kunna försörja sig när man blir gammal och pensionär? Det här blir också viktigare nu när vi går in i ett nytt pensionssystem där varje krona räknas in i en framtida pension. Ingen som jag har frågat säger att det arbete som kvinnor utför är mindre viktigt. Därför är det här ett strukturproblem. När statsrådet Mona Sahlin i veckan besvarade en fråga om ökad sysselsättning för deltidsarbetslösa svarade hon att eftersom företrädesrätten för deltidsanställda har trätt i kraft så sent som den 1 januari 1997 var hon inte beredd att redan nu ta ytterligare initiativ. Hon svarade däremot att man i den kommission som sitter och tittar på rekryteringsfrågorna för vården, omsorgen och skolan naturligtvis också måste beakta det här med arbetstiden. För att kvinnor skall kunna utvecklas på arbetsmarknaden krävs det kompetensutveckling. Kompetensutvecklingen i arbetet är orättvist fördelad. Många undersökningar har visat att det är kvinnorna, framför allt inom LO och TCO-kollektiven, som får minst del av kompetensutvecklingen. Även här finns det alltså ett könsperspektiv. Då är det viktigt att man, när man tittar på kompetensutvecklingen i arbetet och stärker den, också ger det ett könsperspektiv. Vad gäller lika lön kan vi konstatera att löneskillnaderna mellan kvinnor och män består. Det var också det som Helena Bargholtz var inne på. Hur stora de är varierar, kan man säga, lite grann med yrket. Men det är alltid så att kvinnor som grupp tjänar mindre. Det finns alltså löneskillnader som beror enbart på kön, och det är naturligtvis oacceptabelt. Vi är glada över de extraresurser som JämO har fått. De ökar deras möjligheter till tillsyn och uppföljning av att arbetsgivarna nu följer jämställdhetslagens krav på aktiva åtgärder och jämställdhetsplaner. Men fortsatta insatser måste göras. Här är arbetsvärdering den metod som är utvecklad och som har givit mycket goda resultat. Både arbetsgivare och fackliga organisationer är helt överens om detta. Nu är det dags att man börjar använda de metoder som finns och att man går från teori till handling. Jag skulle önska att alla kvinnor på alla arbetsplatser i Sverige initierade frågan om arbetsvärdering hos sin lokala fackliga organisation. Jag har hittills inte stött på något ställe där man har diskuterat eller prövat arbetsvärdering för kvinnor och det inte har varit så att kvinnorna har varit vinnare. Därför är naturligtvis det här den väg vi har att gå. Men varje steg framåt som vi tar nu betyder att kvinnorna får mer pengar i plånboken, och det är ju det som är vitsen med detta. Om vi inte gör någonting kommer kvinnornas situation på arbetsmarknaden att bli sämre. I dag har vi en automatik i vårt lönesystem som innebär att om man har en hög lön får man en stor löneökning, eftersom löneökningarna ges i procent. Eftersom kvinnorna har en lägre lön får de en mindre löneökning. På det sättet ökar klyftorna i dag igen mellan kvinnors och mäns löner. Därför bör regeringen snarast återkomma med ett förslag på konkreta åtgärder för att minska löneskillnaderna mellan könen. Arbetstidsfrågan är en hjärtefråga för oss skvinnor. Vi har debatterat och diskuterat den här frågan i 25 år. Därför är det så glädjande att Arbetsmarknadsdepartementet och statsrådet Mona Sahlin nu har tillsatt en arbetsgrupp som skall arbeta med arbetstidsfrågan. Mona Sahlin har utsett mig till ordförande i den här gruppen. Gruppen som sådan har mycket kompetens och kunskaper inom sig. Vi skall genomföra uppdraget fram till nästa vår. Arbetsgruppen skall bedöma förutsättningarna för och analysera konsekvenserna av olika arbetstidsförkortningar. Vi skall lämna löpande information till de övriga partierna. Vi skall också ha en öppen diskussion med alla intressenter. Jag ser fram emot många, långa och bra diskussioner här i kammaren fortsättningsvis. Lyssna på detta Kent Olsson, som tidigare sade att det inte händer någonting. Detta är väl väldigt konkret vad gäller arbetstidsfrågan. Sedan vill jag bemöta det som Helena Bargholtz sade om vad vi socialdemokrater säger i skattefrågan. Vi s-kvinnor säger, och har sagt under hela valrörelsen, att kvinnor aldrig gynnas av skattesänkningar. Förklaringen till det är ju att kvinnor betalar mindre skatt än vad män betalar. För att betala statlig skatt i dag skall man tjäna över 120 000 kr, och det är inte så många kvinnor som gör det. Om man inte betalar någon skatt kan man inte heller få någon skattesänkning. Om vi skall gå in på skattesänkning i kommunerna vet vi att kvinnorna har det dubbla beroendet. Vi behöver den offentliga sektorns pengar, eftersom det är där vi arbetar. Men vi behöver också pengarna till den offentliga sektorn eftersom en förutsättning för att kvinnor skall kunna arbeta är att vi har en bra vård, omsorg och skola. Det är därför som skattefrågan är så speciell just för kvinnorna.

Fru talman! Inger Segelström angrep Mikael Oscarsson alldeles nyligen för hans syn på aborter. Jag skulle gärna vilja att hon utvecklade sin egen utifrån följande frågor. Preambeln i FN:s barnkonvention säger att vi i Sverige skall ge lagligt skydd till barn även före födelsen. Hur tycker hon att det skall se ut? Jag vill fråga: När blir barn skyddsvärda, så som offentliga dokument i Sverige säger att de skall vara?
Fru talman! Jag vill först fråga talmannen om jag skall besvara frågor på ett helt annat område. Jag har begärt ordet för att prata om kvinnors arbetsmarknad. Jag besvarar gärna Tuve Skånbergs och de andras frågor om familjepolitiken. Men då ger jag mig in på ett annat ämnesområde än vad jag har begärt ordet för.
Detta är inte en ärendedebatt utan en allmänpolitisk debatt. Därför bör Inger Segelström besvara frågorna efter eget val.
Fru talman! Då besvarar jag gärna Tuve Skånbergs fråga om vad jag tycker i abortfrågan. Jag tillhör dem som tycker att den nuvarande abortlagen är väldigt bra. När man tittar på uppföljningen av hur aborter fungerar i dag är det, om jag kommer ihåg rätt, 93 % av alla kvinnor som i dag får sin abort utförd före 12:e veckan. Runt 99 % av alla kvinnor får sin abort utförd inom abortlagens gränser. Den siffra vi egentligen pratar om och de aborter som jag tror Tuve Skånberg syftar på är alltså de aborter som utförs efter abortlagens gräns för fria aborter, dvs. de aborter som Socialstyrelsen beslutar om. Jag tycker att det fungerar väldigt bra i dag, och jag står helt bakom den abortlag vi har. Nu är min tid ute.
Fru talman! Jag skall gärna ge Inger Segelström mer tid att utveckla detta. Det är nämligen anmärkningsvärt att den mest liberala lagen i världen, om man undantar vissa kommunistländer, skulle vara väldigt bra. Många kvinnor klagar på skadeverkningar, depressioner och svårigheter senare i livet. Att lagen inte går att förbättra är anmärkningsvärt mot bakgrund av att Gynekologförbundet i dag begär att tidsgränserna skall justeras nedåt därför att man kan rädda barn tidigare. I dag räddas ett barn i ett rum, medan ett jämnårigt barn aborteras i rummet bredvid. Ändå kan Inger Segelström tycka att detta är väldigt bra. Jag tycker att det är anmärkningsvärt.
Fru talman! Om man tittar på statistiken är det precis som jag sade att 93 % av alla kvinnor får sin abort före 12:e veckan. Sedan är det 99 1⁄2 % som får den före 18:e veckan. Det är alltså 1⁄2 %, och mindre än det, som får den därefter.

Fru talman! Inger Segelstedt talade här om kvinnor situation och att de har lägre löner. Vi kan konstatera att det är så. En av anledningarna är ju att många kvinnor jobbar på en monopolmarknad. Det finns inte så många alternativ inom sjukvården. Det finns inte så många alternativa skolor. Vad jag kan förstå är det inte så att Inger Segelstedt, som ordförande i det socialdemokratiska kvinnoförbundet, är positiv till att det skall ske en utökning. Om det blir en utökning innebär det för det första att det troligen kommer att bli högre löner eftersom det finns två olika arbetsgivare. Nu finns det bara en arbetsgivare. För det andra har det visat sig i undersökningar av Kommunförbundet att de kvinnor som arbetar inom de privata alternativen trivs betydligt bättre. Därför är min fråga till Inger Segelstedt: Är Inger Segelström, med tanke på detta, beredd att ändra uppfattning och ge kvinnor möjlighet att välja mellan fler alternativa arbetsgivare och därmed ge dem möjlighet att få högre löner?
Fru talman! För det första vill jag tala om för Kent Olsson att jag heter Segelström. Det underlättar debatten. Om man tittar på lönerna för kvinnor i offentlig sektor och i privat sektor är det inte så att de kvinnor som jobbar i den privata sektorn tjänar mer än kvinnorna i den offentliga sektorn. Då menar jag den stora gruppen kvinnor som jobbar inom t.ex. handeln, affärssektorn eller den privata turismen. Det är tyvärr inte så att den privata sektorn har varit någon föregångare. Även där tjänar kvinnor mindre. I dag bryter fler och fler kvinnor detta med den könsuppdelade arbetsmarknaden därför att kvinnorna blir mer välutbildade. Vi har en majoritet kvinnor i dag som går på högskolan. Därför kommer naturligtvis kvinnorna att gå in överallt på arbetsmarknaden. Då hoppas jag att männen också vill jobba inom offentlig sektor där vi behöver flera män. Jag tror att vi på så sätt kan höja lönerna både för kvinnorna i offentlig sektor och för kvinnorna i privat sektor.
Fru talman! Jag uppfattade inte att jag fick något som helst svar på min fråga. Det har visat sig att kvinnor som jobbar inom privat sjukvård tjänar mer än kvinnorna inom den offentliga sektorn. Jag frågade om Inger Segelström var beredd att utöka kvinnors arbetsmarknad eller om hon tycker att det är bra att många kvinnor som arbetar inom den offentliga sektorn enbart skall ha möjlighet att arbeta där. Varför skall de inte ha möjlighet att arbeta inom privat sektor, privat barnomsorg, privata sjukhus och i privata skolor? Jag fick inget svar, så jag upprepar frågan: Ser Inger Segelström en möjlighet att utöka kvinnors arbetsmarknad, i stället för att hålla den till en mer eller mindre monopolistisk offentlig arbetsmarknad, och därmed ge möjlighet till både bättre trivsel och högre löner?
Fru talman! Socialdemokraterna har aldrig någonting emot att man breddar de arbeten som i dag utförs i offentlig sektor. Det är inte detta det handlar om. Den privata sektorn är inget föredöme för kvinnorna på arbetsmarknaden i dag. Även där finns kvinnorna i de lägst betalda arbetena. Det är väl det som diskussionen handlar om. Om det ändå vore så att privat sektor var ett gott föredöme och att de privata arbetsgivarna stod i kö och sade: Kom hit kvinnor, här har vi jobben! Då vore det inga problem. Den lilla grupp som Kent Olsson talar om i privata vårdinstanser har vi redan i dag. Men det är inte den stora arbetsmarknaden för kvinnor. Den stora arbetsmarknaden handlar om de jobb som männen har i dag, som har varit vikta för män. Jag tror att vi behöver få en breddning där på samma sätt som vi behöver få fler män inom offentlig sektor. Vi behöver få fler män inom skola och barnomsorg. Då tror jag att vi löser det här.
Fru talman! Inger Segelström sade: Kvinnor gynnas aldrig av skattesänkningar. Ändå vill hennes partiledare Göran Persson satsa på att sänka skatten för låginkomsttagare. Det rimmar väldigt illa. Jag föreslår att Inger Segelström och s-kvinnorna ställer upp på Folkpartiets krav, att man i första hand skall sänka arbetsgivaravgifterna. Då skapar man fler jobb också för kvinnor. Jag hoppas att s-kvinnorna nappar på detta.
Fru talman! Jag tycker att det är viktigt att diskutera vad skatt är för någonting, vad man använder skatt till. Mitt exempel på hur mycket kvinnor betalar i statlig skatt visar att de aldrig kan tjäna på en sänkning. Vad statsministern talade om i dag var att man skulle betala tillbaka en del av de pengar som de med de låga inkomsterna har betalat under de dåliga år som vi haft när vi städat efter den borgerliga regeringen. Han talade t.ex. om egenavgifter och om att man särskilt skall subventionera barnfamiljer med t.ex. maxtaxa. Det är de åtgärder vi talar om i dag. Eftersom kvinnor generellt betalar mindre skatt än män gagnas kvinnor aldrig av skattesänkningar. Sänker man skatten är det alltid de som betalar mycket i skatt som får störst skattesänkning.
Fru talman! Skatterna är väldigt olika för olika kvinnor beroende på vad de bor i för en kommun. Det är den kommunala skatten som är den tunga delen för de allra flesta skattebetalarna. Den är proportionell. Den betalar man proportionellt oavsett vad man har för inkomst. Det är väl ändå viktigt att vi får fler kvinnor som skattebetalare. För att få det måste vi se till att vi skapar bättre förutsättningar för kvinnor att bli egenföretagare och få anställning. Det är därför som en sänkning av arbetsgivaravgiften är så viktig. Så får vi in fler kvinnor i jobb.
Fru talman! Det är viktigt att man tittar på vad den kommunala skatten är för någonting. Situationen i dag är den att kvinnorna har den dubbla lojaliteten för den offentliga sektorn. Vi har den som arbetsgivare, och vi behöver den för att kunna jobba. Det är därför som vi kvinnor värnar den offentliga sektorn. Det är vår värld. Jag tror att de allra flesta kvinnor skulle hålla med mig när jag säger att det i dag handlar om att se till att kvinnor får högre lön och mer arbetstid. Det skulle hjälpa kvinnorna, inte att vi sänker skatterna så att det blir mindre pengar för att kunna betala just löner och ge kvinnor mer arbetstid.
Fru talman! Inger Segelström ställde frågor till mig om abort förut när jag talade om valfriheten inom barnomsorgen. När Tuve Skånberg ställde frågor svarade hon inte. Tuve Skånberg frågade bl.a. vad Inger Segelström anser om abort på grund av kön. Han frågade också när barn blir skyddsvärda, när livet börjar. Han frågade vidare om de sena aborterna. Då valde Inger Segelström att ironisera över det och säga att 90 % av aborterna gjordes före den tolfte veckan. Men faktum är att det är fråga om 2 000 aborter efter den tolfte veckan och närmare 200 efter den artonde veckan. Det skiljer alltså en vecka mellan för tidigt födda och när man gör abort. Nu vill jag ha ett svar från Inger Segelström. Vad anser hon i de här frågorna?
Fru talman! Orsaken till att jag gick in i debatten förut när Mikael Oscarsson talade var att han talade om familjepolitiken och den värderingsgrund som socialdemokraterna står för när det gäller barn. Då tyckte att den här frågan hörde hemma där. Jag skall försöka svara på en del av Mikael Oscarssons frågor. Vad säger jag om abort på grund av kön? Vi vet ingenting i den frågan i dag. Det finns ingenting som säger att det görs aborter på grund av kön. Vi frågar inte enligt abortlagen vad orsaken är till abort. 99 1⁄2 % av de kvinnor som söker abort i dag behöver inte ange någon orsak. Därför är det bara spekulationer från Mikael Oscarsson vad 99 1⁄2 % av kvinnorna begär bort för.

Fru talman! Om Inger Segelström kommer ihåg var det en ganska omfattande debatt förra sommaren i Dagens Nyheter, där läkare från Borås slog larm om att det visst förekommer en del aborter på grund av kön. En annan läkare slog larm om att den nuvarande svenska abortlagen är föråldrad. Det skiljer bara en vecka mellan för tidigt födda och när man utför abort. Dagen efter var det en utförlig rapport med en bild på ett barn som var fött den 23:e veckan och som överlevde. Det här är frågor som Inger Segelström inte tycks vilja närma sig. Vidare sade Läkarförbundets ordförande att han stöder en sänkning av den nuvarande gränsen för när man utför abort. Det är mycket bra att Inger Segelström menar att det behövs stödåtgärder vid abort. Hon menar att det som behövs finns redan. Jag anser att det behövs mer av sådana åtgärder. Nu vill jag ha ett svar på frågorna.
Fru talman! Eftersom 99 % av alla aborter i dag utförs utan att man frågar om orsak kan man inte veta varför kvinnorna begår abort. De har ingen skyldighet eller anledning att uppge det. Det är bara spekulationer. Beträffande aborter som utförs efter beslut av Socialstyrelsen får en läkare intyga att det inte är ett livsdugligt foster. Är det det beviljar inte Socialstyrelsen abort. Den försäkringen har vi redan skrivit i den abortlag vi har. Det är väl detta som man måste överlämna till experterna i det medicinska rådet att avgöra. Självfallet måste vi bevaka den här frågan, men jag ser inte någon anledning att ändra abortlagen i och med att Jag tycker därför att när det gäller de sista aborterna får vi överlämna avgörandet till expertisen. Och det gör man i och med att det krävs ett läkarintyg och ett särskilt beslut. Det står i abortlagen vad som gäller i dag. Jag tycker faktiskt att vi kan lita på dem som utför aborter, eftersom de är experter.

Fru talman! Jag har valt att i mitt anförande ställa två förslag, två idéer, mot varandra: arbetstidsförkortning å ena sidan och pigavdrag eller skattefinansierade hushållsnära tjänster å andra sidan. Detta är två förslag som också har diskuterats tidigare här i dag, bl.a. under partiledardebatten. Förslagen innehåller både sådant som förenar och sådant som står i direkt motsatsställning till varandra. Det gemensamma är att båda förslagen - i och för sig från olika håll - ses som viktiga bidrag till att få ned arbetslösheten. Gemensamt är också den inriktning som finns mot det obetalda arbete som utförs i alla hem. Motsättningarna i förslagen och det som gör det intressant att ställa idéerna mot varandra är att de representerar två skilda utgångspunkter på den politiskt ideologiska skalan. Förslaget om pigavdrag kommer från höger och förslaget om en allmän arbetstidsförkortning från vänster. För att börja från vänster - alltså med arbetstidsförkortning - är det i första hand en välfärdsreform, en reform som kommer att förbättra människors hälsa, livskvalitet och också att öka jämställdheten mellan män och kvinnor. Denna reform berör alla på arbetsmarknaden, också dem som för närvarande står utanför. Den delar inte in människor i A eller B-lag. Tvärtom innebär en arbetstidsförkortning att klassskillnaderna minskar, eftersom deltidsarbetande - ofta lågavlönade kvinnor - i större utsträckning kommer att ha möjlighet att arbeta heltid och därmed ha heltidslön. En arbetstidsförkortning innebär också att det blir lättare att kombinera förvärvsarbete med hem och familj. I praktiken kommer männen i större utsträckning än kvinnorna att minska sin tid för arbete utanför hemmet, eftersom männen genomgående lönearbetar mer än kvinnor. Med andra ord: En arbetstidsförkortning skapar förutsättningar för en radikal förändring av ansvarstagandet på hemmaplan när männen får mer tid och också för en radikal förändring av det sätt på vilket vi organiserar vårt arbetsliv. Det innebär att vi kan lämna ett förlegat synsätt bakom oss, ett synsätt som går ut på att en del av befolkningen skall ta huvudansvaret för det oavlönade hemarbetet medan en annan del av befolkningen skall satsa en stor del av sin tid på förvärvsarbete utanför hemmet. Jämställdheten kräver att arbetsmarknaden organiseras på ett sådant sätt att både män och kvinnor på ett rimligt sätt får arbetsliv och privatliv att gå ihop till en hanterbar helhet. Sedan vill jag gå över till förslaget om pigavdrag och den del som riktar sig till det oavlönade hemarbetet. Det är i och för sig upp till var och en att köpa s.k. hushållsnära tjänster om man vill det. Det är ju inte förbjudet att ha städhjälp hemma, vilket man ibland kan tro när man lyssnar på debatten. Men vad det handlar om är att med skattebetalarnas pengar göra det billigare att köpa tjänster. På det viset hoppas man att kunna skapa en ny stor sektor som servar dem som har råd. På vilket sätt skulle en sådan lösning påverka jämställdheten? Ja, den undviker ju helt att gå in i den konflikt som finns utifrån ett jämställdhetsperspektiv. I stället för att angripa orättvisan mellan könen förlägger man lösningen på en tredje person, en person utanför, pigan. Det ställs inga som helst krav på eller önskemål om att mannen i större utsträckning skall ha möjlighet till att ta ansvar för barn och hem. Tvärtom konserveras ett tankesätt om att förvärvsarbetet skall organiseras vid sidan av familj och fritid. Dessutom finns det all anledning att tro att det till stor del skulle vara kvinnor som fick ta på sig arbetsuppgiften "hushållsnära tjänster" och att man skulle få se långt fler pigor än drängar. Detta är en uppfattning som tydligen också delas av Lars Leijonborg, som tidigare i dag här i kammaren sade att det handlar om arbetstillfällen för "invandrarkvinnor med bristande språkkunskaper". Detta är för övrigt ett uttalande som i en enda meningen - eller möjligen två - fångar vad det hela handlar om: en politik som förstärker könsskillnader och klasskillnader. Och det är välkommet att Folkpartiet är tydligt på den punkten. Det finns väl knappast någon som på allvar tror att det är bankdirektörens fru som kommer att städa och tvätta hos fyrabarnsfamiljen i Rinkeby? Det finns väl inte heller någon som på allvar tror att högskolerektorn kommer att uppmuntra sina barn till att satsa på en framtid som piga hos grannen? Det är ren och skär klasspolitik som det handlar om, en politik som skulle skapa en ny underklass som till låg betalning servar en välmående överklass. Hela idén om en ny pigarbetsmarknad är förlegad. Förutom att det är en klasspolitik när det gäller rekrytering finns där också en värdering av tid, och med det en värdering av människor. Denna värdering utgår ifrån att vissas tid är liksom för värdefull för att användas till tvätt och städning medan andras tid - pigans tid - passar alldeles utmärkt. I motsats till övrig tjänstesektor som handlar om ett yrkeskunnande, ett köp av kompetens - såsom t.ex. frisör eller målartjänster - handlar inte pigjobben om att pigorna är bättre på att städa eller tvätta, utan det handlar om att deras tid kan användas till detta i motsats till den eller dem som pigorna skall serva. När det gäller förslaget om skattesubventionerat pigavdrag får vi nog vara tacksamma för att det hitintills mest handlat om prat och väldigt lite handling. Fru talman! När man ställer dessa förslag mot varandra blir de ideologiska undertonerna allt klarare. Medan en generell arbetstidsförkortning kommer alla till del gagnar pigförslaget endast de välbeställda. Medan en arbetstidsförkortning minskar klassklyftorna kommer ett genomförande av pigavdrag tvärtom att öka orättvisorna. När en arbetstidsförkortning tar en aktiv ställning i jämställdhetsfrågan gör pigförslaget tvärtom. Det konserverar en åtskillnad av förvärvsarbete och hemarbete. Pigdebatten bygger på en förlegad tanke. Arbetstidsförkortningen är en framåtsyftande välfärdsreform.
Fru talman! Jag tycker att Camilla Sköld lägger en mycket nedlåtande värdering i ordet piga. Det är en grupp av kvinnor med låg utbildning och av utländsk härkomst. Okej, Lars Leijonborg använde begreppet invandrarkvinnor. Men detta är deras möjlighet att få sitt första fotfäste på den svenska arbetsmarknaden. Och det är för väl att det åtminstone finns den möjligheten, för den socialdemokratiska politiken har gjort det svårt för kvinnor att få arbete. Fru talman! Problemet är att de flesta av dessa kvinnor utför sitt arbete svart. De har inga möjligheter att få sjukförsäkring, ATP eller någon annan social trygghet därför att de i dagens läge inte kan arbeta under reglerade former. Jag tycker att det är hemskt tråkigt. Det handlar inte om höginkomstkvinnor som skall få hjälp hemma, utan det handlar om att det är en grupp av kvinnor som skall få ett etablerat fotfäste på arbetsmarknaden. Att sedan många kvinnor av alla sorter tycker om att utföra privata hushållstjänster i ett hem är väl inte så konstigt. Det handlar inte bara om städning, utan det gäller en möjlighet för alla inkomsttagare att under rimliga ekonomiska villkor få hjälp hemma, t.ex. när barnen är sjuka. Det kan handla om att få hjälp med sina föräldrar om den kommunala hemtjänsten inte fungerar av olika skäl. Jag tycker att detta är en jättetrist debatt, och jag avskyr ordet pigor.
Fru talman! Till skillnad mot pigförslaget innebär en arbetstidsförkortning en arbetsdelning som skapar arbetstillfällen, som i sin tur gör att invandrarkvinnor i stället för att nöja sig med lågavlönat outbildat arbete kan få möjlighet till kompetensutveckling och ett arbete som kräver yrkeserfarenhet. En stor tjänstesektor är ju provat i USA, där man har detta system. Det visar precis det som Leijonborg sade i dag, att man skapar en ny underklass av lågavlönade människor som arbetar åt en välmående överklass. Det är precis de erfarenheter som har gjorts när man har provat detta.
Fru talman! Men erfarenheterna visar också att det i många fall kan handla om att man utför detta arbete under en relativt kort period. Det är under en period innan man kanske har lärt sig svenska ordentligt. Självklart skall vi ge dessa kvinnor möjligheter att få ett reguljärt jobb, utbildning och få komma in på den svenska arbetsmarknaden. Vad jag vänder mig emot är att i dag sker detta svart. Det skapar stor otrygghet hos dessa kvinnor. Vi måste se till att vi får bort den möjligheten och att vi gör svarta jobb vita. Det tjänar samhället på.
Fru talman! Det är intressant att höra att förslaget om pigor nu skall vara någon sorts språkpraktik som ingår i sfi-undervisningen. Jag trodde att tanken med pigavdrag var att man bl.a. skulle komma till rätta med arbetslösheten. Skall man komma till rätta med arbetslösheten, fordrar det att det är en stor grupp som tar på sig dessa lågavlönade arbetsuppgifter. Återigen tycker jag att denna debatt visar att pigavdrag är en förlegad syn och att en arbetstidsförkortning är framtiden.
Fru talman! Camilla Sköld är verkligen inne i klasskampsretoriken nu. Det är klart att det inte kan vara så lätt att säga att vi inte behöver hemtjänster. Det har visat sig att det finns behov av dem. Jag kan bl.a. peka på Camilla Skölds partiledare, som verkligen har haft behov av den här typen av tjänster. Jag kan också konstatera att den undersökning som har gjorts i Kungälv visar att det framför allt är familjer med barn, oberoende av inkomst, som ser att detta ger dem tillfälle att vara tillsammans mer och kunna få tjänster utförda. Det ger alltså arbetstillfällen. Jag tycker att Camilla Skölds syn på detta är oerhört negativ med tanke på att det dels finns människor som vill utföra tjänsterna, dels att det finns ett behov av dem. När det gäller den allmänna arbetstidsförkortningen undrar jag hur Camilla Sköld tänker att den skall betalas. Camilla Sköld har ju rejäla motstånd från sina samarbetspartner. LO säger exempelvis nej till den, och Socialdemokraterna har begravt den i en utredning just beroende på att den kostar pengar. Hur tänker Camilla Sköld att en arbetstidsförkortning skall betalas?
Fru talman! Till att börja med vill jag kommentera det som sades om att Gudrun Schyman också köper hushållstjänster. Det är som sagt var inte förbjudet att köpa städhjälp eller annan hjälp i hemmet. Vad vi talar om är om det skall vara en skattefinansierad verksamhet eller inte. Så länge det finns brister inom hemtjänsten, så länge det finns människor som på grund av sjukdom och handikapp inte får den hjälp som de skall ha i hemmet, är inte jag beredd att lägga en krona på att man skall använda skattepengar till hjälp i hemmet åt friska välmående människor. När det gäller hur arbetstidsförkortningen skall finansieras har Vänsterpartiet ett mycket väl utarbetat förslag på hur det skall kunna gå till. Det är bara att hänvisa till vårbudgeten från förra våren, där det finns mycket noga uträknat hur den skall kunna finansieras. Motståndet är som allra hårdast från arbetsgivarhåll. I den fackliga världen är det väldigt många fackförbund som driver frågan om arbetstidsförkortning, så där har vi många bundsförvanter.
Fru talman! Det är tydligen inte så många bundsförvanter eftersom man har begravt förslaget i en utredning, trots att kraven har kommit från såväl skvinnorna som från Vänsterpartiet och Miljöpartiet. En arbetstidsförkortning kostar mycket pengar, och det finns ingen garanti för att den ger fler jobb. Så åter till det som Camilla Sköld i hela sitt anförande kallade för pigjobb, vilket jag tycker är nedsättande mot en grupp människor som är beredd att ta denna typ av arbete. De ger vita arbetstillfällen. Men enligt Camilla Sköld är det tydligen bättre att människor går arbetslösa än att de får jobb. Det är tydligen konklusionen av den retorik som man har vad gäller klasskampen. Människor skall hellre gå arbetslösa än få jobb, för detta ger faktiskt jobb. Det är en intressant upplysning om hur Vänsterpartiet resonerar.
Fru talman! Någonting måste ha klickat. Antingen måste jag ha varit lite otydlig i mitt anförande eller så lyssnar man dåligt, eftersom jag ställde pigförslaget mot en arbetstidsförkortning som skapar arbetstillfällen. Jag ser inte att det handlar om arbetslöshet, utan jag ser pigor mot andra, mycket bättre alternativ.

Fru talman! Jag kom in här i kammaren för att så småningom hålla ett anförande om klasspolitik. Jag hörde då Camilla Sköld tala om den amerikanska arbetsmarknaden. Då den från vänsterhåll ofta förs fram som ett dåligt exempel vill jag ändå göra ett tillrättaläggande, nämligen att den privata tjänstesektorn i USA har fördubblats sedan 1970. Endast 0,8 % av denna tjänstesektor utgörs av hushållstjänster, och den har halverats sedan 1970. I stället är det en professionell framväxande sektor som har ökat. Man behöver inte ta till sig allt, men man kan åtminstone referera statistiken på rätt sätt och måhända ta något lite intryck av det positiva som händer i USA.
Fru talman! Jag tycker att det är viktigt att vara medveten om att tjänstesektorn ser olika ut. I Vänsterpartiet kan vi mycket väl tänka oss en subventionerad tjänstesektor när det gäller just den del som handlar om de professionella, alltså de som har en kompetens, en yrkesutbildning. Det kan handla om frisörer, målare, bilmekaniker eller andra.

Fru talman! Margareta Andersson menar att det är en nedvärdering av dem som utför arbetsuppgifterna när man kallar det för pigjobb. Begreppet piga handlar mer om dem som erhåller tjänsten än de som utför den, att människor som inte vill eller anser sin tid vara för dyrbar för tvätt eller städning lejer in hjälp utifrån. Eftersom hemarbetet är viktigt skall det inte läggas på en tredje person utanför hemmet. Just därför att hemarbetet är viktigt måste vi jobba för lösningar där både män och kvinnor på ett bättre sätt än i dag kan kombinera hemarbete med förvärvsarbete.

Fru talman! Återigen vill jag påpeka att det inte är förbjudet att anlita städhjälp. Det är fullt möjligt för den som vill att betala för tjänsten att få städat i hemmet. Det vi diskuterar är om vi skall använda skattepengar till att skapa en ny stor underbetald underklass. Det är det diskussionen handlar om.

Fru talman! Jag skall tala om kvinnors arbete och arbetsmiljö. När vi säger kvinnojobb ser vi framför oss lågt betalda yrken med dålig arbetsmiljö och brist på eget inflytande. Officiellt är vi jämställda i vårt samhälle. Fast, ändå vet vi att det inte är riktigt sant. Om vi tittar på statistiken får vi fakta. Kvinnor tjänar mindre än män. Kvinnor är i större utsträckning undersysselsatta. Kvinnor drabbas i högre grad av belastningsskador. Ja, den svarta listan kan göras mycket längre. Först 1960 slöt arbetsmarknadens parter ett avtal som tog bort kvinnolönerna. Sedan dess har vi närmat oss varandra lönemässigt, men i mitten på 80-talet började löneskillnaderna att återigen öka. I årets budget har JämO beviljats extra resurser för att stärka arbetet som rör löneskillnader mellan kvinnor och män. Det känns bra. Fast vi får inte slå oss till ro i och med detta, utan ständigt måste vi driva på så att vi uppnår lika lön för likvärdigt arbete. Fru talman! Låga löner är ett problem för kvinnorna på arbetsmarknaden, ett annat är de ofrivilliga deltidsanställningarna. Över 300 000 personer rapporteras som undersysselsatta. Här hittar vi mest kvinnor. Men lagen innebär ingen skyldighet för arbetsgivaren att inrätta sådana tjänster. Företrädesrätten hjälper inte heller i verksamheter där bemanningen just bygger på deltidsanställningar - som inom detaljhandeln och sjukvården, dvs. typiska kvinnojobb. På vår partikongress i september 1997 uttalade vi socialdemokrater att ambitionen är att heltid skall vara en rättighet och deltid en möjlighet. Jag förväntar mig att detta snart blir verklighet. Fru talman! Förutom låga löner och deltider är också kvinnors arbetsmiljö ett stort problem. De neddragningar som har skett under 90-talet, bl.a. inom vården, har medfört att arbetsbördan för dem som är kvar har ökat betydligt. Jobben har blivit stressigare. Många tvingas att dra in på sina raster eller jobba över - om så bara för en liten stund - för att arbetet skall kunna fungera. Många kan inte heller släppa tankarna på jobbet när de kommer hem och försöker koppla av. Man känner sig alltid stressad och otillräcklig. År 1997 uppgav nära var femte yrkesverksam att man hade fysiska besvär till följd av sitt arbete och att man hade svårt att arbeta eller utföra det dagliga hemarbetet. Var femtonde hade andra typer av besvär förorsakade av t.ex. stress eller psykiska påfrestningar. Ungefär var tredje som hade någon form av besvär orsakat av arbete var sjukskriven. Detta visar undersökningen Arbetsorsakade besvär 1998 som Arbetarskyddsstyrelsen har gett Statistiska centralbyrån i uppdrag att utföra. Om man studerar denna undersökning och jämför med hur det har varit tidigare, kan man konstatera att det är kvinnor som i högre utsträckning än män blir sjuka till följd av påfrestande arbetsställningar och tunga lyft liksom av stress och psykiska besvär. Man kan också ifrågasätta om företag och organisationer verkligen gör tillräckligt med förbättringar inom arbetsmiljöområdet. Många kvinnor ber mig att göra något åt pensionsåldern. De tror sig inte orka arbeta till 65 år. Jag säger i stället: Gör något åt kvinnojobben så att alla orkar arbeta tills de skall gå i pension och sedan få njuta av sin ledighet. Att trivas på jobbet är kanske nyckeln till en bra arbetsmiljö. Som anställd behöver man känna sig sedd, hörd, respekterad och delaktig. Där de anställda trivs är hälsotalet bättre - och oftast effektiviteten också. För att trivas måste det finnas möjligheter att utvecklas såväl individuellt som i grupp. Man måste också ha påverkansmöjligheter och tid till såväl samtal med kolleger som till eftertanke. Jag har talat med väldigt många som på sina arbetsplatser har olika grupper organiserade för medbestämmande. Tyvärr uppger många av dem att de inte hinner delta på grund av att det saknas folk i verksamheten! Vi har en arbetstidslag som säger att efter fem timmar skall det vara rast. Kanske skulle vi ha en lag som säger att en gång i veckan skall det ske samråd för att diskutera jobbet. Samrådet skall organiseras så att alla i arbetslaget hinner vara med, åtminstone en stund. Detta får inte uppfattas så att de redan existerande samrådsgrupperna försvinner. Nej, det skall ses som en möjlighet för arbetskamrater att tillsammans organisera arbetet så att de som skall ingå i samverkansgrupper eller annat har en möjlighet att delta. Vi vet att arbetsskadeförsäkringens regler ändrades 1993, och det drabbade kvinnor hårdare än män. Genom de nya reglerna har det blivit betydligt svårare att få ersättning för arbetssjukdomar, exempelvis belastningsskador - som framför allt drabbar kvinnor. Det nuvarande arbetsskadebegreppet har gett en rad negativa konsekvenser. Inte nog med att många kvinnor och män drabbats av arbetsskador som är handikappande - ofta med kroniska smärttillstånd - och inte får någon ersättning, även det förebyggande arbetet och rehabiliteringsarbetet sätts åt sidan när sambandet mellan arbetssjukdomar och arbetsmiljö inte längre erkänns som arbetsskada. Forskning och annan kunskapsspridning minskar i och med att antalet arbetsskadade inte ens anmäls. Det tjänar ju ingenting till. Ett mått på detta, tror jag, är att antalet långtidssjukskrivna ökar. Eftersom ingen rapport görs uppmärksammas inte den arbetsrelaterade ohälsan och leder inte heller till rehabilitering eller förebyggande åtgärder. Nu håller man på att se över arbetsskadeförsäkringen. För såväl de drabbade kvinnornas som männens skull är det angeläget att den förbättras. Men det behövs också en bättre arbetsskadestatistik så att företagare och organisationer ser sambanden mellan arbetsmiljö och hälsa och kan göra någonting åt dem. Fru talman! Kvinnors arbete är viktigt, inte bara för kvinnorna utan för hela landet. Det är ytterst viktigt att män och kvinnor blir jämställda på arbetsmarknaden, att alla har heltidsarbete och lika lön för likvärdigt jobb men framför allt jobb som ingen blir sjuk av.

Fru talman! Jag tackar Margareta Andersson. Vi får tillsammans på olika håll kämpa för att den kommande arbetsskadeförsäkringen skall bli bra så att ohälsotalen går ned.

Fru talman! I Vänsterpartiet tycker vi att det är hög tid att stärka de arbetandes rättigheter. Vi behöver en arbetsrätt som stärker våra grundläggande demokratiska värden och rättigheter också i arbetslivet. Under det här seklet har vårt land förändrats mycket. Det har gått från aristokrati till demokrati, från ett enkelt och fattigt jordbrukssamhälle till ett effektivt industrisamhälle, från fattighus till folkhem. Det som har ändrats minst är ägandets rätt i arbetslivet. Trots viktiga reformer vid flera olika tillfällen är arbetsgivarens rätt att ensidigt leda och fördela arbetet i det närmaste obegränsat. Den anställdes rättigheter ute i samhället upphör nästan helt vid grinden till arbetslivet. I ett demokratiskt samhälle är yttrandefriheten och tryckfriheten viktigare än snäva företagsekonomiska intressen. Tig och lyd borde vara en förlegad princip från det gamla klassamhället. Det vore väl ett rimligt krav att de medborgerliga fri och rättigheterna förverkligas i hela samhället. Dagens arbetsliv förändras allt snabbare. När nedskärningar och stress ökar i takt med arbetslösheten breder tystnaden ut sig på arbetsplatserna. Ibland tiger man för att det är lugnast så, i alla fall för stunden och just nu. Ibland tiger man för att skydda sina vänner. Det är en tystnad som uppenbarligen förekommer i maktens boningar, och denna tystnad kan bli ett viktigt kort i denna ryggdunkarnas egen elitserie. Men allt oftare är tystnaden ett påbud: Du skall inte offentligt kritisera förhållandena på din arbetsplats eller uttala kritik som kan skada företaget. Visst kan det hända att ord och öppenhet kan skada, men tystnaden skadar mer. Frånvaron av en fri och kritisk debatt på arbetsplatserna leder till många negativa effekter för trivseln och effektiviteten på jobbet. Rädda, nedtryckta och hårt styrda anställda blir aldrig goda och effektiva medarbetare. Det är jag helt övertygad om. Flexibilitet är ett av nyckelbegreppen på den nya tidens arbetsmarknad. Enligt ordboken är innebörden att vara i stånd att krökas och böjas utan att gå sönder, att vara beredd att underkasta sig andras inflytande och att besitta en konsekvent anpassningsförmåga genom smidighet och föränderlighet. Men hur långt går det att anpassa sig utan att försvinna som person? Hur flexibel kan man vara utan att förlora sig själv? Finns det över huvud taget någon just-in-timemänniska, en glad och lycklig hoppjerka, som är beredd att hoppa in när arbetsgivaren kallar? Den flexibilitet som man talar om är för det mesta helt ensidig. Arbetsgivare drar fördel av den, men för den korttidsanställde står den mest för social och ekonomisk oro. Folk vill ha fasta jobb. En mycket stor majoritet har i många studier uttryckt denna åsikt. Även bland ungdomarna är detta mönster tydligt. Men den bild som reklamen sprider av ungdomar är annorlunda och falsk. Där påstår man att ungdomar skulle ha fått nog av det gamla sättet att arbeta. Opinionen duperas för att företagen skall kunna driva igenom förändringar. Fru talman! Människor tycks i dagens samhälle likställas med varor och blir utbytbara ting, underordnade det ekonomiska flödet. Alltfler skall nu bara kallas in under den korta tid de verkligen behövs. Inom den fackliga organisationen SIF har man märkt av att efter 25-30 års anställning behövs man inte, utan då skall man bytas ut och ersättas med yngre och bättre utbildade. Att man har gått och varit lojal och strävat på ett företag en stor del av sitt liv betyder inget. Nej, var lojal och lyd den högavlönade direktören. En del partier vill förändra i lagen om anställningsskydd och att det skall vara andra turordningsbestämmelser. Men varför inte titta tillbaka på det som hände 1994, då de borgerliga partierna försämrade turordningsbestämmelserna. Handelstjänstemannaförbundet, HTF, har genom en granskning visat att undantagen från turordningen vid uppsägning inom handel och service främst drabbar småbarnsmammor eller kvinnliga trotjänare över 50 år. Bakom HTF:s sammanställning av vad som hände 1994 finns en oro för att möjligheterna till undantag på nytt skall införas. Miljöpartiet har exempelvis i flera sammanhang förespråkat en möjlighet för små företag att undanta två personer. Vill då verkligen Miljöpartiet slå undan tryggheten för småbarnsmamman eller den kvinnliga trotjänaren? Troligtvis blir detta konsekvensen om arbetsrätten blir försvagad. Ryktet om den fasta anställningens snara död är överdrivet. Men visst har den blivit kraftigt naggad i kanten under senare år. Det beräknas att drygt en och en halv miljon människor befinner sig i någon form av flexibel situation på arbetsmarknaden i dag. Och mycket tyder på att det är en nationell maktförskjutning mellan arbetsgivare och löntagare som påverkat kontraktsformerna. Slimmade organisationer, just-intime-system, är också ett tecken på den ökande internationella konkurrensen. Avslutningsvis vill jag säga några ord om grafikern Lars Johansson. Efter 43 år på samma arbetsplats tvingades han lämna ifrån sig ID-kortet och nyckeln till arbetsplatsen. VD-n ledde ut Lars från Norstedts tryckeri, och Lars hann inte ens få med sig sina personliga tillhörigheter. Brottet var illojalitet, som bestod i att Lars, som är fackligt aktiv, hade ringt fackklubben på ett annat tryckeri och hört sig för om en annan person som skulle börja på Norstedts tryckeri. Varje måndag demonstrerar grafikerna och andra utanför Norstedts tryckeri kl. 10.30 med kravet att Lars Johansson skall få jobbet tillbaka. Och här hoppas jag verkligen att rättvisan och förnuftet skall segra. För oss i Vänsterpartiet är arbetsrätten en omistlig del av demokratin. Det finns också ett stort behov av att förstärka vår arbetsrättsliga lagstiftning. Folkpartiet, Miljöpartiet eller något annat parti frågar jag: Är fallet Lars Johansson ett tecken på att arbetsrätten är för stark? Eller skall det bli ännu lättare att sparka folk? Skall reglerna bli ännu mer liberala?

Fru talman! Jag skall tala om välfärd, miljö och sysselsättning. Vi är 349 ledamöter i Sveriges riksdag. Med vilket uppdrag sitter vi här? Vi lever i en tid som är hektisk och lämnar lite tid över för reflexion och eftertanke. Som nyvald ledamot får jag erfara hur lätt det är att bli splittrad av alla mer eller mindre lobbyinriktade påstötningar vi blir utsatta för. Sedan Berlinmurens fall har marknadskrafternas dominans ökat kraftigt både i Sverige och i resten av världen. Med hjälp av datorteknikens tillämpningar omsätts pengar i en svindlande hastighet. De offentliga och demokratiskt kontrollerade verksamheterna blir utsålda eller utsatta för konkurrens och upphandlingsförfarande. Men vad är då grunden för ekonomin? I skolan får alla elever lära sig att räkna upp de olika produktionsfaktorer som måste till för att den ekonomiska verksamheten skall komma till stånd, nämligen arbetskraft, kapital och naturtillgångar. Så länge jag var elev och senare också lärare i samhällskunskap har detta stått i läroböckerna. När ekonomin speglas i medierna och diskuteras av oss i politiken reduceras diskussionen till att handla om kapitalet, pengarna. I det politiska livet tävlas det om vem som bäst anpassar sig till de villkor kapitalet vill ha. De långsiktiga förutsättningarna för ekonomi och välfärd är att det finns en natur tillgänglig för att bestå oss med metaller, träråvaror, rent vatten, odlingsmark m.m. För att återgå till det jag började med, ser jag att vår uppgift som folkvalda måste vara att långsiktigt vårda den grund som vårt och kommande generationers välstånd vilar på. Rättvisa mellan generationer, sade Göran Persson i dag. Det instämmer jag gärna i. En av anledningarna till att Vänsterpartiet bejakar samarbetet med den socialdemokratiska regeringen är de tydliga uttrycken för strävan att Sverige skall vara ett föregångsland vad gäller ekologisk omställning. Hittills har det inte hänt så mycket, men viljeinriktningen är uttalad i regeringsdeklarationen och även i det inlägg som hölls av statsministern i dag. Problemet är att det finns ett stort glapp mellan ord och handling. Stressen som uppkommit av de företag som flyttar från Sverige leder till att de kommande generationernas behov kommer i skymundan. De ännu ej födda kan inte artikulera sina krav på oss. De är helt beroende av vår moral och etik eller, annorlunda uttryckt, huruvida vi kan avstå konsumtionsutrymme till förmån för framtiden. Frånsett Kosovo och EMU har de internationella frågorna fått liten plats i den här debatten. Att Sverige är en del av världen innebär att den globala miljösituationen är också vårt problem. Hälften av alla naturresurser som förbrukats hittills i världen har förbrukats efter 1950. Man behöver inte vara särskilt pessimistisk för att inse behovet av en fundamental omställning för att framtiden skall bli hållbar. Oljan, som är basen för 99 % av den svenska vägtrafiken, varar i bästa fall i 40 år till. Ännu mer akut är att de förnybara resurserna - åkerns säd, skogarnas träd och havens fiskar - inte hinner återbildas i den takt vi människor konsumerar dem. De stora, snabba och delvis giftiga resursflöden som är basen för vårt nuvarande välstånd stressar de ekologiska systemen. Sjöar och skogar försuras, dricksvattnet förgiftas och klimatförändringar hotar. Ingen vet när den smärtgräns är nådd då naturen inte längre orkar ta emot våra föroreningar och oskadliggöra dem med sina egna processer. När smärtgränsen överskrids är vi mycket illa ute. Förutom miljöförstöringen är arbetslösheten vår tids stora problem. Det finns ingen annan enskild faktor som i högre utsträckning är anledning till att klassklyftorna ökat. Frånsett miljöhoten är arbetslösheten det viktigaste att ta itu med om framtiden skall bli hållbar. Jag har jobbat i ungdomsskolan i 13 år och vet att modlösheten och bristen på tilltro såväl till samhället som till sig själv är utbredd bland ungdomarna i dag. Skall demokratin och flerpartisystemet kunna upprätthållas måste ungdomar få ökade möjligheter att bli delaktiga i samhällslivet genom att få ett arbete. Vänsterpartiet har tillsammans med en kraftfull opinion lyckats få ökad prioritet åt arbetslöshetsbekämpningen. Jag är med i den grupp som förbereder vårpropositionen just med syfte att nedbringa arbetslösheten. Vi har konstaterat att arbetslösheten till sin natur huvudsakligen är strukturell. Inga högkonjunkturer i världen kommer att föra tillbaks sysselsättningen till de nivåer som rådde i Sverige före 1990. Industrisysselsättningen började gå ned redan på 1970-talet. Minskningen kompenserades emellertid av en ökande offentlig sektor, som också ökade välfärden i samhället. 1990 års skatteomläggning satte stopp för denna utveckling. Med ständigt krympande inkomster tvingades kommuner samt landsting säga upp folk och slänga ut dem i kylan. Vad har då Vänstern för recept mot arbetslöshetsfarsoten? Förutom den arbetstidsreform som Camilla Sköld pratade om tidigare i dag anser vi att ett påskyndande av den miljödrivna utvecklingen är ett av de mest effektiva verktygen för att få fler i arbete. Naturens fysiska gränser kommer förr eller senare att tvinga den mänskliga civilisationen att anpassa sig till kretsloppsvillkoren. De länder som kämpar emot genom att t.ex. låta den elintensiva industrin få lättnader i förhållande till andra gör sitt näringsliv en björntjänst. Det är lika dumt som det vore att subventionera de manuella skrivarna när Gutenbergs boktryckarkonst började spridas. Tvärtom är det till gagn för näringslivet om en framsynt statsapparat sätter upp de ramar som i framtiden blir giltiga för alla. Svensk pappersindustri gynnades när kommuner och andra krävde att papperet skulle blekas utan klor. Förra mandatperioden öppnades flera möjligheter att få skattefinansierade bidrag för ekologisk omställning. Även om det rör sig om stora summor jämfört med tidigare är de medel som anslås till verksamheter utan miljöprofil mångdubbelt större. Södra länken och Öresundsbron är praktexempel på slöseri med offentliga medel och har få arbetstillfällen samt ökad miljöförstöring som följd. Dessa gammaldags projekt tar resurser i anspråk som skulle kunna göra mycket större nytta och ge fler jobb om de omdisponerades till vård eller utbildningssektorn. Skall den ekologiska omställningen ta fart och det försprång inhämtas som andra länder har enligt Miljöteknikexportutredningen krävs andra styrmedel än bidrag till investeringar. Det krävs en förändring av skatte och avgiftssystemet för att de ekologiska investeringarna skall få full effekt. Regeringen skrev själv i den transportpolitiska propositionen att vägtrafiken inte betalar sina egna kostnader. Det är anledningen till att bussar och lastbilar kan konkurrera med järnvägen vad gäller långväga transporter. Felaktiga prisrelationer är också anledningen till att den solcellsteknik som utvecklats i Uppsala kommer att utvecklas industriellt av Siemens i Tyskland och inte av oss. För att inte svensk industri skall hamna ytterligare i bakvattnet och för att nya arbetstillfällen skall uppstå krävs att den miljödrivna utvecklingen underlättas genom kraftiga förändringar i skatte och regelsystemen. Jag skall ge några exempel på vad som ingår i den miljöomställning Vänsterpartiet vill vara med om att genomföra. Det miljö och sysselsättningsmässigt bästa vore att få fart på tillverkning och distribution av etanol. Det är inget tekniskt problem att bifalla Vänsterpartiets motion om att lagreglera en minst 5-procentig inblandning av etanol i bensinen. Detta skulle minska Sveriges utsläpp av växthusgaser, ge upphov till en svensk etanolindustri och ha en positiv effekt på handelsbalansen, då behovet av petroleumimport minskar. Följer vi dessutom den nya politiska majoriteten i Tyskland och dess beslut om en höjning av dieselskatterna och kilometerskatterna kan den nödvändiga miljöanpassningen av vägtransporterna börja. Jag får avsluta detta. Jag återkommer senare.

Fru talman! För ett par veckor sedan läste jag en insändare i en tidning. Den var skriven av en svensk konsult inom området fordonskonstruktion. Han hade valt att flytta till Seattle för några år sedan. I all sin enkelhet sammanfattade den insändaren den valsituation som många svenskar ställs inför. Insändarskribenten konstaterar att han nu tjänar 15 % mindre per timme före skatt än vad han skulle gjort i Sverige, men han får ut 31 % mer i plånboken efter skatt och sjukförsäkring. Den lägre kostnadsnivån innebär att den här personen kommit fram till att han har 65 % bättre köpkraft nu än om han bott kvar i Sverige. Skillnaden mellan den person jag nu beskrev och många andra är att han uppenbarligen har en utbildning och ett yrke, som gjorde det möjligt för honom att flytta. Alltfler svenskar är i dag beredda att flytta utomlands. Det finns i och för sig flera skäl till att man väljer att pröva att arbeta i en internationell miljö. Den frågan jag ställer mig är om människor från andra länder i samma situation funderar på att söka sig till Sverige för att arbeta här. Av allt att döma sker det en nettoutflyttning av välutbildade personer från Sverige. Jag hörde t.ex. en uppgift i dag som talade om att 25 % av civilingenjörerna flyttar från Sverige. 2/3 av dem bosätter sig permanent utomlands. Problemet för det stora flertalet svenskar är dock att de både är hårt beskattade och dessutom inte har möjlighet att påverka sina inkomster genom vanligt arbete. Det svenska skattesystemet måste vara utformat så, att människor stimuleras till arbete och kan försörja sig på sin lön. Självständiga medborgare som inte är beroende av det allmänna är dessutom ett värde i sig. Detta skulle kunna tyckas självklart, men så är det tydligen inte. Det finns uppenbarligen de som tycker att detta inte räcker som argument för ett nytt skattesystem. Därför, fru talman, är jag rädd att jag måste ta ytterligare några minuter av kammarens värdefulla tid i anspråk för att försöka argumentera för behovet av sänkta skatter och för att sänkta skatter ger ökad sysselsättning. Vi har i dag en hög arbetslöshet i Sverige. Detta borde vara skäl nog för att seriöst pröva om lägre skatter leder till att fler personer kommer i arbete, vilket naturligtvis i sin tur leder till fler skattebetalare. Jag kan inte riktigt förstå varför socialdemokraterna inte vill ta till sig de signaler som pekar i riktning mot att en kombination av förändrat skattesystem och lägre skatter faktiskt ökar chanserna till att nya arbetstillfällen kommer fram. I valrörelsen argumenterade socialdemokraterna ivrigt för att bibehålla höga skatter. I dag har statsministern meddelat att han kan tänka sig att sänka vissa skatter. Vad detta löfte är värt återstår dock att se. Jag vill se förslag här i riksdagen, så att vi säkrare vet. För säkerhets skulle sade statsministern att sänkningarna skall sträcka sig in i nästa mandatperiod. Om detta innebär att de skall påbörjas först i nästa mandatperiod eller om vissa skatter kontinuerligt skall sänkas varje år fick vi inget besked om. I morse hade några av oss möjlighet att lyssna till Magnus Henrekson, som talade på ett seminarium här i riksdagen. Det var ur många synpunkter ett mycket intressant anförande. Jag delar väldigt många av de synpunkter han förde fram. På ett pedagogiskt sätt visade han hur sysselsättningsgraden skulle kunna öka högst markant om fler tjänster utförs professionellt i stället för som obetalt hushållsarbete. Det hade varit mycket välkommet om några av de tidigare talarna hade haft möjlighet att vara med på detta seminarium. Det hade nog kunnat ha rätt stor betydelse för utformningen av deras anföranden här i kväll. Fru talman! Vi kan inte längre bortse från det faktum att vi har en underutvecklad tjänstesektor i Sverige. Vi kan inte heller bortse från det faktum att vi i princip inte har haft någon ökad sysselsättning i Sverige under senare år. Om man t.ex. jämför den befolkningsjusterade sysselsättningen under perioden 1970-1996 i USA och i Sverige visar det sig tvärtom att den i Sverige minskade med 7 % medan den ökade med 24 % i USA. Vi skall dessutom komma ihåg att en tjänstesektor inte enbart handlar om städning även om just städarbete snabbt kommer i fokus i debatten när man talar om tjänstesektorn. Det visar också de fyra, fem senaste inläggen före mitt här i kammaren. Det handlar om detaljhandel, om dataanknutna tjänster, restauranger m.m. Vi måste naturligtvis ställa oss frågan varför dessa sektorer inte växer i Sverige när de växer i andra länder. Det finns en stor potential när det gäller tjänstesektorn. Det är därför beklagligt att statsministern, liksom de flesta andra socialdemokrater, inte lämnar någon öppning i dessa avseenden. Om jag förstod det hela rätt visade statsministerns inlägg i dag på att man just när det gäller tjänstesektorn inte var beredd att göra särskilt mycket. Vi moderater har under flera år vid upprepade tillfällen lagt fram förslag till denna riksdag om lägre skatter och ändringar i skattesystemets struktur. Varje gång möts vi av avslagsförslag från majoriteten. Senast i denna vecka lämnade vi en motion på riksdagens bord med fler förslag, där lägre skatter är ett av flera viktiga inslag för en ökad sysselsättning. Jag menar att det fortfarande finns goda möjligheter för Sverige att växla in på rätt spår, men vi kan inte vänta längre. Riksdagen måste fatta beslut i år som gör att svenska låg och medelinkomsttagare inte längre skall behöva betala världens högsta skatter. Motivet för detta är naturligtvis helt klart. Om vi kan förbättra ekonomins funktionssätt ökar möjligheterna till fler arbetstillfällen och också fler skattebetalare. Några tidigare talare nämnde arbetsdelning. Det gjorde även Magnus Henrekson på det här seminariet i morse. Han visade på ett mycket intressant sätt att lägre skatter innebär att den arbetsdelning som många efterlyser kan genomföras men på ett annat sätt än det som har diskuterats tidigare. Skillnaden i resonemanget är att förespråkarna för arbetsdelning oftast talar om att dela på de arbeten som i dag utförs och betalas med löner på marknaden. I stället borde resonemanget föras in på hur allt obetalt arbete skulle kunna föras in på den reguljära arbetsmarknaden. Man kan räkna antal timmar. Det obetalda arbetet omfattar faktiskt betydligt fler antal timmar än det arbete som betalas på marknaden med löner. Det här kan naturligtvis ske med sänkta skatter och en ändrad struktur på beskattningen. Fru talman! Om man tittar i propositionsförteckningen under rubriken Finansdepartementet finner man inte många förslag som verkar innehålla förbättrade regler för stora grupper av företag eller privatpersoner. Det vi hittills har hört är i stället tom retorik. Vi har, som jag tidigare sade, lagt fram åtskilliga förslag här i riksdagen. Det hade naturligtvis varit bra om riksdagen i januari hade kunnat skicka ut signaler om att 1999 blir det år då riksdagen fattar beslut som innebär: · införande av ett skattesystem som gör det möjligt för tjänstesektorn att expandera och därmed skapa nya jobb · internationellt konkurrenskraftiga skatter. Det är inte minst viktigt för de sektorer som har mycket stora lönsamhetsproblem i ett internationellt perspektiv just på grund av skatterna. Jag tänker då på jordbrukssektorn och åkerinäringen där risken för utslagning just nu är påtagligt stor. Det allra viktigaste vore kanske ändå om vi kunde få regeringssidan att visa upp en enad insikt om att det nu måste hända saker på detta område, så att svenska medborgare och företag får bättre förutsättningar att klara sig under nästa århundrade.
Fru talman! Det är väl inte så konstigt att det är fler som åker från Sverige för att söka jobb utomlands. Språket är ju en väldigt viktig del i detta. Svenskar kan språk tack vare den fina utbildning som finns. Men det är inte så många andra som kan det svenska språket. Därför är det ganska naturligt att det sker en flyttning åt det här hållet. Jag har några konkreta frågor. Carl Fredrik Graf pratar om låginkomsttagare och beskattning. Detta med pensionsavgifterna är ju fördelningspolitiskt väldigt knepigt. Det kan vi konstatera. Är ni beredda att gå oss till mötes och införa en generell statsskatt i stället för de avdragsgilla pensionsavgifterna, som faktiskt drabbar låginkomsttagarna och gynnar höginkomsttagarna? Ni säger att ni skall värna om låginkomsttagarna. Är ni beredda att gå oss till mötes i den här frågan? Carl Fredrik Graf pratade sedan om lägre skatter och fler jobb. Vilka skatter handlar det om i första hand? Jag kan nöja mig med det här så länge.
Fru talman! Per Rosengren argumenterar och säger att det är klart att den utländska arbetskraften inte kommer till Sverige eftersom man inte kan svenska. Men vi kan konstatera att det finns ett stort antal svenska företag som arbetar med hela världen som bas. Det finns möjligheter för experter och andra högutbildade att komma till dessa företag i Sverige och ha utländska språk som arbetsspråk. Men frågan i mitt anförande var: Söker utlänningar sig till Sverige i den utsträckning som är önskvärd? Mitt svar är: Tyvärr gör de inte det. Språket kan vara en orsak. Men jag tror, med anledning av den diskussion som förs bl.a. om lägre skatt för utländska experter, att skattenivån är en annan viktig orsak. När det gäller egenavgifterna har vi med anledning av den pensionsöverenskommelse som är träffad sagt att vi lägger fram förslag om förvärvsavdrag för låg och medelinkomsttagare. På det viset sänks skatten framför allt för denna kategori. Men det finns alltid möjligheter att diskutera öppningar och lösningar. Om vi bara kan komma överens om färdriktningen - lägre skatt - skall vi nog kunna hitta lösningarna också.
Fru talman! Det handlar inte bara om lägre skatt. Det handlar också om att få en fördelningspolitiskt riktig profil på dessa skattesänkningar. När det gäller svenskar som söker jobb i utlandet och utlänningar som söker jobb i Sverige tror jag att proportionerna är ganska normala och motiverade med tanke på det antal jobb som finns i utlandet och det antal jobb som kan tänkas finnas i Sverige. Inför skattesamtalen är det intressant att veta om ni är beredda att även i fortsättningen göra stora skattesänkningar och finansiera dem med dynamiska effekter. Eller tänker ni agera precis som socialdemokraterna och vi som säger att det här måste finansieras med de överskott som finns? Det är en viktig fråga i dessa skattesamtal. Är ni beredda att överge den politik som innebär att dynamiska effekter skall finansiera det här? Vi har sett vilka effekter det får på statsbudgeten.
Fru talman! Jag vill bestrida Per Rosengrens påstående om att vi finansierar våra skattesänkningar med dynamiska effekter. Våra skattesänkningar är finansierade med utgiftsminskningar. Det tror jag att Per Rosengren känner till. Om han inte gör det, så borde han göra det. Jag är för min del oroad över den diskussion som förs om att flytta huvudkontor ut ur Sverige. Det kan ju till viss del bero på att det är lättare att rekrytera medarbetare om man har en annan plattform än vad Sverige har. Det måste Rosengren ändå erkänna. Jag vill rikta en fråga till Rosengren: Är han beredd att i dessa skatteförhandlingar öppna för tjänstesektorn, så att det blir möjligt att allt det här obetalda arbetet kan utföras professionellt och inom ramen för den vita sektorn? Där tror jag att det finns en stor potential som vi borde kunna utnyttja.
Eftersom detta replikskifte är avslutat så kan Per Rosengren inte nu svara på den frågan.

Fru talman! Varför har vi skatter? Från Vänsterpartiets sida menar vi att det finns tre centrala funktioner för skatterna. Till att börja med behövs de för att finansiera statlig och kommunal verksamhet. Vi menar att en stark offentlig sektor är avgörande för det svenska välfärdssamhället. Alla, oberoende av klass och kön, skall vara en del i det generella välfärdssystemet. En stark offentlig sektor möjliggör också en hög förvärvsfrekvens för kvinnor. Men det finns också en annan del. Det är att skatterna skall fungera omfördelande. Från Vänsterpartiets sida vill vi minska inkomstskillnaderna i samhället. Vår omfördelningsprofil bygger då på en s.k. röd skatteväxling, dvs. höjda skatter för höginkomsttagare och sänkta skatter för låginkomsttagare. Vi kan t.o.m. tänka oss en smärre höjning av skatten för större företag om den sänks för de mindre företagen. De mindre företagen stärks då eftersom det troligtvis, tror vi i alla fall, är just de företagen som kommer att växa i framtiden och stå för sysselsättningsökningen. Skatter kan också fungera styrande för resursanvändningen. Då menar vi att skatteuttaget måste göras med hänsyn till både sysselsättningen och miljön. För att få till stånd en ökad sysselsättning krävs dock förenklingar i skattesystemet, och i vissa fall även lättnader för främst småföretagen. Men här ryms också en mycket viktig fråga, och det gäller vad vi kallar för en grön skatteväxling, dvs. miljöskatter för att minska miljöbelastningen och skapa en hållbar utveckling. Fru talman! Vi behöver en stark offentlig sektor för att hålla vårt generella välfärdssystem uppe. Offentliga och generella välfärdssystem är något som Vänsterpartiet vill slå vakt om. Det är viktigt att alla, rik som fattig och kvinna som man, kan känna sig trygg genom att vara en del i det generella välfärdssystemet. Genom omfördelningen i de generella välfärdssystemen garanteras varje enskild individ ekonomisk trygghet. Stabila socialförsäkringssystem gör då också att människor vågar sig söka nya vägar. Problemet som har uppstått under 90-talet är dock att socialförsäkringarna blivit allt mindre heltäckande - inte bara genom nedjusteringar av nivåerna utan också genom att alltfler ställts utanför systemen. Bromsar vi inte nu så är vi, eller riskerar i alla fall som vi ser det att vara, på väg in i ett system där välfärden inte längre bygger på solidaritet. Vänsterpartiet menar att ett välfärdssystem som bygger på kollektiva lösningar blir ett gemensamt ansvar. Ett gemensamt ansvar ger enligt vårt sätt att se de bästa förutsättningarna för att bygga ett tryggt och solidariskt samhälle. För att kunna behålla de offentliga och generella välfärdssystemen behövs då skattepolitiken - det är ju temat för det här avsnittet - som ett redskap för att fördela om resurserna i samhället. Fru talman! Vänsterpartiet talar också som sagt om en röd skatteväxling. Under 90-talet har klyftorna ökat starkt i Sverige. Det har visat sig att den tiondel i samhället som tjänar minst under 90-talet också är den grupp som har drabbats hårdast. Under samma tid har skattereformen kommit till, och en pensionsöverenskommelse med ökande egenavgifter har slutits. Det här manar till eftertanke. En tydlig omfördelning har skett från låginkomsttagare till höginkomsttagare och dessutom från kvinnor till män. Var det så vi ville ha det när vi för snart 10 år sedan blickade in i 90 talet? Genom denna omfördelning har sparkvoten kunnat öka dramatiskt i hushåll med höga inkomster. Här behövs en kursändring i rättvisans namn. Vänsterpartiet menar att det behövs ett ökat skatteuttag som riktar in sig på de högre inkomstskikten eftersom vi antar att detta i första hand påverkar just dessa gruppers sparande och inte hushållens konsumtion. Samtidigt kan skattelättnader införas för de lägre inkomstsnivåerna. Dessa hushåll kan då i stället öka sin konsumtion, som i dag är mycket eftersatt. På det sättet förväntar vi oss att hushållens totala konsumtion ökar. Vi får en ökad efterfrågan och fler får i längden arbete. Därför förespråkar Vänsterpartiet skattelättnader för lägre och normala inkomstnivåer. "Sänk skatterna på arbetskraften så ökar sysselsättningen!" - det är något som vi, som sagt, hör dagligen. Vi i Vänsterpartiet köper inte den synen generellt sett. Däremot, Carl Fredrik Graf, tror vi att en sänkning av arbetsgivaravgifterna skulle kunna ge ökad sysselsättning inom vissa delar av den privata tjänstesektorn. Vänsterpartiet kan också tänka sig riktade momssänkningar för att öka sysselsättningen. Vi har tidigare föreslagit att en sådan momssänkning exempelvis skulle kunna ske inom restaurangbranschen, detta dels för att öka efterfrågan, dels för att få en likformig beskattning av livsmedel. Som jag sade tidigare lyfter vi också fram småföretagen. Det är viktigt att stärka de mindre företagens roll i den svenska ekonomin. Nu börjar tiden att rinna i väg, fru talman. Jag skall komma över på det här med den gröna skatteväxlingen. En grön skatteväxling är en viktig del i arbetet för en hållbar utveckling. Det är ett av de redskap som vi har för att minska vår miljöbelastning. Den gröna skatteväxlingen är ett styrmedel för att göra olika processer effektivare när det gäller användning av material och energi. Då är det viktigt att Sverige skärper skattebelastningen på sådan produktion och konsumtion som påverkar miljön negativt. Här kan vi också verka inom såväl FN som EU för att få till stånd minimiskattesatser och höjda miljöskatter på bl.a. bensin och olja. Jag får avslutningsvis lyfta fram en beskattning vad gäller bränslen i Sverige som ändå är lite konstig. Karin Svensson Smith var inne lite grann på det där. Det gäller just det här med etanol. Etanolinblandningen i bränslet i Sverige är alltså beskattad, märkligt nog. Det innebär att vi med skatternas hjälp i det här fallet aktivt arbetar emot att minska koldioxidutsläppen. Det är något mycket märkligt. Det är något som måste lyftas fram tydligt i våra skattesamtal med regeringen.

Fru talman! Claes Stockhaus talade om att en förutsättning för ett fungerande samhälle är att man skall känna sig trygg i den offentliga välfärden. Varför inte pröva tanken att man skall kunna känna sig trygg i att man i den egna familjen skall kunna försörja sig själv och påverka sin situation genom egna insatser och inte vara beroende av politiska beslut? Vore inte en sådan trygghet att föredra jämfört med den som bygger på att andra skall besluta om tryggheten?
Fru talman! Visst är det viktigt att den enskilda familjen kan klara sig och att den skall kunna påverka sin situation. Då säger Carl Fredrik Graf att man skall kunna göra detta utan politiska beslut. Men som det är just i dag behövs politiska beslut. De behövs för att man skall kunna sänka skatterna för framför allt låginkomsttagare så att de får mer kvar i plånboken men även, när pengar och överskott finns, för normalinkomsttagare.
Fru talman! Skillnaden ligger väl inte där. Jag hävdade inte att politiska inte behövs i något avseende. Men politiska beslut behövs, tror jag, framför allt för att hjälpa de människor som exempelvis av olika skäl inte har förutsättningar att klara sig på en öppen arbetsmarknad. Som det är i dag omfattas ju alltför många människor av offentliga trygghetssystem i ett eller annat avseende. Det ger inlåsningseffekter när man känner att man inte kan påverka sin egen situation. Har vi ett system som innebär lägre skatter innebär det också möjligheter för familjerna att själva styra den konsumtion av privata, offentliga och andra tjänster som man tycker att man är beroende av för sin välfärd. Jag tror att det är det spåret man måste växla in på för att vi skall få en fungerande ekonomi och självständiga medborgare.
Fru talman! Nu vet jag inte om Carl Fredrik Graf talar utifrån en teori som han och moderaterna har eller om han ser något land som en förebild i det här avseendet. Om det finns något land som är en förebild utifrån den här teorin tycker jag att Carl Fredrik Graf skall tala om vilket land det är eller om det är flera.

Fru talman! Den här etappen av den allmänpolitiska debatten handlar om välfärd. Välfärd kan man uppfatta på väldigt många olika sätt, men ytterst hänger det ändå samman med människors levnadsförhållanden. Jag tänkte i den här inlägget koncentrera mig på den ekonomiska grunden för välfärden. Vi vet att Sverige genomgår en dramatisk utveckling som hotar välfärden. Konjunkturen viker och företag flyttar ut. Men sällan, eller kanske aldrig, har så få konkreta förslag om hur en negativ utveckling skall vändas och hur sysselsättningen skall kunna öka, kommit ut ur det svenska regeringskansliet som just efter valet 1998. Detta sker ändå i knivskarp konkurrens med den brist på förslag som rådde under den förra mandatperioden. Allvaret och de långsiktiga konsekvenserna för det svenska samhället av den pågående företagsflytten kan knappast bli tydligare. Det är alltså ett mycket exportberoende Sverige som upplever en allvarlig trend med successiv utflyttning av kronjuvelerna i industrin. Pharmacia & Upjohn är numera amerikanskt. Merita-Nordbanken och Stora Enso är finska. Halva Saab Automobil är amerikanskt. Volvos personvagnsrörelse har bjudits ut. Förhandlingar har redan förts med multinationella biljättar som Ford och Fiat. Scania är uppenbarligen till salu. Redan innan man hörde rykten om cornerköp och burdust beteende från Volvos sida hävdades från initierat håll att Scanias slutmontering av lastvagnar under alla omständigheter var på väg från Södertälje till något annat europeiskt land där bättre förutsättningar råder för sådan verksamhet. Astra-Zeneca flyttar huvudkontoret till London. Fru talman! Borde inte Socialdemokraterna ha informerat medborgarna om dessa förutsägbara och av många väntade effekter av alla direkt företagarfientliga återställare som genomfördes efter valet 1994 tillsammans med Vänsterpartiet? Vad har t.ex. återinförandet av dubbelbeskattningen betytt för sysselsättningsutvecklingen och för den flyttvåg svenskt näringsliv nu upplever? Senast i gårdagskvällens Rapportsändning satt handelsministern och bagatelliserade den här utvecklingen. Det går bra för Sverige, säger regeringen. Antagligen hänvisar man också till den SCB undersökning som kom i dag. Den visar att sysselsättningen ökade med 57 000 personer år 1998. Detta var då sedan bottenåret 1997. Det är alltså en liten uppgång från en mycket låg nivå. Men då skall man lägga märke till att av denna ökning med 57 000 personer berodde 75 %, dvs. 43 000 av dessa 57 000, på ökad korttidsfrånvaro. Bara 14 000, eller 25 % av sysselsättningsökningen, var en reell ökning av antalet sysselsatta. Regeringen kan väl ändå inte på allvar mena att detta är ett bevis för att det går bra för Sverige. 14 000 fler i arbete ligger närmast inom felmarginalen när det handlar om knappt 4 miljoner sysselsatta. I stället för att ta fasta på några av de åtgärder som vi kristdemokrater, det svenska näringslivet och jobballiansen länge har föreslagit, så bjuder nu näringsministern in till nya middagar och samtal som om detta var helt nya saker. Nu skall han sitta och lyssna igen till företrädare för näringslivet som har suttit i regeringens företagarråd och krävt de här sakerna år ut och år in, men uppenbarligen för helt döva öron. Nu skall man träffas i morgon igen. Vi hoppas att det skall bita mer än de tidigare middagarna och kafferepen har gjort. Man kan kanske imponera på regeringen så att den blir beredd att vidta några åtgärder. I dag har ju statsministern presenterat ytterligare en regeringsförklaring här ifrån talarstolen. Det är någonting som sker allt oftare nu, fru talman. Det är antagligen för att man skall glömma de tidigare regeringsförklaringarna. Snart är det kanske dags att börja genomföra en del av de åtgärder som man tidigare har haft i sina regeringsförklaringar. I dag handlade det om skattesänkningar. Nu är det inte särskilt många som hittills har kunnat tolka vad Göran Persson egentligen föreslog. Men signalerna var ändå relativt tydliga. Han ville sänka vissa skatter, men det är oklart vilka. Det är naturligtvis bra, även om det inte alls var det han sade i valrörelsen. Det gäller ju inte heller det andra stora budskapet i dag, nämligen delprivatiseringen av Telia. Det är någonting som tills i dag har varit helt otänkbart. Bristen på en genomtänkt och ideologiskt förankrad näringspolitik leder till den här typen av ad hoclösningar där man hela tiden retirerar in i framtiden baklänges. Detta är en olycka för landet och för välfärden. Fru talman! Det är ju inte bara jobb som går förlorade genom den här handlingsförlamningen. Passiviteten och oförmågan att leda landet går ytterst ut över de svaga och utsatta i samhället. I veckan har länsstyrelsen här i Stockholm ännu en gång slagit larm om missförhållanden inom äldrevården och omsorgen om gamla och långvarigt sjuka. När regeringen misslyckas med företagsklimatet går det ut över sysselsättningen. Därmed fortsätter massarbetslösheten att kosta närmare 150 miljarder kronor. Dessa 150 miljarder är de verkliga Perssonpengarna. Det är dessa pengar som hade behövts för att klara av vård och omsorg och för att anställa flera lärare, kuratorer och logopeder för barn med särskilda behov i våra skolor. Vad kan man göra åt detta? Vi kristdemokrater har i vår skattepolitik föreslagit omprioriteringar och besparingar som innebär att alla skall få behålla mer av sin egen lön. Det är naturligtvis viktigt ur flera aspekter. Vi tycker att det inte bara handlar om ekonomi. För oss handlar det också om att myndigförklara medborgarna. Vi tror att individer och familjer själva har bättre förutsättningar än det politiska systemet att bestämma över en större del av sin egen inkomst. Det civila samhället måste få ett större utrymme i Sverige. Det behövs inte bara en ekonomisk tillväxt. Vi behöver också ett tillväxtklimat för medborgaranda, för ökat ansvar och frivilliga nätverk och organisationer i samhället. Därför vill vi kristdemokrater ge förutsättningar för ökat personligt ansvarstagande samtidigt som den etiska dimension stärks. Mer enskilt ansvar bör gå hand i hand med en starkare etisk förankring i samhället.
Fru talman! Håkan Mogren från Astra sade häromdagen att det inte finns några som helst politiska beslut som kan påverka deras flytt till London. Jag skulle vilja fråga Mats Odell om det egentligen finns något som visar att en slopad dubbelbeskattning skulle påverka sysselsättningen positivt i det här landet. Jag har studerat väldigt mycket litteratur på det här området. Jag har ännu inte hittat någonting som visar på detta. Det är alltså en myt att dubbelbeskattningen skulle ha gjort att ett antal svenska företag har flyttat ut. Jag efterlyser vad det finns för empiriska undersökningar som visar att just dubbelbeskattningen skulle skynda på den här flyttvågen.
Fru talman! Det finns sådana bevis. Merita Norbanken valde att lägga sitt huvudkontor i Helsingfors på grund av att de finska aktieägarna inte ville drabbas av den svenska dubbelbeskattningen. Hur många arbetstillfällen det handlar om kan jag inte svara på, men det torde vara några. Men det är inte det viktigaste. Det viktigaste är själva principen. Om vi vill ha fler investeringar i Sverige och mera riskkapital är det då inte, Per Rosengren, ganska korkat att belägga just riskkapital med dubbelt så hög skatt som det riskfria sparandet på bank? Nu verkar det ändå som att regeringen är beredd att göra någonting åt dubbelbeskattningen. Är ni i Vänsterpartiet beredda att rent av spräcka samarbetet på utgiftssidan om regeringen med några andra partier gör upp om nya principer på intäktssidan, alltså skattesidan? Jag tycker att det är den viktigaste saken att reda ut. Är det någon mening för oss att gå till skattesamtalen om ändå Vänsterpartiet och Miljöpartiet, när överläggningarna är klara, säger: Nej, om det där skall genomföras då är vårt samarbete slut? Kan Per Rosengren svara på den frågan?
Fru talman! Jag tror inte att jag behöver svara på den frågan. Jag tror att socialdemokraterna är precis som vi kloka nog att de, om det visar att detta skulle ha någon som helst påverkan på sysselsättningen, är beredda att ompröva ståndpunkterna. Men det är upp till dem som ställer dessa krav att visa på detta. Merita-Nordbanken är väldigt intressant. Finland har en diskriminerande lagstiftning för utländska företag. De inhemska företagen enkelbeskattas men inte de andra. Det här är en väldigt underlig situation. Prövas detta i EG-domstolen, är jag övertygad om att Finland kommer att få en viss reprimand för det sätt som de beter sig på i det här sammanhanget. Ni är alltså beredda att minska statens inkomster mellan 6 och 8 miljarder för att göra arbetsfria inkomster skattefria också. Jag tycker att det är väldigt bra budskap till väljarna, till alla dem med låga inkomster. Vi vill använda den typen av skattesänkningar till dem som verkligen behöver det och för att öka konsumtionen i samhället och på det sättet öka sysselsättningen. En slopad dubbelbeskattning vet vi kommer inte att leda till ett enda jobb, ja, kanske ett.
Fru talman! Jag lyssnade till Per Rosengrens partikamrat Claes Stockhaus för en stund sedan. Han talade också om skattesänkningar. Han nämnde ett område: skatt på restaurangtjänster. Jag skall fråga Per Rosengren: Finns det något samband mellan att hans partiledare är aktiv i restaurangbranschen? Är det fråga om skatte och arbetsfria inkomster, eller vad handlar detta om? Vilka bevis har Per Rosengren där för att sysselsättningen ökar? Fru talman! Låt oss ändå konstatera att dubbelbeskattningen är en anomali. Sverige är snart ensamt om att ha den typen av beskattning. Det finns anledning att se över vad det beror på att vi har svårt att få fram riskkapital. Jag tror att en av de principerna just är att vi beskattar riskkapital dubbelt så mycket som det riskfria sparandet i bank.
Fru talman! Det smärtar mig att säga följande, men ibland måste man sätta ned foten. I all vänlighet, Mats Odell, var inte så överlägsen. Var inte bildligt talat som förskräckligt högljudd. Var inte så självsäker och knallsäker på allt. En smula ödmjukhet, Mats Odell, skulle vara klädsamt. Till både Mats Odell och Per Rosengren: Jag tror inte att det är meningsfullt att föra skattesamtalen här. Har vi bestämt oss för att föra dem här kan vi göra det. Men det är onödigt att göra det på två ställen. Vi har varit överens om, om jag har förstått det rätt, att vi skall föra skattesamtal. Låt oss göra det och pröva våra argument och se vad vi gemensamt förhoppningsvis kan komma fram till.
Fru talman! Jag tar naturligtvis gärna emot alla goda råd jag kan få av Arne Kjörnsberg i den svåra konsten att vara ödmjuk och att inte vara så självsäker. Jag skall begrunda detta till vår nästa debatt.

Fru talman! Inledningsvis vill jag säga att det senaste inlägget av Mats Odell var klokt. Välfärd för en nations medborgare kan varaktigt uppnås enbart under förutsättning att samma nation har en stark och sund ekonomi. Ibland möts vi av påståenden som: "Ni tänker bara på pengar." eller "Pengar är inte allt." Det är förvisso sant - pengar är inte allt. Pengar i sig är inte viktiga för vår välfärd. Det är det som vi kan skaffa oss för pengar som har värde för vår välfärd. Det är dessutom så att delar av välfärden kan åstadkommas utan att ha pengar som mellanhand. Kvar står dock att det för den stora, tunga delen av vår välfärd är alldeles nödvändigt att ha en sund och frisk samhällsekonomi. Det gäller t.ex. sjukvård, omsorg om barn och gamla, våra trygghetssystem. Så är det i alla nationer. Dålig samhällsekonomi, såsom i tredje världen, i Ryssland osv., ger låg välfärd. Motsatsen gäller i de stabilt utvecklade delarna i världen, till vilka vi tillhör. Även hos oss varierar välfärden över tiden. Hos oss i Sverige har välfärden under detta decennium utsatts för betydande påfrestningar just på grund av att vi haft en samhällsekonomi i obalans. Nu när vi nått slutet av decenniet har vi ett avsevärt stabilare läge, men det är inte en gång för alla givet. Det är med samhällsekonomin som med demokratin - den måste ständigt försvaras. Den måste försvaras - inte för dess egenvärde utan för att den tillsammans med en sund privatekonomi är en förutsättning för människors välfärd. Skattesystemet är i sin tur en viktig förutsättning för en sund samhällsekonomi. Det är det framför allt i två avseenden. Dels står ju skatterna för merparten av inkomstsidan i de offentliga budgetarna och är på det sättet viktiga för balansen. Dels påverkar skatterna vårt beteende som individer. Med vårt höga skattetryck finns det alltid snedvridande inslag i skattesystemet. Därmed är skattesystemet viktigt också för välfärden. Skatterna finansierar stora delar av vår välfärd, men skattesystemets utformning lägger också hinder för den tillväxt som är en förutsättning för en utökad och förbättrad välfärd. Fru talman! De senaste veckorna har den mediala skattedebatten främst varit inriktad mot de större företagens utflyttning av huvudkontor och skatternas påverkan på detta. Den debatten är förvisso viktig att föra, men min uppfattning är att just skatternas roll i den processen givits alltför stor tyngd i den mediala debatten. Än viktigare för att undanröja tillväxthot och därmed hot för välfärden är att rikta skattelättnaderna till människor med låga och medelstora inkomster och till småföretag och småföretagare. I de påbörjade skattesamtalen driver vi från Centerpartiet just en sänkning av inkomstskatten för lägre inkomsttagare och fortsatt sänkta arbetsgivaravgifter för småföretag jämte åtgärder för en bättre miljö som de viktigaste inslagen. Jag noterar med tillfredsställelse att statsministern i dag har visat en viss öppenhet för denna inriktning. Kan vi gemensamt och brett klara denna inriktning och därtill säkra en effektiv skatteutjämning mellan landets kommuner har vi dessutom lagt grunden för en förbättrad regional balans. En annan viktig skattefråga för den regionala balansen är frågan om jordbrukets särbeskattning som har stor betydelse för det svenska jordbrukets konkurrenskraft. Vi anser det absolut nödvändigt för branschens utveckling att Gunnar Björks utredningsförslag på detta område snarast fullföljs. Fru talman! Låt mig avslutningsvis ge ett belysande exempel på de samband som jag här har berört. I mitt hemlän, Halland, har den nya slakterikoncernen Swedish Meats beslutat att lägga ned slakteriet i Varberg. Skälet är överkapacitet i branschen och därmed sammanhängande ekonomiska förluster. Denna överkapacitet är delvis historisk, men just nu också beroende på minskad djurhållning till följd av dramatiskt försämrad lönsamhet i jordbruket.

Det är vårt ansvar i denna kammare att denna orsakskedja angrips vid roten. Det ligger ett stort ansvar på den nuvarande majoriteten för att medverka till dessa åtgärder. Det är hög tid att göra något åt också jordbrukets särskatter.

Fru talman! Rolf Kenneryd talade liksom jag om den skattesituation som jordbruket för närvarande tvingas att leva i. Jag uppfattar det så att vi förefaller vara relativt eniga om behovet av att genomföra förändringar i enlighet med den Björkska utredningen, och det är bra. Det innebär att Rolf Kenneryd kommer att stödja den motion som vi presenterade för riksdagen i dag i den delen. Men för att vara helt säker på hur det ligger till måste jag ändå fråga: Är det Rolf Kenneryds uppfattning att man på jordbrukssidan bör sänka både elskatten och dieselskatten? Centerpartiet har ju tidigare tvekat på den punkten.
Fru talman! Jag kan ge Carl Fredrik Graf lugnande och distinkta besked på denna punkt, besked som han borde ha varit informerad om tidigare, eftersom vi redan under hösten har motionerat om såväl en sänkning av elskatten som en restitution av dieselskatten. Det är en ståndpunkt som vi har haft sedan mycket länge.

Fru talman! Vi står inför stora utmaningar i vårt samhälle. Hittills har vi hört en mängd kloka inlägg - och för den delen även mindre kloka inlägg - i denna kammare. Det är inlägg som genomgående handlar om hur vi som folkvalda med politiska åtgärder skall kunna förstärka eller medverka till en positiv samhällsutveckling i vårt land. Något som inte går att bortse ifrån är att navet för välfärdsbygget för en sådan positiv samhällsutveckling utgörs av ett skattesystem som kan generera resurser från t.ex. arbete och kapital till angelägna åtaganden inom välfärdssystemen. Skatternas utformning har en avgörande inverkan på människors beteende, på sysselsättningen, på välfärdssystemens hållbarhet och på människors trygghet. I dag finns det dock en stor mängd grus i skattemaskineriet. Skatterna ger inte de planerade intäkterna till välfärdssatsningen. Det är t.o.m. så att många skatter på olika håll är direkt kontraproduktiva. Högre skatt leder till lägre skatteintäkter, fastän det inte var så som man menade. De märkliga turerna kring tobaksskatten nyligen är ett sådant exempel. Kunskap, företag och kapital lämnar landet i en större omfattning än vad som kommer hit - det är självfallet en trafik i båda riktningar. Massarbetslösheten i vårt land är den tragiska konsekvensen av detta. Här är det extremt sannolikt att de höga skatterna på arbete och investeringar har en negativ effekt. Detta kräver således ett åtgärdspaket på en rad områden, varav skatterna är ett viktigt sådant område. Att skatt inte är något självändamål är en utgångspunkt för Folkpartiet. Det gäller säkert de flesta andra partier i riksdagen, om än kanske inte alla. En målsättning och en allmän vilja att sänka skatten är därför ingen revolutionerande tanke. Problemet handlar i stället om att prioritera vad som är viktigt för fler nya jobb i stället för det som är mindre viktigt från syssesättningssynpunkt. Det viktigaste när en femtedel av den arbetsföra befolkningen står utanför arbetsmarknaden måste rimligen vara att öka förutsättningarna för fler nya jobb. Den stora orättvisan, klasskillnaden eller det sociala problemet i vårt land är arbetslösheten. Vilka är då de för tillväxten och sysselsättningen mest skadliga skatterna? Det kan vara något så trist som dubbelbeskattning av investeringar i aktier, höga marginalskatter, höga marginaleffekter eller de höga arbetsgivaravgifterna som medverkar till att vi har världens högsta skatt på arbete. Ingen vet svaret till hundra procent. Men jag hävdar att det med stor sannolikhet kan vara så. Vad regeringen genom statsministern i dag verkligen annonserade på skatteområdet är svårt att tolka. Men klarlägganden kommer kanske inom kort. Jag hoppas det. Man kan åtminstone hoppas att det handlar om bl.a. öppningar för ett slopande av straffskatten på investeringar i aktier, men vi vet inte. Plötsligt verkar det som att socialdemokraterna vill göra allt på skatteområdet. Då blir ju problemet och den svåra frågan prioriteringen. Eftersom jag tror att det finns ett begränsat utrymme för skattesänkningar är prioriteringen helt avgörande. Vilket är viktigast? Vad skall vi ta först? Här har jag lite funderingar kring detta med egenavgifter som togs upp i dag. Det var någonting som statsministern flaggade för här på förmiddagen. Ett borttagande av egenavgifterna för löntagarna skulle kosta ca 30 miljarder kronor. Min fråga blir då: Har regeringen plötsligt dessa pengar? I så fall är det väldigt glädjande. I det här sammanhanget är det viktigt att komma ihåg att egenavgifterna är en del av pensionsöverenskommelsen. Sänkningen måste naturligtvis påverka någon annan skatt. Om det bara är låginkomsttagare som skall kompenseras - som man möjligen kunde tolka statsministern - då leder denna kompensation till höjda marginaleffekter i skikten ovanför skattelättnaden. Men just för dessa grupper vill i varje fall delar av regeringen å andra sidan sänka marginaleffekterna genom en enhetstaxa på dagis. Då blir frågan: Hur vill socialdemokraterna ha det? Vill man ha mer eller mindre marginaleffekter? Jag återkommer till den stora utmaningen, nämligen utflyttningen av jobben och kunskapen. Näringslivets internationalisering är en naturlig process som också medför stora fördelar. Men utflyttningen av verksamhet blir ett problem för ett land om den inte motsvaras av motsvarande inflyttning, och det gör den inte i vårt fall. Även om det förekommer är det betydligt mindre vanligt att företag flyttar produktionen och/eller ledningsfunktioner från andra länder till I Örebro län, som jag kommer ifrån, är flera orter hårt drabbade. Det gäller t.ex. Karlskoga, Degerfors och Laxå. Här vet folk vad det i praktiken innebär som vi här inne och det politiska etablissemanget i övrigt diskuterar. Nedläggningar och utflyttning av företag är rubriker och statistik för oss, men för massor av människor i Örebro län är det direkta personliga tragedier. Bilden av det bristande företagsklimatet och skattesystemet förstärks av statistik om nyföretagande och antalet företag i Sverige. Man kan diskutera om det har ökat eller minskat den senaste månaden, det senaste året, den senaste mandatperioden osv., men att det inte är tillräckligt bra kan vi väl åtminstone vara överens om. En annan form av utflyttning som någon var inne på tidigare och som också är viktig i sammanhanget handlar om att många yngre med goda karriärmöjligheter flyttar utomlands, kanske för att de är så duktiga på engelska men kanske också för att de får bättre utväxling på sin utbildning. De får bättre betalt utomlands. De får behålla mera genom den kompetens som de har skaffat sig. När nu diskussionen om förändringarna av skatterna skall fortsätta är det viktigt att fokus sätts på vad som är viktigast för fler nya jobb, inte på allt som är viktigt utan på det som är absolut viktigast. Viktigast är på kort sikt enligt Folkpartiet sannolikt slopad dubbelbeskattningen på aktier, slopad värnskatt samt en sänkning av arbetsgivaravgiften. Det lär ha störst effekt på sysselsättningen och därmed störst effekt på rättvisan i vårt land. Vi är beredda att medverka till en finansiering. Jag är övertygad om att om intresse finns hos socialdemokraterna, går det att finna en majoritet för en sådan uppgörelse i riksdagen, men då måste regeringen prioritera. Socialdemokraterna måste prioritera tydligt.

Fru talman! Debattämnet för dagen har varit och är fortfarande välfärd. En grundläggande del i ett välfärdssamhälle är att välfärden är rättvist fördelad. Det är den inte i dag. Ett fåtal har nog och övernog, medan många har det svårt ekonomiskt och socialt. Per Lager - en miljöpartikollega som talade tidigt i denna debatt, för drygt sju timmar sedan - höjde blicken och anlade ett globalt perspektiv. Då blev den orättvisa fördelningen ännu tydligare. 15 % av jordens befolkning står för 85 % av konsumtionen. För några år sedan var förhållandet 20-80. Utvecklingen går alltså åt fel håll. Många talar om vikten av skattelättnader för företag och kapitalinkomster, men det är knappast något som kommer att vrida den felaktiga utvecklingen åt rätt håll. Man menar att vi först måste skapa en så stor kaka som möjligt och att vi först därefter kan ägna oss åt en rättvis fördelning. Men i det resonemanget glömmer man en viktig sida av saken, nämligen att vi i ett resursperspektiv redan har en gemensam kaka och att det gäller att inte äta upp den i förtid. Om alla länder ägnar sig åt att öka sin produktion och konsumtion i en strävan att, som Lars Leijonborg så pojkaktigt uttryckte det i dagens partiledardebatt, komma på prispallen i något slags tillväxttävling, då kommer vi att föröda vår jord. Då har vi ingen framtid. Den svenske civilisationskritikern Richard Matz har föreslagit att tävlan inte borde gälla att maximera tillväxten utan att i stället reda sig väl med så låg tillväxt som möjligt. Nu menar jag inte att man skall ersätta det första synsättet med det andra. Vad jag menar är att vi måste vara kapabla att se båda dessa perspektiv samtidigt och att vi på allvar måste börja diskutera tillväxtens innehåll. En viktig reform som Miljöpartiet försöker plantera hos socialdemokrater, vänsterpartister och andra är en socialekologisk skatteväxling. Vi vill sänka arbetsgivaravgiften och skatten för låginkomsttagare och i stället höja den på energi, råvaror och utsläpp. Det skall vara mer lönsamt att rationalisera bort energislöseri och utsläpp än att rationalisera bort mänsklig arbetskraft. En sänkt arbetsgivaravgift gör också återvinning och reparationer billigare. Det spar på jordens resurser och skapar nya arbetstillfällen. Många gör ett stort nummer av höga marginalskatter och menar att det är viktigt för sysselsättningen att de sänks. Men jag tycker att det är rätt irrelevant i dag när problemet är brist på arbetstillfällen. Problemet i dag är ju inte att folk inte vill jobba mer därför att de får behålla för lite av en inkomstökning. Problemet i dag är att det inte finns tillräckligt med arbetstillfällen. Det var därför gott att höra Inger Segelström tidigare och hennes engagemang för arbetstidsförkortningsfrågan. Vi måste ha en mångfald av olika lösningar. Sänkta skatter är inte alls något alexanderhugg för att öka sysselsättningen. Med ökad datorisering, automatisering och kostnadsjakt anser jag att det är omöjligt att lösa arbetslöshetsproblematiken utan att sänka arbetstiden och dela på jobben. Mycket av den senaste tidens diskussioner har rört den s.k. dubbelbeskattningen, vilken också Mats Odell var inne på, som om ett avskaffande av den skulle göra att storföretagen skulle stanna i Sverige. Jag skulle vilja fråga dem som så ivrigt förespråkar ett avskaffande av dubbelbeskattningen vad de egentligen menar. Är det fråga om att avskaffa enbart skatten på aktieutdelning, eller vill man också avskaffa skatten på reavinst vid aktieförsäljning? Hur skall det bli med annan inkomst av kapital? Skall den skatten också sänkas liksom ränta på bankmedel och obligationer, eller skall den ligga kvar på 30 %? Skall ett barn med en ränteinkomst på 200 kr per år betala 60 kr i skatt, medan en aktieägare som får 20 000 i aktieutdelning inte behöver betala någon skatt? Om man skall sänka skatten på kapitalinkomster, varför skulle i så fall den skatten vara lägre än skatten på arbetsinkomster? Glädjande nog, fru talman, avstod Göran Persson i sitt anförande i dag från att kommentera frågan om dubbelbeskattningen och ropet om de höga marginalskatterna. Han koncentrerade sig i stället på de så mycket viktigare frågorna om kompensation för egenavgifterna genom skattesänkningar för låg och medelinkomsttagare och om att befria arbetsgivare som anställer långtidsarbetslösa från arbetsgivaravgift. Genom globaliseringen har de finansiella marknaderna fått en allt större makt. Politiker och journalister fäster ofta större vikt vid finansmarknadens reaktioner än vid medborgarnas. Det är en fara för demokratin. Det fritt rörliga kapitalet innebär en gigantisk maktförskjutning till förmån för de grupper som har något kapital att flytta och till nackdel för dem som inte har något kapital att flytta. Det finns ett ökat tryck på att i land efter land anpassa kapital och förmögenhetsbeskattning till nivån i de länder som har den lägsta skattenivån. Men politikerna kan inte bara huka och tävla om att tillmötesgå kraven från finansmarknaden. Vi måste arbeta utifrån ett långsiktigt ideologiskt förankrat tänkande. Vi måste våga hävda att det finns viktigare skatter att sänka än skatten på aktieutdelning, att det finns viktigare saker att satsa på än skattesänkningar för företag och aktieägare. Vi måste prioritera. Jag anser att det är viktigare att sänka fastighetsskatten och inkomstskatterna för låg och medelinkomsttagare, att det är viktigare för samhället att satsa på alla barns rätt till dagisplats än att avskaffa dubbelbeskattningen. Sveriges allvarligaste underskott i dag är förtroendeunderskottet. Vi måste fråga oss vilket Sverige vi vill ha. Miljöpartiet vill ha ett Sverige med små klassklyftor och låg kriminalitet, med människor som litar på varandra, ett samhälle med frisk luft och rent vatten. För att det skall bli möjligt krävs en ekonomisk politik med mänskligt ansikte och en socialekologisk skatteväxling.

Fru talman! Det var intressant att lyssna på Matz Hammarström. Jag vill hälsa honom välkommen hit och till finansutskottet som efterträdare till en miljöpartist som blivit kommunalråd i Norrbotten. Matz Hammarström ställde några frågor som jag gärna skall svara på. Vad vill oppositionen i övrigt när det gäller dubbelbeskattningen? Jag kan svara för kristdemokraterna. Vi vill avveckla skatten på utdelningen och ha en enkelbeskattning. Matz Hammarström får det att låta som om det finns några få aktieägare, några kupongklippare, som sitter i sina grosshandlarvillor och lever gott på den arbetsfria inkomst som det talades om tidigare. Jag vill påminna om att vi i Sverige har närmare 4,4 miljoner aktiesparare. Det är fler än de som är sysselsatta i arbete.

Fru talman! Det sägs att vi är ett land av aktieägare, men om jag har rätt för mig ägs 95 % av aktierna av ungefär 5 % av aktieägarna. Det stora flertalet aktieägare är nog som min far som har några Refaat el Sayed-aktier och min mor som har hundra Trelleborg. Det är inte dem vi talar om. Det är inte de som kräver skattelättnaderna. Jag undrar var ni tar pengarna, 4 miljarder eller vad det blir i minskade intäkter för staten. Varför skall vi sänka skatten på aktieutdelning och ha kvar den på inkomster från bankränta?
Fru talman! För det första är tanken att jämställa skatten på sparande. Ett risksparande förtjänar inte att ha dubbelt så hög skatt som ett riskfritt sparande. För det andra stannar de stora vinster som finns i de svenska börsföretagen i stor utsträckning kvar i dessa företag och investeras i utlandet i stället för att strömma tillbaka in i den svenska ekonomin, vilket kan ske om man minskar utdelningsskatten. Därigenom skapas kapital för nyföretagande, för ökad dynamik i den svenska ekonomin. Det är själva principen, Matz Hammarström, bakom varför det är viktigt att ta bort dubbelbeskattningen.
Fru talman! Jag vill säga något ord också om dubbelbeskattningens andra sida, bolagsskatten. Den är förhållandevis låg i Sverige, 28 %, om jag har hunnit få rätt siffra. Den låga bolagsskatten tycker jag kan motivera att man har en inkomstskatt på aktieutdelning.

Fru talman! När vi i början på december diskuterade budgetramarna sade jag att det finns minst tre goda skäl för skatter och skattepolitik. Sent i går kväll lyssnade jag på Vänsterpartiets företrädare Claes Stockhaus, och han tog upp precis samma tre områden. Jag påstår inte att han har härmat mig, utan det är nog ganska naturligt att det är de områdena. Det jag pekade på då, och som Claes Stockhaus pekade på i går, var för det första att om man bestämmer sig för gemensamma utgifter måste man ha kraften och modet att skaffa de resurser som behövs för att betala dessa utgifter. För det andra skall skatterna användas för att skapa en så rättvis fördelning som möjligt. För det tredje kan och skall skatter användas som styrinstrument, exempelvis på miljöområdet. Jag tänkte säga några saker som anknyter till punkt ett, dvs. bestämmer vi oss för gemensamma utgifter får vi faktiskt ha kraften och modet att se till att vi kan betala för det också med egna pengar, inte lånade. Som utgångspunkt skall jag inte ta något av evangelierna eller något annat ur Bibeln. Det får möjligen bli någon annan gång och någon annanstans. I dag tänkte jag ta den här boken som utgångspunkt. Det är Tage Danielssons Paket. Där finns det avsnitt som handlar om Erik Göransson. Det är Sagan om Erik Göranssons strid med det allmänna. Erik Göranssons far Hilmer tjänade mycket pengar och betalade en hel del skatt under sitt liv. Han, Hilmer Göransson alltså, skrev i sitt testamente att han tyckte att han hade betalt alldeles för mycket skatt och att dessa pengar var bortkastade. Enligt Sagan om Erik Göranssons strid med det allmänna bestämde sig sonen Erik för att han minsann skulle se till att fick tillbaka de här pengarna, och det med råge. Därför satte han i gång att göra av med så mycket allmänna pengar han kunde, enligt Han funderade mycket på hur han skulle få ut så mycket som möjligt av det allmänna. Vad skulle han satsa på. "Vilken yrkesgrupp, tänkte Erik Göransson, är det som kostar stat och kommun mest pengar? Jo, svarade han, det är naturligtvis professorerna i humanistiska ämnen, som lever hela sitt liv på det allmännas bekostnad i form av forskarlöner och annat, utan att de ger stat och kommun något som helst vederlag i form av reda pengar. Professor ska jag bli!" sade sig För undvika alla missförstånd vill jag säga att jag tycker att Erik Göransson hade fel också i denna del. Jag skall så småningom återkomma till några andra delar där jag tycker att han hade fel. Han försökte göra av med så mycket pengar som möjligt, den gode blivande professorn. Han slet på gatorna, han ryckte ned gatuskyltarna och under sina gymnasieår såg han till att han fick gå om ett par klasser. Det kostade ju pengar för det allmänna. Dessutom karvade han sönder skolbänkarna så att de fick byta dem. Allt detta i en strävan att få tillbaka de pengar som fadern, som hade tjänat mycket pengar, hade betalt i skatt. Han åkte på orimligt dyra studieresor med första klass flyg. Bl.a. gjorde han en studieresa till Mongoliet för att, enligt Tage Danielssons saga, undersöka hur mongolerna uttalade tj-ljudet. Han gifte sig och fick barn, mest för barnbidragens och moderskapspenningens skull. Arma karl som inte ens såg det fina i att få barn och ta hand om dem. Alltnog, när Erik Göransson var 87 år gick det ihop. Äntligen hade han fått exakt lika mycket som han och hans far hade betalt till samhället. "Nu börjar livet!" tyckte Erik Göransson och föll död ned. Tänk om Erik Göransson hade funderat en smula på följande ord från Bibeln: "Bären varandras bördor". Då hade säkert hans liv blivit mycket bättre, varmare och inte minst mycket mer meningsfullt. Statsministern citerade förresten dessa ord här i debatten i går. Jag är kanske är alltför blåögd och optimistisk och kanske t.o.m. dum, men jag tror faktiskt att en stor majoritet i Sverige är beredda att ställa upp på att bära varandras bördor när så är nödvändigt. Ett sätt att göra det i ett modernt samhälle är att betala sin del av våra gemensamma utgifter. Det finns en del människor som varje gång de ser något som de tycker är ett problem säger: Sänk skatten, sänk skatten, sänk skatten! I ett inlägg i går noterade jag, även om jag inte räknade, att en debattör sade sänk skatten ett tvåsiffrigt antal gånger. Det är jag säker på, men jag skall kolla i protokollet så småningom. Jag tror inte på det. Jag tror inte heller på att höjd skatt är lösningen på allt. Men en sak är vi socialdemokrater benhårda på, nämligen att man aldrig kan låna till välfärd, i alla fall inte på lång sikt. Vi måste vara beredda att betala för det vi vill ha. Kom ihåg att vi vet så lite om livet. Vi kan alla råka ut för något som gör att vi behöver den solidaritet som finns i det starka samhälle som Tage Erlander och Olof Palme talade om. Vi kan råka ut för en olycka. Vi kan bli svårt sjuka. Vi kan drabbas av arbetslöshet. Vi vet ingenting om det. Men vi vet att vi alla har varit unga, och förhoppnings kommer vi att bli gamla. När vi var barn behövde vi, och när vi blir äldre kommer vi att behöva, andras solidariska uppställning. Detta skall vi bidra till i kraft av vår förmåga. Då blir samhället bättre, då blir Sverige varmare och då blir Sverige ett bättre land för alla, inte bara för några. Det jag nu har sagt är bakgrunden till det statsministern sade i går om vår inställning till och våra grundläggande förutsättningar för de skattesamtal som har börjat och som skall fortsätta nästa vecka. Vi eftersträvar en skattereform med en bred uppslutning. Reformen skall vara finansierad. Strävan är att den skall bidra till att minska klyftorna i en vid bemärkelse. Den skall gynna tillväxt och sysselsättning. Den skall förbättra sysselsättningen för vissa grupper. Statsministern nämnde i första hand de långtidsarbetslösa. Jag vet inte om det var i talarstolen eller på en fråga från någon journalist. Om vi tillsammans kan åstadkomma detta kommer vi, också tillsammans utgår jag ifrån, att förbättra möjligheterna till en bra välfärd i en vid bemärkelse. Välfärd är inte bara bidrag. Välfärd är inte bara skola, vård och omsorg. Det är mera. Men kan vi göra detta, kan vi få en bra välfärd i en vid bemärkelse. Och det är vår strävan.

Fru talman! Det här är en allmänpolitisk debatt. Jag måste säga att Arne Kjörnsbergs inlägg här på morgonen var väldigt allmänt. Å ena sidan säger Arne Kjörnsberg att han inte tror på sänkt skatt. Det var en mycket tydlig och klar utsaga. Å andra sidan säger han att vi nu skall inleda skatteöverläggningar, där som ingrediens bl.a. ingår att man kan tänka sig att sänka vissa skatter. Han refererade till vad statsministern sade i går. Jag är lite nyfiken att få veta vilken färdriktning som skatteutskottets ordförande egentligen har i dessa frågor. Är inriktningen i första hand att sänka skatten för att skapa tillväxt och nya jobb, eller vad är syftet? Jag tycker att inlägget här ger utrymme för tolkningar som vi kunde ha varit utan. Om statsministern sagt att vi skall sänka skatten hade det varit bra om Arne Kjörnsberg hade kunnat tala med samma röst. Jag skulle vilja ha ett klarläggande på den punkten. Nämn gärna också något om det obetalda arbetet, möjligheten att öppna tjänstesektorn genom förändrad skattestruktur. Ser ni några möjligheter på den punkten?
Fru talman! Jag måste ha varit ännu otydligare än vanligt. Carl Fredrik Graf säger att jag sade att jag inte tror på sänkt skatt. Jag sade att jag inte tror att sänkt skatt löser alla problem. Det var vad jag sade. Sedan sade jag att vi har en strävan, precis som statsministern sade i går - jag nästan citerade honom - att i första hand sänka skatten på arbetsinkomster. Jag talade också om att vi vill pröva möjligheten att sänka skatten på arbete för särskilt utsatta grupper. Statsministern nämnde långtidsarbetslösa. Egentligen är det ganska ointressant vad jag har för uppfattning i skattefrågor. Det enda intressanta för mig och mina meddebattörer är vad det parti som jag representerar har för åsikt. Det har jag försökt redovisa.
Fru talman! Det senaste inlägget var ett väldigt bra argument för att reducera antalet ledamöter i denna kammare högst väsentligt. Vi kan han en utnämnd talesman på Sveavägen som uttalar vad partiet tycker. Då behöver vi ingen riksdag. Jag är mycket nyfiken på vad Arne Kjörnsberg har för åsikter och respekterar dem i hög grad. Lite mer individualistisk tycker jag att man kosta på sig att vara i denna debatt. I min sista replik i denna debattomgång vill jag ge Arne Kjörnsberg chansen att redogöra lite för inställningen när det gäller att öppna tjänstesektorn i vid mening. Jag talar om detaljhandel, datatjänster och en hel rad olika tjänster som i dag inte existerar på grund av att utrymmet för entreprenörer är begränsat eller obefintligt genom den struktur som skattesystemet har. Finns det en möjlighet att gå vidare så att vi får någonting att hända inom denna sektor?
Fru talman! Jag tycker att man skall ha ett öppet sinne. Låt oss resonera om detta. Jag tror inte särskilt mycket på särregler branschvis. Jag tror i stället att det vore bättre om vi kunde hitta någon lösning som gällde över hela fältet. Annars får vi direkt byråkratiska problem. Vi får problem med att man dribblar för att åstadkomma sänkt skatt för arbete. Men jag vill inte vara kategorisk. Mitt parti är berett att diskutera dessa frågor.
Fru talman! Det var många varma och kloka ord som Arne Kjörnsberg sade. Jag noterade att han i dag har ett relativt öppet sinne inför skattesamtalen. Han redogjorde för tre principer i skattepolitiken: gemensamma utgifter kräver gemensamma inkomster; skatterna skall syfta till en rättvis fördelning och kan vara ett styrinstrument i fråga om miljön och vissa andra saker. Jag tyckte att Arne Kjörnsberg mest talade om hur kakan skall fördelas, väldigt lite om hur vi skall få kakan att växa. Då är min fråga: Ser Arne Kjörnsberg inget samband mellan skatten på exempelvis arbete och sysselsättningen? Han ser ett samband mellan hög skatt på alkohol och att efterfrågan minskar. Är det inte också så att hög skatt på arbete, företagande och sparande leder till minskad efterfrågan på dessa? Det vore bra om Arne Kjörnsberg redde ut detta. Sedan talade han om dribblande inom tjänstesektorn. Det mest allvarliga dribblandet är de ca 70 miljarder kronor som där går genom den svarta sektorn. Är det inte anledning att se lite mer allvarligt på denna fråga?
Fru talman! Det vore, Mats Odell, att överskatta sig själv att tro att man på en minut kan reda ut sambandet mellan sysselsättningen och nivån på skatterna. Det finns ingen empirisk forskning som visar på ett klart samband. Jag påstår inte att det inte har någon betydelse. Det är därför som vi är beredda att pröva detta. Vi har sagt att vi i första hand vill sänka skatten på arbetsinkomster. Det är en klar deklaration från vår partiordförande. Det är vi beredda att göra här i riksdagen. Vi är beredda att i samtal med parterna göra det i skatteöverläggningarna.
Fru talman! Jag noterar det positiva i det Arne Kjörnsberg nu sade. Det väcker den andra fråga jag ställde, nämligen sambandet mellan utgifter och intäkter. Nu har regeringen ett samarbete med två partier, Vänsterpartiet och Miljöpartiet, omkring budgetens utgiftssida. Nu inbjuds andra partier att delta i ett samarbete omkring budgetens inkomstsida. Tror Arne Kjörnsberg att det är möjligt att ha denna tudelning? Antag att den här inkomstalliansen kommer fram till att det nu är sänkt inkomstskatt och exempelvis slopad dubbelbeskattning som är ett koncept. Tror Arne Kjörnsberg då att utgiftsalliansen går med på detta, eller står vi inför en regeringskris? Vilken mening är det över huvud taget att fortsätta samtalen omkring budgetens inkomstsida om det finns en total låsning i dessa frågor? Det upplevde vi från de andra partierna i gårdagskvällens debatt.
Fru talman! Man brukar säga att kärt barn har många namn. Om det är så kärt vet jag inte, men nu kallas det inkomstalliansen. I går kallades det för jobballiansen. Jag noterade att oppositionsledaren talade om sångalliansen. Jag tror att det är samma sak. Till den konkreta frågan. Uteslut ingenting, var inte så självsäker, var inte kategorisk. Låt oss samtala med öppet sinne i dessa frågor. Det vore knalldumt om jag här gjorde en prognos av de fortsatta samtal som vi skall föra nästa vecka och sade: Om de inte ställer upp blir det regeringskris. Om de ställer upp blir det regeringskris av annat skäl. Det vore inte klokt. Det inser naturligtvis Mats Odell t.o.m. utan närmare eftertanke.
Fru talman! Arne Kjörnsberg ägnade ganska mycket tid åt att klargöra att man måste ha täckning för sina utgifter för att också kunna skaffa sig inkomster. Därom råder det inget tvivel. Det tror jag alla kan ställa upp på. Men det finns inslag, som jag påpekade i går, i skattesystemet där man genom orimliga skattesatser eroderar skattebasen och därmed minskar inkomsterna. Vad säger Arne Kjörnsberg om den orsakskedja från verklighetens värld, inte sagans värld, som jag redovisade i går? Är det möjligt att göra någonting åt den?
Fru talman! Det är kanske möjligt, om vi kan komma överens. Men man kan inte få allt. Vi måste välja och vi måste prioritera. Jag lyssnade med stort intresse när Rolf Kenneryd i går redogjorde för sin orsakskedja - det var ganska spännande - som han anknöt till jordbrukets situation. Men jag tror inte riktigt på utgångspunkten för problemen. Det grundläggande skälet för problemen är nog att marknadens efterfrågan har gått ned och att produktionen av grisar har ökat. För närvarande finns det en överproduktion. Det produceras mer än vad marknaden är beredd att köpa. Men låt oss diskutera även detta.
Fru talman! Det är uppenbart att vi på den här punkten såväl som på andra punkter i skattesamtalen har behov att komma fram till en gemensam verklighetsuppfattning. Då är det viktigast för oss alla att studera verkligheten och ägna lite mindre tid åt att studera sagans värld. Arne Kjörnsberg har ju inför skattesamtalen visat stor öppenhet i den här debatten. Det är i och för sig lovvärt. Men jag ser det närmast som ett bekymmer att man kan visa öppenhet på praktiskt taget alla punkter på det flummiga plan som den här debatten hitintills har förts på och att man kan visa så lite konkret om vad man faktiskt vill åstadkomma med skattesamtalen.

Fru talman! Vi vill med skattesamtalen åstadkomma bättre fördelning och skapa bättre förutsättningar för tillväxt och sysselsättning - för att nämna två grundläggande punkter. I första hand gäller det skatten på arbetsinkomster eller möjligen skatten på arbete i vissa avseenden - Rolf Kenneryd förstår säkert distinktionen där.

Fru talman! Jag tycker att den debatt som vi hörde här i kammaren i går delvis vara ganska patetisk. Alla talade om allas rätt till bästa möjliga vård och service. Det handlade om att ge mer resurser till allt och alla. Jag tror att det behövs en betydande ödmjukhet. Jag har jobbat i och med sjuk och socialvård sedan 1967, och jag är bekymrad. Sverige har ramlat från 2:a till 18:e plats i väldståndsligan sedan 1970. En koreansk varvsarbetare tjänar bättre än vad en svensk gör. Storföretagen flyr från landet på löpande band, och vi har väldigt få medelstora företag. Småföretagen är i stor utsträckning underleverantörer till de utflyttade företagen. Arbetslösheten är stor, och den fortsätter att vara stor. Vi finns huvudsakligen i den priskonkurrerande sektorn. Det tillverkas produkter som uppfanns vid förra sekelskiftet och som måste säljas till låga priser. Lönerna är låga. Framtiden innebär att det finns få platser jämfört med konkurrentländerna vid de tekniska utbildningarna. Det sker en stor utflyttning av tekniker från landet. Vi har världens lägsta löner för den högkompetenta arbetskraften och världens högsta löner för den lågkompetenta arbetskraften. Bortsett från JAS har vi en liten satsning på forskningen. När det gäller befolkningen blir det allt fler äldre som kommer att bli alltmer vårdkrävande. Det föds allt färre barn som kan hjälpa till att bidra till vård och service. Det ser besvärligt ut. Vi är redan inne i krisen. Uteliggarna har kommit tillbaka liksom tiggarna på gatorna. Det kommer ständiga larmrapporter om äldrevården och situationen där. Folk far illa. Sjukvården har fått banta sina kostnader från drygt 10 % till drygt 7 % av bruttonationalprodukten, och BNP har inte ökat nämnvärt. Sjukhemsanslagen är nu lägre än för tio år sedan. Samtidigt kommer det nya effektiva och dyra behandlingsmetoder och nya effektiva och dyra läkemedel. Man kan ersätta de gamla koksaltkompresserna mot bensår med fosterfibroblaster som kostar 25 000 kr per behandling, men som läker såren. Exemplen kan radas upp. Alla talar om att alla skall få bästa möjliga behandling. Jag tror att det är dags för lite grann ödmjukhet i den här debatten. Vi måste nog koncentrera oss på att försöka att få ut så mycket som möjligt av varje krona som satsas på välfärden i landet och se på de system som finns för finansieringen av välfärden. Beträffande sjukvården är det nuvarande incitamentsystemet naturligtvis att hålla patienterna lagom missnöjda, inte så mycket att vårdgivarna blir anmälda till ansvarsnämnden men så pass mycket att de går på politikerna och kräver högre anslag. Så fort som man har mellanhänder som betalar ut blir det dyrt. Då blir både konsumenter och producenter intresserade av att överutnyttja systemen. Jag tror alltså att man måste ge tillbaka pengarna till vården, till patienterna, och det skall man göra under någon form av kostnadskontroll, antingen i form av Sedan skall man också låta vårdgivarna konkurrera med varandra. Landstingen skall skötas professionellt och vara en av de aktörer som konkurrerar. Då får man konkurrera genom att skapa nöjda patienter. I fråga om äldrevården är det nog nödvändigt att gå över till att ha en huvudman i stället för två, så vi slipper den förnedrande diskussionen om huruvida en 90-åring med en kateter är frisk eller sjuk och om vem som skall betala för vården av vederbörande. När det gäller trygghetssystemen får vi nog avväga mellan de två metoder som finns, fördelning eller premiereservsystem. Angående fördelningen måste vi kunna lita på att barnen är villiga att betala, men vi vet ju att man inte kan lita på det hur långt som helst. Det som kan läggas på fördelningssystem är grundtryggheten. Beträffande premiereservsystemen skall vi kunna lita på banken, men vi lärde oss i början av det här decenniet att det kan vi inte heller göra. Jag tror att om vi skall ha ett inkomsttrygghetssystem får vi ha det som ett premiereservsystem. Jag tycker att den här debatten har visat att vi vill så väl, men vi måste komma ihåg att möjligheterna är begränsade. Vi måste se sanningen i ögonen och med stor ödmjukhet försöka vara så effektiva vi kan. Om vi skall ha någon chans att klara några av alla dessa ambitioner får vi faktiskt ha en stor portion ödmjukhet. Vården har det sannerligen, fru talman, svårt nog ändå.

Fru talman! Jag tycker att det är intressant när Bertil Persson pratar om ödmjukhet. Det är ett ord som verkligen borde känneteckna fler av Bertil Perssons moderata partikolleger när de i många av de samtal som förs här i kammaren vill nästan halvera skattebasen. Jag har stor förståelse för problematiken kring den generella välfärden i Sverige. Men vi måste också lyfta fram de goda sidorna. Vi fokuserar alldeles för mycket på den bild som frammanas i massmedierna. När jag hör moderaternas snack om grundtrygghet blir jag alltid lika starkt övertygad om vikten av den generella välfärden som omfattar alla, att vi solidariskt ställer upp för varandra och hjälper varandra. En av Bertil Perssons kolleger talade om forntid. Det gjorde han när jag berättade vad som hände tiden 1991-1994. Det betecknar man i de moderata leden som forntid.
Fru talman! När man diskuterar välfärden är det viktigt att titta både på inkomsterna och på utgifterna. Att få inkomsterna, resurserna, till vården är en viktig sida. Där tror jag att utbildningen är den allra viktigaste punkten, men skatterna är också viktiga. När det gäller utgiftssidan gäller det också att se till att utnyttja bl.a. marknadsekonomins möjligheter. Här handlar det inte om att producera så mycket som möjligt utan så effektivt som möjligt. Problemet i Sverige är att vi är nyfattiga. Vi har inte råd med de stora möjligheter som erbjuder sig med den nya forskningen. Detta får vi försöka att hantera på både inkomst och utgiftssidan.
Fru talman! Jag håller fullständigt med om hur viktig forskningen är. Där satsas det stora resurser och kommer att satsas ännu mer resurser. Det tror jag är en verkligt prioriterad angelägenhet för samtliga i denna kammare. Men bekymrad blir jag, för jag förstår alltmer att det är en stark ideologisk skillnad mellan den generella välfärden, som omfattar alla oaktat plånbokens tjocklek, och jobballiansen eller vilken allians det för tillfället är som kännetecknar de tre borgerliga partierna. Ni talar om grundtrygghet och individuella medborgarkonton. Det är två helt skilda system. Jag tycker att det vore mycket ärligare om ni talade om det systemskifte som ni faktiskt vill genomföra. Ulf Adelsohn gjorde det 1995, och jag respekterar honom för det. Jag tycker att ni skall tala om systemskifte, för det är faktiskt vad det handlar om.
Fru talman! Det var två problem som togs upp. Det första var forskningen i Sverige. Vi har en omfattande tillämpad forskning i Sverige, och JAS är det stora flaggskeppet. Den tillämpade forskningen håller på att flytta ut. Det är tunt när det gäller grundforskningen och när det gäller satsningen på universiteten. Där har socialdemokraterna tyvärr skurit ned. När det gäller vård och service handlar det faktiskt om att skilja på finansiering och produktion. Vi vill ha en allmän obligatorisk sjukförsäkring som alla omfattas av. Men i produktionen, och det är någonting annat, vill vi ha konkurrens för att få ut mesta möjliga av varje krona.

Fru talman! Jag har under flera mandatperioder varit, och är fortfarande, också kommunpolitiker. Jag vill därför tala om det kommunala utjämningssystemet. I dag har vi sett siffror som visar att nästan alla kommuner i Sverige uppvisar en befolkningsminskning. De unga flyttar till storstadsområdena, och kvar blir de gamla som behöver alltmer av kommunala insatser. När befolkningen minskar uttunnas ju också underlaget för kommunala kärnverksamheter som skola och barnomsorg med följd att servicekostnaden ökar för varje plats i skolan och i barnomsorgen. Samtidigt ökar andelen äldre. Därför skall vi ha ett system som stöttar de kommuner som behöver hjälp att klara dessa kärnverksamheter. Redan när regeringen presenterade förslaget till det nu gällande kommunala utjämningssystemet var det mångas åsikt att förslaget strider mot regeringsformen och är en urholkning av den kommunala beskattningsrätten. Flera kommuner överklagade beslutet, och nyligen kom Högsta domstolens besked att ärendena inte prövas där utan att kommunerna kan söka resning hos Regeringsrätten. Detta visar, fru talman, att Sverige behöver en författningsdomstol för denna typ av ärenden. Ingen som i detalj studerat hur modellen är uppbyggd kan vara tillfreds med de effekter som finns inbyggda. Kommunförbundet har t.ex. visat i en rapport att en frisk 85-åring ger större inkomster till kommunen än en arbetande skattebetalare. Också en arbetslös ger i vissa fall mer till kommunen än en arbetande skattebetalare. Så kan vi inte ha det. Varje sunt tänkande människa inser att vi måste ha ett regelverk som gör att det lönar sig för kommunen att anstränga sig för att skapa en god ekonomi. Men det nuvarande systemet ger faktiskt helt motsatta signaler. Systemet premierar kommuner som ur ett samhällsekonomiskt perspektiv vidtar felaktiga åtgärder. Det leder till att bidragsberoende cementeras både på lokal nivå och på individnivå. Det finns i förlängningen också en uppenbar risk för att systemet leder till segregation, då endast de riktigt rika kommer att ha råd att bo i de kommuner som bidrar mest till systemet. Inkomstutjämningssystemet har ju också en katastrofal Pomperiopossaeffekt. Kommuner och landsting med en egen skatteutdebitering som är lägre än den länsvisa skattesatsen får en minskning av den samlade inkomsten när det egna skatteunderlaget ökar, dvs. att när kommunens invånare tjänar mer och betalar mer skatt blir kommunens ekonomi sämre. Detta system som ger denna effekt, vilken drabbar både fattiga och rika kommuner, måste omedelbart avskaffas. Utjämningssystemet skulle ses över, och alldeles nyligen har den kommunala utjämningsutredningen kommit med sitt förslag. Men de har inte tittat på de mycket dåligt utformade reglerna för intäktssidan. Det som har kommit är faktiskt bara en halvmesyr, för de har enbart koncentrerat sig på hur potten skall fördelas. Än en gång har det kommit ett förslag som är så krångligt att nästan ingen annan än möjligen konstruktörerna själva förstår det i detalj. Ja, det är så krångligt att utredningens ordförande lär ha sagt: Det är inte nödvändigt att varje kommunpolitiker skall kunna räkna ut hur det slår. Det räcker om de har tilltro till systemet. Om han har sagt detta är det ett minst sagt häpnadsväckande uttalande. Vart tog värnandet om den kommunala demokratin och ansvaret vägen? Är det så att de folkvalda och kommuninvånarna skall - förlåt, jag höll på att säga ett fult ord - dumförklaras när de vill ta ansvar för de kommunala utgifterna och inkomsterna? Budskapet var i alla fall tydligt: Försök inte förstå, lyd bara! Nu har diskussionerna gått höga kring vilka kommuner som är vinnare och vilka som är förlorare. De som för den diskussionen har inte förstått. Det finns stora vinnare och det finns stora förlorare i systemet, men en kommuns pengar är ju de enskilda kommuninvånarnas pengar. Alla skattande i kommunen bidrar till den gemensamma potten, som är förutsättningen för kommunens verksamhet. Förlorarna i utgiftssystemet är de låginkomsttagare som bor i bidragande kommuner, och vinnarna är höginkomsttagarna i mottagande kommuner. Bären varandras bördor är ett uttryck som vi har hört flera gånger från talarstolen i denna debatt. Visst skall vi göra det, men i det här systemet är det de svaga som faktiskt bär de starkas bördor. Effekten av utjämningssystemet kan bli den att en undersköterska i min kommun kanske bidrar till att subventionera höginkomsttagarens motionssimning i det kommunala badhuset i en mottagande kommun. Det gör hon genom höjd skatt i hemkommunen, sänkt servicenivå och höjda avgifter för den kommunala servicen. Jag trodde faktiskt att det fanns flera partier i vårt land som värnade om människor med låga inkomster och som skulle sätta denna strävan framför att försöka skapa rättvisa mellan politiskt styrda organ som kommuner. Min hemkommun är den kommun som redan i dag skickar mest pengar till systemet. Om utredningens förslag genomförs skall vi, när systemet är fullt utbyggt, betala 12 000 kr per invånare och år, totalt ca 340 miljoner kronor per år. Vi kan inte ha den segregation som det kommer att leda till, för låg och medelinkomsttagare kommer inte att ha råd att bo kvar i Danderyds kommun och i andra starkt bidragande kommuner. Vi måste inse att i ett demokratiskt land med en kommunal beslutsnivå går det inte att konstruera en modell för en total rättvisa mellan kommunerna. Visst skall vi ha ett system som hjälper kommunerna att klara vården, skolan och omsorgen, men dagens system är inte bra. Klart är också att utredningens definierade strukturella faktorer är bättre anpassade för glesbygd än för storstad. Effekterna för Stockholmsregionens invånare är faktiskt orimliga. Fru talman! Det vi ser i dag är ett skatteutjämningssystem som inte ger rätt signaler och som nästan alla är missnöjda med. Och vi ser ett utredningsförslag som bara skrapar lite på ytan men som också nästan alla i vårt land är missnöjda med. Missnöjet är partipolitiskt obundet. Det sträcker sig från norr till söder. Jag måste säga att det inte är ofta som det röda Kiruna och det blå Danderyd är överens. Men här kommer vi till samma uppfattning: Utredningens förslag är en katastrof. Det bör förpassas till papperskorgen, och ett nytt system bör utarbetas. Redan 1995, när regeringens förslag förelades riksdagen, framhöll kristdemokraterna att den egna beskattningsrätten naggas i kanten och att en del av den kommunala självstyrelsen går förlorad. Vi motionerade också redan då om att regeringen skulle tillsätta en utredning för att ta fram en bättre modell för kommunal finansiering. Det behovet kvarstår med all tydlighet. Fru talman! I det nuvarande systemet måste Pomperipossaeffekterna omedelbart elimineras. En utredning bör tillsättas för att finna en ny modell där inkomstsidan i systemet regleras via statsbidrag. Utredningen bör även få i uppdrag att förenkla systemet.

Fru talman! Det kommunala skatteutjämningssystemet och dess effekter är det inte så lätt att förstå sig på. Men att tycka synd om kommunen Danderyd i det här sammanhanget är nog inget som jag och mitt parti, Vänsterpartiet, gör. Man kan inte heller, som Inger Strömbom gör, bryta ned det här på individnivå. Dessutom sprids det en massa fördomar i de här sammanhangen; att de stackars fattiga Norrlandskommunerna behöver så mycket hjälp för att de har så lite inkomster. Bryter man ned bruttonationalprodukten på regional nivå är mitt län, Gävleborgs län, ett av de län i Sverige som toppar statistiken. Vi ligger väldigt högt, men vi har hög utflyttning och ganska hög arbetslöshet. Man måste alltså se samband på olika sätt, inte bara inom det kommunala skatteutjämningssystemet. Meningen med systemet måste ju vara att skapa likvärdiga förutsättningar för kommuninvånare över hela Sverige när det gäller barnomsorg, skola, äldreomsorg och offentlig service.
Fru talman! Man skall inte tycka synd om Danderyd - nej, man skall inte tycka synd om någon kommun. Man skall tycka synd om de lågavlönade och svaga kommuninvånare som råkar bo just där man höjer skatten, där man tvingas rationalisera, där man tvingas dra in på verksamheter och där man sätter högre och högre avgifter som drabbar de svaga och de med låga inkomster. Danderyd har tyvärr en stämpel på sig att där bor bara de rika och duktiga människorna i vårt land. Det är inte så. Vi har en absolut normalfördelning när det gäller invånarnas ekonomiska situation. Vi har några få, en handfull, mycket rika personer. Men vi har också väldigt många som har det väldigt svårt. Det är de som drabbas genom att man brandskattar kommunen, för kommunens pengar är kommuninvånarnas pengar.
Fru talman! Det där är väl en bild som inte stämmer med verkligheten om man tittar på medelinkomstuppgifter när det gäller Danderyds kommun. Vilket system Danderyds kommun sedan väljer när det gäller att sätta sina avgifter i förhållande till den kommunala skattenivån, det är något som har med kommunens egen roll att göra.

Fru talman! Nu hörde vi det där igen att man inte tror på hur det ser ut i Danderyd. Medelinkomsten är hög, det är ju det jag säger: Vi har en handfull mycket förmögna personer och då blir medelsiffran väldigt hög. Det spelar ingen roll att vi har väldigt många med låg inkomst i och med att den här lilla klicken har så god ekonomi. Skattesatsen bör ju sättas i relation till vad man använder pengarna till, de kommunala pengarna. Skall kommunerna bedriva affärsverksamhet eller skall de koncentrera sig på kärnuppgifterna? I Danderyd har vi koncentrerat oss på kärnuppgifterna. Vi skulle ha en väldigt god ekonomi, vi skulle inte behöva protestera, om det var så att vi fick behålla de kommunala pengar som vi behöver. För vi stöder inte några stadshotell som går knackigt. Vi stöder inga bostadsbolag som har det knackigt. Vi koncentrerar oss på vården, skolan och omsorgen.

Fru talman! Det fanns helt nyligen en rubrik i en av länstidningarna hemma i Dalarna. Rubriken löd: "Det är dags att göra något konkret!" Den rubriken och meningen får sägas vara riktad till regeringen, till Socialdemokraterna och aktuella stödpartier. Här handlar det verkligen om det som är namnet på dagens debattrubrik: välfärd. På något sätt är rubriken en bra sammanfattning. Det måste hända något, det måste ske något nu. Det är som Carl Bildt sade vid inledningen i går morse: Det räcker inte att bara prata. Om regeringen bara gör en del av det som utlovades inför valet 1994 så är redan det ett bra steg. Det fanns ju så många löften. Därtill kan läggas de nya löftena modell 1998. Också där gäller att om bara bråkdel infrias så ljusnar det. Men om man läser informationen om vilka propositioner som kommer hit till riksdagen så ser man inte minsta ljusning vid horisonten. Statsministern sade i sin inledning i går att skattesänkningar skall komma steg för steg. Det var ju för kravet på skattesänkningar som vi moderater av bl.a. socialdemokraterna hånades i valrörelsen. Det kan vi dock ta. Det är bra att socialdemokraterna nu har kommit på andra och bättre tankar. Men det är dags att ta några steg nu, t.o.m. stapplande steg är bättre än inga steg alls. Jag kommer alltså från Dalarnas län. Vid den förrförra befolkningsräkningen var det 14 av 15 kommuner som tappade i befolkning. Också i centralregionen Falun/Borlänge minskade befolkningen, och det är allvarligt. Regeringen har, det skall också påpekas, hjälpt till med befolkningsminskningen genom att tvångsförflytta statliga myndigheter från länet. Vid den senaste befolkningsräkningen var det fortfarande 14 av 15 kommuner som visade minus. Befolkningsminus slår hårt skattemässigt mot kommunerna och landstinget. Har man dessutom, som vi där hemma, socialdemokrater i landstinget som älskar att hålla på med andra uppgifter och verksamheter än de man är satt att sköta - sjukvården är väl a och o - då blir det ännu mörkare på himlen. Jag tänker här på vad finansminister Erik Åsbrink sade i en interpellationsdebatt i tisdags. Han sade något så klokt som att vi måste tänka på att det är skattebetalarnas pengar vi hanterar. Just det, tänk om vissa politiker hörde den uppmaningen. Då tänker jag främst på många landstingspolitiker. Det måste bli ett slut på det här med att landstingen kapprustar med länsstyrelserna i regionfrågor och om samma ämnen. Fru talman! Apropå välfärd, eller rättare sagt grunden för välfärd, funderar man ju på hur regeringen skall nå fram till att år 2000 få ned den öppna arbetslösheten till 4 %. Det är ett mål som Socialdemokraterna själva har satt upp, och det är ett avgörande löfte. Men kanske är det så, som Carl Bildt också sade vid inledningen i går, att man har släng det målet i papperskorgen. Vi minns också orden från statsminister Göran Persson under valrörelsen: "En tillväxt på över 3 % de kommande åren är sannolik". Hur gick det? Vi vet också att statsministern i valrörelsens slutskede sade att det växte så att det knakade. Det sade alltså statsministern. Nu knakar det bara. Fru talman! Jag tittade i protokollet från den allmänpolitiska debatten för exakt ett år sedan. Då var det valår. Det var löften hit och löften dit, och socialdemokraterna slog sig för bröstet. En socialdemokrat från mitt hemlän stod här i talarstolen och avslutade exakt så här: Det fungerar endast med en ren socialdemokratisk politik. Nej, tyvärr fungerar det inte med en socialdemokratisk politik. Det har gått ännu ett år och frågan är vad folk tycker. Jag gissar att svaret mer är åt det knakande hållet än att folk uppfattar att det växer så det knakar. Vi minns också alla enkäten från företagarna som presenterades inför valet, där Socialdemokraterna t.o.m. fick sämre betyg än Vänsterpartiet. Sådant måste väl ge klang även in i Rosenbads alla heligaste tankeverkstäder, om nu sådana finns. Låt oss ta ned resonemanget, dessa löften, till länsnivå, hem till mitt län, Dalarna. Rubriken jag inledde med, "Det är dags att göra något konkret! ", var föranledd av en enkät hos länets företagare. Det är väl trots allt där som de nya jobben skall komma. Kanske kan vi vara överens om det, i alla fall en majoritet här i kammaren. Det är i de privata företagen som en fortsatt välfärd skall hämtas. Företagsklimatet har försämrats ordentligt. Detta påstående och denna mening är inte min, utan det är sammanfattningen av en enkät hos 91 tillfrågade företagare i Dalarna. Det är därför inte en mening som man kan vifta bort hur som helst. Det konstaterades, tyvärr kan man säga, bl.a. att samarbetet med facket blivit sämre. En viktig bransch som vi har i vårt län är turismen. Det är en framtidsbransch. Men branschen måste ges bättre förutsättningar för att leva och för att utvecklas. Här kan många nya arbetstillfällen komma. Men det finns många mörka moln över just turismen, t.ex. en hög turistmoms. Den är högre än i EU länderna i snitt. Vi måste ge bättre förutsättningar för nya jobb. Ibland när man sitter i kammaren och lyssnar får man känslan av att vissa tror att det är politikerna som skapar jobben. Det kanske är så att man måste påminna sig om att vi bara kan skapa förutsättningar och underlag för nya jobb. Inom turismen handlar det verkligen om småföretag. 90 % av alla turistföretag har färre än tio anställda. En viktig bit som hör till välfärden och som skapar jobb är bensinskatten. Jag tänker på dem som skall besöka fjällvärlden, t.ex. de fjäll vi har i Idre och Sälen. Vi vet att 86 % av alla som kommer dit, kommer dit med bil. Vi vet också att om andra varor skulle ha samma höga skatt som bensin skulle en Big Mac på McDonalds kosta drygt 100 kr. 94 % av alla barnfamiljer har en eller två bilar, och därför är bensinskatten en viktig del. Fru talman! Det här kan man ta som funderingar om och kring vår välfärd. Jag har velat belysa en del av Sverige som säkert många i kammaren kallar glesbygd. Och visst är det ett glest befolkat län, men jag tror på vårt län, Dalarna. Ett land kan inte bara ha storstäder. Sverige är ett avlångt land, och hela Sverige skall ju leva heter det. Men det är, som jag sade i inledningen, dags att göra något konkret nu. Slutligen: Det finns mycket att göra. Dagens rubrik handlar alltså om välfärd. Jag undrar om den 57 årige svårt handikappade man, som jag just hjälpt att överklaga ett beslut från försäkringskassan till länsrätten, tycker att det finns något som heter välfärd. Han är 57 år och förtidspensionär. Och det är just detta som är problemet. Han är över 50 år och han är sjukpensionär. Det är också motiveringen från försäkringskassan till varför han inte kan få bidrag till en handikappmoped - detta inom avdelningen välfärd i

Fru talman! Jag kan dela Rolf Gunnarssons oro för att det sker en befolkningstillströmning till storstäderna. Det kanske inte är det bästa. Vi måste kanske samarbeta mer för att hitta alternativa former så att folk bor kvar även i s.k. glesbygd. Men jag begärde inte ordet för detta. Jag begärde ordet därför att Rolf Gunnarsson sade att partikamraterna i landstinget i Dalarna ägnar sig åt frågor som inte hör hemma i landstinget. Jag skulle vilja att han utvecklar vilka frågor det är.
Fru talman! Det är all verksamhet som inte har med sjukvården att göra. Jag vet bara siffran från landstinget hemma. Det är ungefär 200 miljoner kronor som inte går till sjukvårdsverksamheten. Landstinget hemma anställde den 1 januari en länskonstnär. Det tycker jag är mycket magstarkt och ett exempel på hur man hanterar pengar fel. Vi vet att bemanningen inom sjukvården har skurits ned dramatiskt. Det finns bra sjukvård, men vi läser om dålig sjukvård och underbemanning. Och då skär det i alla fall i mitt moderata hjärta och i mig som landstingspolitiker. Man sysslar med så mycket som inte är sjukvård. Siw Wittgren-Ahl kan få en lista som är två och en halv A4-sidor lång på bidrag och anslag som inte har med sjukvården att göra.
Fru talman! Rolf Gunnarsson och jag är grannar. Vi bor ju i grannlän, och vi har väl en liknande utveckling när det gäller befolkning i kommuner. När jag lyssnade på Rolf Gunnarsson och hans förslag till förändringar kunde jag upptäcka två saker: Turism och sänkt bensinskatt är det som skall sätta fart på jobben i Dalarna. I Gävleborg är väl situationen inte riktigt likadan. Jag undrar faktiskt, Rolf Gunnarsson, om ni inte har något mer när det gäller regionalpolitiken. När det gäller kommunernas och landstingens ekonomiska situation tror jag nog att med Rolf Gunnarssons politik får kommunerna och landstinget i Dalarna ännu mindre att röra sig med. Det beror bl.a. på en annan syn på kommunal skatteutjämning och på den offentliga sektorns ekonomi.
Fru talman! Som Owe Hellberg sade bor vi visserligen i olika län, men vi bor ju ganska nära varandra ändå. Turismen var ett exempel på hur man i mindre företag och i småföretag, som jag sade i mitt anförande, där man har under tio anställda, kan få en blomstring. Det behövs en blomstring. Det behövs att man gör någonting. Det var ett exempel, men vi moderater har i våra partimotioner många förslag på hur småföretagandet och företagandet skall utvecklas. Det är det som är det viktiga. Vi måste få fart på Sverige och företagandet, men kanske inte med den inriktning som Owe Hellberg har i sina partiprogram, med en kraftigt växande offentlig sektor. Vi har nog olika uppfattningar. Vi moderater vill se en ökad satsning på företagen och småföretagen. Där kan de nya jobben komma.
Fru talman! Rolf Gunnarsson får nog läsa vårt partiprogram lite bättre, tror jag. Vår inriktning har en stark betoning på småföretagandet och dess villkor. Att begränsa det här till en fråga om turism tror inte jag är riktigt gångbart i det här läget. Det handlar om riskvilligt kapital via regionala fonder, om att genom allmänna regelsystem se till att göra det bättre för småföretagandet. Det gäller kompetensutveckling och många andra saker. Och naturligtvis måste vi ha en stark offentlig sektor för att bära upp och ta hand om den reproduktion som behövs även i Dalarna.
Fru talman! Jag kan t.o.m. vara överens med Owe Hellberg om vissa meningar som han sade i sin replik. Vi måste göra det bättre för småföretagen. Jag tog under mina åtta begränsade minuter upp turismen som ett exempel. Det är en starkt växande sektor, om den sköts rätt. I Dalarna vet vi att vi är det tredje största turistlandskapet i landet. Där kan det tillkomma nya jobb, inte bara tillfälliga säsongsjobb under några vinterveckor utan årsjobb. Det var det jag betonade. Än en gång: Vi moderater vill verkligen skapa bättre förutsättningar för företagande i Sverige. Det är det som saknas. Man såg vissa ljusningar i går. Jag hoppas att det inte stannar vid ljusningar långt där borta utan att det kommer sådana. Det har varit fyra förlorade år, och man är väl inte alltför optimistisk när man vet vilket sällskap regeringen har hamnat i.

Fru talman! Bostaden spelar en stor roll i människors vardag. Den har betydelse för möjligheterna till en rik fritid och för att förhindra segregation mellan olika befolkningsgrupper. Den sociala bostadspolitiken började tillämpas efter andra världskriget. Syftet var att bygga bort bostadsbristen, höja utrymmesstandarden och göra bostäderna modernare. Till stor del har den sociala bostadspolitiken lyckats. De flesta människor i Sverige har ett mycket bra boende. Boendet är dessutom, i en internationell jämförelse, jämnt fördelat. Den sociala bostadspolitiken har varit utformad så att människor skall kunna efterfråga en bostad som svarar mot de behov som hushållet har. Standarden på bostäderna har upprätthållits genom att normer för bostadsbyggandet har funnits. Det är en vanlig uppfattning att den sociala bostadspolitiken är beroende av stora statliga subventioner. Den mest omfattande perioden av bostadsbyggande, miljonprogrammet, genomfördes emellertid utan stora statliga subventioner. Därefter infördes räntebidragen och staten garanterade en viss nominell räntenivå för lån till nyproducerade lägenheter. Under senare år har statens stöd till bostadssektorn minskat avsevärt och i allt högre grad gått från generellt produktionsstöd till riktat konsumtionsstöd. Dessutom har skatteintäkterna från bostadssektorn ökat. 1990-talet kännetecknas av att produktionen av bostäder minskat kraftigt, hyreskostnaderna har stigit som andel av inkomsten och av att antalet lediga lägenheter har varit rekordstort. Många människor har tvingats flytta till allt mindre lägenheter när de privata ekonomiska förutsättningarna har försämrats. Under våren 1998 fattade riksdagen ett bostadspolitiskt beslut mot bakgrund av den bostadspolitiska utredningens resultat. Beslutet innebär en viss förskjutning av finansieringen till riktat stöd för miljöinvesteringar i bostäderna. Fru talman! Vi menar att det är viktigt att fortsätta den sociala bostadspolitiken. Bostaden skall inte vara en handelsvara utan en social rättighet. Det är viktiga begrepp för oss socialdemokrater. Alla människor, inte bara några, skall ha rätt att bo bra. Därför kommer bostadspolitiken också i framtiden att spela en stor roll, även om de medel som används kan se annorlunda ut än de traditionellt gjort. Det är viktigt att det finns en vision för det framtida boendet. Bostadspolitiken bör inriktas på att möjliggöra produktion av bostäder som motsvarar behovet, förbättra inom och utomhusmiljön i våra bostadsområden, underhålla fastighetskapitalet, minska segregationen mellan olika befolkningsgrupper och att minska boendekostnaderna. De senaste åren har produktionen varit alltför låg för att motsvara det långsiktiga behovet. Bostadsproduktionen, mätt i antalet påbörjade lägenheter, behöver med säkerhet fördubblas. Det är viktigt att planeringsförutsättningarna i kommunerna är sådana att det finns beredskap för en ökad bostadsproduktion. Det viktigaste medlet för att få fart på bostadsproduktionen är att bedriva en sund ekonomisk politik som håller tillbaka räntenivåerna och som gör det möjligt för hushållen att öka de disponibla inkomsterna. Detta utgör en viktig grundförutsättning för en ökad efterfrågan på bostäder och en fortsatt god produktion. Många människor lider av allergiska problem, sjukdomar och andra svårigheter orsakade av miljön i bostäder och andra inomhusmiljöer. Det handlar om emissioner från material och konstruktioner i byggnader. Men det gäller också buller orsakat av trafik och tekniska installationer. I byggnaderna handlar en övergång till ett mer ekologiskt hållbart synsätt om att minska energianvändningen och att i större utsträckning återanvända material i ett kretslopp. Det är viktigt att bibehålla en god standard på fastigheterna om boendemiljön skall bli bra. Under senare år har underhåll och ombyggnader i stor utsträckning inte nått upp till de nivåer som motsvarar behovet av investeringar och underhåll. Det behövs med andra ord en politik för att behålla kvaliteten på bostäderna och ett ansvar från fastighetsägarna och andra aktörer på bostadssektorn. Fru talman! Splittringen mellan olika befolkningsgrupper har blivit allt tydligare under senare år. Det är viktigt att den negativa segregationen, som kan bero på ekonomisk standard och etnisk tillhörighet, inte förstärks. Det gäller att bryta det mönster som, inte minst i storstäderna, har etablerats och som innebär att segregationen tilltar. Detta är i första hand en kommunal uppgift, men staten kan inte fråntas ansvaret för att göra det ekonomiskt möjligt att bryta segregationens mönster. Samtliga aktörer inom bostadssektorn har här ett gemensamt ansvar. Under 1990-talet har kostnaderna för boendet som andel av inkomst eller konsumtion ökat avsevärt. Det är en följd dels av försämrade inkomster, dels av ökade kostnader för boendet, inte minst på grund av en ökad skattebelastning. För att komma till rätta med de höga boendekostnaderna måste både hushållens inkomster tillåtas öka och hyresutvecklingen hållas tillbaka. Det går därvid inte att bortse från att skattebelastningen på bostäderna är mycket hög. Man bör således se över i vilken mån det är möjligt att minska skattebelastningen, inte minst för hyreslägenheter, för att också åstadkomma en mer neutral situation mellan olika upplåtelseformer. Fru talman! Vår vision om ett gott boende är också visionen om det goda samhället. Det är viktigt att bryta kapitalets och marknadens ensidiga makt över tillvaron. Politiken måste fortsätta att återupprätta sitt förtroende, sin möjlighet att påverka samhällsutvecklingen och stärka den internationella handlingskraften. För enskilda människor och hushåll är boendet en mycket viktig del av tillvaron. Vi vill att bostaden skall bli en källa till glädje för de boende, en plats för rik fritid och möjligheter till goda uppväxtvillkor för barn och ungdomar. Det skall vara en plats där riskerna för ohälsa och sjukdomar minimeras. Det skall finnas utrymme för vila och aktivitet, möjligheter till rekreation utomhus och ett varierat utbud som svarar mot människors olika behov. Det goda boendet måste förstärkas och vidmakthållas.

Fru talman! Bertil Persson bor ju i en stad som heter Malmö. Där är jag själv född och uppväxt. Jag bor 20 km därifrån. Jag har stor sympati för Malmö. Från socialförsäkringens s-grupp var vi där förra veckan och fick ta del av de möjligheter som Malmöregionen har att utveckla, men också av de bekymmer man har i vissa stadsdelar där många står utanför möjligheten till arbete. Där finns en rejäl segregation. Kanske kan vi, Bertil Persson, försöka att med förenade krafter hjälpa till i regionen, se vilka möjlighet som finns att komma till rätta med bekymren och göra något bra tillsammans. Men då får ni först prata med era moderata partivänner. För den som tror på det starka samhället och på den generella välfärden fordras det också resurser i form av skatter. Som jag ser det är det där som det stora bekymret finns. Ni talar å ena sidan väl, och jag respekterar att ni har en partiideologisk uppfattning, men det krävs också resurser.